Herr talman! Det är riktigt som Ragnhild Pohanka säger att de här frågeställningarna inte är nya. Men de har aktualiserats av den dom i Mora tingsrätt som åberopas här. Efter den domen har vi även på departementet fått flera skrivelser och börjat arbeta med frågan. Det är bl.a. detta som gör att vi på departementet finner det angeläget att göra en översyn av regelverket och sedvanerätten kring fäbodbruket. Det är säkert alldeles riktigt som Ragnhild Pohanka säger att fäbodbruk är något okänt i övriga länder i Europa. Det väcker hos mig den spännande tanken att det i så fall är vårt ansvar att göra denna företeelse mera känd och givetvis också att bevara den så att den kan bli mer känd. Jag har för dagen ingen synpunkt på om det bästa sättet att göra det är att stifta en särskild lag eller om det finns andra metoder. Men det är uppenbarligen en viktig del av vår kultur som vi bör bevara. Inom ramen för det särskilda miljöstöd som finns, till vilket vi avsätter 1,5 miljard per år, finns det också möjligheter för fäbodbrukare att ansöka om stöd för åtgärder. Man behöver inte vara ägare av marken, det viktiga är att man är brukare. Jag kan ännu inte bedöma i vilken utsträckning fäbodbrukare har använt sig av den möjligheten. Tiden för att söka stöd har nämligen alldeles nyligen gått ut. Men det är i varje fall min ambition att detta miljöstöd skall komma till användning inom fäbodbruket. Jag ser att det skulle kunna vara ett av bidragen för att bevara den här viktiga traditionen.
Herr talman! Man har tidigare fått NOLA-stöd för fäbodar. Jag anser att fäbodbrukarna behöver länsstyrelsens hjälp för att söka stöd. Det är så speciellt och det finns kanske ändå inga speciella formulär för det. Jag vet att den hjälpen finns i Dalarna, men den finns säkert i de andra länen också. Jag vill tacka för inlägget, som verkligen öppnar för att det kan hända någonting. Jag håller med om att jag nog inte hade ställt min interpellation om domen inte hade kommit i januari i år, även om det har dröjt några månader. Fäbodbrukarföreningen i Dalarna föreslår en speciell fäbodlag. Det är väl en lösning. Men det kanske lönar sig att rota i gamla arkiv för att få fram handlingar över de gamla fäbodarna där lötes eller betesrätt är inskriven. Så är det för en del fäbodar, det vet jag. Då blir det lätt att hävda sedvanerätten. Men det är möjligt att det finns en sådan rätt inskriven för många fler. Kanske kan man också utifrån det här ge en generell betesrätt. Det vore väldigt sorgligt om fäbodbruket skulle dö ut. Det är vi överens om, så det behöver jag inte ytterligare motivera. Fäbodgränsen går snett över Sverige från Dalsland, Värmland, via södra Dalarna in i Hälsingland. I nästan hela Norrland finns det också. Där gick gränsen mellan syd och nordsvenskt bondehushåll, enligt antikvarierna Jan Raihle och Sven Olsson på Dalamuséet. Fäbodbruket innebar ett alldeles speciellt levnadssätt och är typiskt för den här delen av Sverige. I och med domen i Mora tingsrätt har förutsättningen för fäbodbruket ryckts undan. Jag återkommer till den, därför att jag tycker att det är knutpunkten. I den säger man att fäboddjur inte längre får beta fritt. I stället för att som tidigare, i enlighet med sedvanerätten, inhägna stugorna och eventuella slåttervallar, skall nu djuren vara inhägnande. Jag har sett en bild där det var staket vid fäbodgatan. Så var det också tidigare. Men bortom det var det bara att gå ut i naturen. Man skyddade alltså fäbodarna. I Dalarna fanns det fäbodar med 50 gårdar. Så det var oerhört många djur, även om varje gård bara hade ett par kor. Så sent som 1958 fanns det 1 000 gårdar som förde 4 000-5 000 djur till 340 fäbodar. Självfallet har jordbruket förändrats mycket sedan dess, men vid en ny inventering 1980 hade antalet sjunkit till 125. I dag återstår bara ca 50 fäbodar i Dalarna. Älvdalen är den fäbodrikaste kommunen. De flesta tar emot turister, dock inte alla. Det är en möjlighet att överleva. Att inte alla som har fritidshus i sådana här områden upplever det som en förmån är för mig en gåta. Fritidshusen, för det mesta inköpta gamla fäbodar, blev fritidshus för inte så länge sedan. Ägarna är vid köptillfället medvetna om djurhållningen. De flesta ser det som positivt att bo nära en levande fäbod, dock inte alla. Det har varit mycket bråk om detta. Om ett starkare författningsenligt skydd i någon form för fäbodarna akut kunde ordnas, och i förlängningen eventuellt också en fäbodlag kan vi kanske ännu rädda detta kulturarv. Jag har redan fått svar på frågan om ifall jordbruksministern är beredd att skyndsamt se över frågan. Länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna har stora kunskaper, och i Dalarna finns numera också en fäbodbrukarförening.
Herr talman! Jag vet att denna dom väcker farhågor hos många. Man är rädd att den skall urholka sedvanerätten generellt. Jag vill bara säga att det inte måste vara så med nödvändighet. En del i vår översyn på departementet är att analysera domen och ta reda på hur pass vittgående den egentligen är. Det ingår alltså i vårt arbete att titta på den. Som jag redan tidigare sagt är regeringens strävan och ambition självfallet precis densamma som Ragnhild Pohankas och många andras, nämligen att vi skall bevara ett fäbodbruk i vårt land och därmed en säregen och speciell kulturtradition.
Herr talman! Det är med dessa förhoppningar som domen inte har överklagats. Om den överklagas till hovrätten riskerar den nämligen att bli prejudicerande, och utgången är okänd. Bertil Norling, ordförande i fäbodbrukarföreningen, har tillsammans med Kväkselborna avstått från att överklaga domen. I stället väntar man på något slags initiativ från Jordbruksdepartementet.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag är beredd att analysera den svenska livsmedelsproduktionens förutsättningar jämfört med övriga EU-länders i syfte att uppnå konkurrens på lika villkor. Ingvar Eriksson har också frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av den nu akuta situationen inom animalieproduktionen. Ingvar Eriksson pekar på att ambitionen inför EU inträdet var att svenska livsmedelsproducenter skulle få producera på rimligt lika villkor. Denna ambition anser jag också att vi bör leva upp till och att vi faktiskt också gör det. Detta innebär inte, och kan heller inte innebära, identiskt lika villkor. Jordbrukarna är också företagare i en vidare mening, och bör behandlas på samma sätt som företagare i andra branscher. Jordbrukarna är också privatpersoner, och de omfattas av samma skyldigheter och rättigheter i fråga om skatter och avgifter respektive sociala system m.m. som alla andra. Stora skillnader finns i båda dessa avseenden mellan olika EU-länder. Ingvar Eriksson nämner att miljö och djurskyddskrav är väsentligt högre i Sverige än i andra länder. Detta är i och för sig korrekt, men Sverige har höga ambitioner i fråga om miljö och djurskydd. Detta är något som jag tror att de svenska konsumenterna också är beredda att betala för. Sverige är berett att gå före i utvecklingen och aktivt verka för att andra länder skall ställa högre krav. Vi kan också notera att dessa frågor blir allt viktigare i övriga EU-länder. Den svenska livsmedelsproduktionens förutsättningar jämfört med andra EU-länder analyseras nu bl.a. av den parlamentariska utredningen med uppgift att utarbeta förslag till reformer av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare har regeringen tillsatt en utredning för att studera den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft jämfört med industrin i främst andra EU-länder. Några ytterligare utredningar kring dessa frågeställningar anser jag åtminstone för närvarande inte att det finns något behov av. Utan att Ingvar Eriksson nämner det särskilt, vill jag säga att det i andra sammanhang gjorts en koppling mellan den akuta situationen inom främst ägg och grisköttsproduktionen till det nationella stödet till det finska jordbruket. Jag följer denna fråga mycket nära, och kommer att vidta åtgärder om så är påkallat.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation angående livsmedelsproduktionens konkurrensförutsättningar. Svaret ger vissa viktiga besked, men också undanglidningar. Dessa måste ge upphov till nya frågeställningar. Mina frågor i interpellationen är betingade av dagens verklighet. Livsmedelsproducenterna i Sverige, lantbrukarna och livsmedelsindustrin, upplever för närvarande en kraftigt ökad konkurrens. Det är i och för sig ingen överraskning. EU-medlemskapet innebär öppna gränser, vilket leder till ökad handel. Det allvarliga i sammanhanget är dock det förhållande att konkurrensförutsättningarna försämras för svenska producenter på grund av ökade kostnader i produktionen. Dessa kostnader kan kallas politiska, då de följer av politiska beslut som inte har någon motsvarighet i övriga EU-länder. Besluten står i bjärt kontrast till ambitionerna inför EU-inträdet, då man sade att svenska livsmedelsproducenter skulle få producera på rimligt lika villkor. Dieseloljeskatt, handelsgödselskatt, skatt på elenergi, ökade tillsynsavgifter och arbetsgivaravgifter och ytterligare höjda energikostnader är exempel på kostnader som jag vill kalla politiska. Nu svarar statsrådet att Sverige bör leva upp till ambitionen inför EU-inträdet, dvs. att svenska livsmedelsproducenter skall producera på rimligt lika villkor. Detta besked tackar jag för. Men i nästa besked säger statsrådet att Sverige faktiskt lever upp till den ambitionen. Men så är det ju inte, jordbruksministern. Framför allt har vi missat en hel del av det som vi förhandlade fram inom EU:s ram, inte minst miljöstödet till jordbruket. Som jag nyss nämnde har kostnaderna också höjts i Sverige genom de politiska beslut som snedvridit konkurrenskraften. Dieseloljeskatten ligger exempelvis 2,50-3 kr högre i Sverige än i Danmark. Handelsgödselskatt finns det ingen motsvarighet till där. Som ett annat exempel kan nämnas skatten på elenergi. Nya ökningar på det området kan bli följden av en för landet mycket kostsam kärnkraftsavveckling. När statsrådet i svaret tar upp jordbrukarna som företagare och som privatpersoner i en vidare mening har jag ingen avvikande mening. Jag tar inte heller upp skillnaderna på dessa områden gentemot konkurrenterna i andra länder i mina frågeställningar. Jordbruksministern hävdar att svenska konsumenter är beredda att betala för de högre svenska kraven på djurskydd och miljö. Självfallet har jag också den förhoppningen. Men man kan inte ta detta för givet. Det är just mot den bakgrunden jag ser övriga tillkommande kostnader som ligger högre än konkurrentländernas som så allvarliga. Vi har i dag en akut situation inom animalieproduktionen med vikande produktion och aviserade nedläggningar av slakteri och mejerianläggningar. Jag ser det som sker i dag som ett överhängande hot mot sysselsättningen inom livsmedelsbranschen. Statsrådet ger inte heller något som helst besked om eventuella åtgärder när det gäller den konkurrenssnedvridande kostnadsnivån. Det är bra att statsrådet följer de problem som följer av de finska stöden. Frågan är vad statsrådet principiellt anser om den dumpning som är ett faktum. Det är ju fråga om dumpning i ett annat EU-land. När kommer besked från den utredning som statsrådet talar om, och som för närvarande tittar på livsmedelsindustrins konkurrenskraft?
Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten egentligen, men när jag hör frågeställningen känner jag mig tvungen. Det finns i dag en propaganda från jordbrukarna där det hävdas att Sveriges krav på miljö och djurskydd på något vis skulle snedvrida konkurrensen. Jag tycker att det är en mycket beklaglig utveckling. Jag tror att förutsättningen för att Sverige skall kunna bli en exporterande jordbruksnation är att vi håller konkurrensens fana högt, att vi ser till att ha höga både miljö och djurskyddskrav för att visa att Sverige är ett land som går före och som håller en kvalitet som många andra länder inte har. Jag skulle vilja kommentera debatten och ställa kompletterande frågor. Vi har en hög skatt på handelsgödsel i Sverige. Det drabbar dock inte de bönder som har det problematiskt just nu utan de spannmålsbönder som, enligt de siffror som vi som sitter i CAP-utredningen fick reda på, har fått lönsamheten ökad med 21 %. Det drabbar alltså inte de bönder som har det problematiskt i dag. Jag hoppas att jordbruksministern och jag är överens om att en väg som vi vill fortsätta på är att, genom att öka skatterna på det som vi anser miljövidrigt, få fram ett mera miljövänligt jordbruk. Det finns många länder som ställer mycket låga krav. Är det den lägsta nivån som vi skall rätta oss efter, Ingvar Eriksson? Holland har gödselkrav som gör att landet har enorma problem med gödsel. Man har egentligen inte areal att ta hand om den gödsel som finns. Många länder diskuterar möjligheten att skapa bättre förutsättningar för jordbruket i kombination med miljön. Här måste Sverige behålla det vi har vunnit. Jag är övertygad om att Sverige kan vara en nation som kan exportera livsmedel, vilket vi visat när det gäller t.ex. kyckling. Där har just kvaliteten gjort att vi har kunnat exportera. Detsamma borde vi kunna åstadkomma när det gäller gris. Men det EU aldrig kan göra är att se till att vi får absolut lika villkor. Det som är den största skillnaden är klimatet. Det gör att det är svårt för vårt lands animalieproduktion att hålla jämna steg med ett land som Irland. Där krävs det inte mycket inomhusvistelse för djuren. De ladugårdar man kan klara sig med där är helt annorlunda än i Denna stora skillnad är egentligen den största utmaningen. Sverige måste på något vis kunna konkurrera trots att vi klimatmässigt har en stor nackdel. Jag är övertygad om att den enda möjligheten att konkurrera är att hålla kvalitetens fana högt. Jag vill fråga jordbruksministern: Delar jordbruksministern min uppfattning att Sverige har fördelar av att vi faktiskt har så pass stränga miljö och jordbrukskrav som vi har?
Herr talman! Ingvar Eriksson tar sin utgångspunkt i dagens verklighet som enligt honom innebär kraftigt ökad konkurrens. Jag tycker att det är något överdrivet. En viss konkurrens kan vi säga har uppkommit. Men dagens verklighet innebär faktiskt också möjligheter, t.ex. till export, som jag tycker att vi på många olika sätt borde försöka bli bättre på att ta vara på. Dagens verklighet innehåller också en ansträngd statlig ekonomi, där utgifter i budgeten måste vägas mot andra utgifter. Det har alltid förvånat mig, herr talman, att det parti som Ingvar Eriksson tillhör, som är ytterst angeläget om att göra besparingar i statens budget t.ex. på det sociala området, alltid tycks hitta pengar när det gäller att öka utgifterna på jordbrukets område. Det skulle vara väldigt intressant att få denna politiska schizofreni någon gång förklarad för sig. Den socialdemokratiska regeringen är i den situationen att man får vara väldigt varsam med utgifterna i statens budget. Det finns därför inte möjligheter att öka utgifterna på jordbrukets område. Jag tror att det finns en risk att det ständiga talet om de dåliga villkoren, omöjligheten att konkurrera blir en självuppfyllande profetia bland böndera. Till slut, när man har upprepat det tillräckligt många gånger, tror man inte att man har en chans. Aldrig någonsin har möjligheterna varit större objektivt sett. Fråga en nötköttsproducent någonstans i Europa om han tycker att han i dag producerar på rimligt lika villkor, med den hysteri och de restriktioner som åstadkommits med anledning av t.ex. BSE problematiken i England. Jag är rätt säker på att man på många håll i Europa kan finna bönder som av olika skäl har svårigheter. Jag tycker faktiskt att vi gemensamt - politiker, myndigheter, bönder - får ta oss själva i kragen. Om vi inte i det läge som finns i dag kan hävda vår exportmöjlighet, när skall vi någonsin kunna göra det, när medvetenheten om kvalitet och miljö aldrig har varit större än nu? Jag tror att ett av våra grundläggande problem är att vi själva, från att ha gått från ett regleringssystem, absurt nog är på väg in i ett nytt regleringssystem. Samtidigt är vi på väg in i mer av marknadsekonomi, där man inte längre producerar för en sluten hemmamarknad som tar emot vad den får utan där man måste producera kvalitet och argumentera för sin kvalitet. Jag är övertygad om att livsmedelsproduktionen och livsmedelsindustrin har en lysande framtid om vi tar oss över den svacka som vi nu befinner oss i. Jag tror att ett steg i den riktningen är att sluta vara så självömkande och hela tiden bara se nackdelar med det som också kan vara våra stora fördelar.
Herr talman! Jordbruksministern fortsätter ett resonemang kring dagens verklighet som man inte riktigt kan känna igen. Självklart delar jag uppfattningen att svensk livsmedelsproduktion genom EU medlemskapet har fått helt nya möjligheter. Då måste vi också ta vara på de möjligheterna. Det är precis det som vi håller på att missa i dag. Varför pekar annars produktionen nedåt? Varför aviserar man arbetslöshet och friställningar inom livsmedelsindustrin? Nog måste väl jorbruksministern vara medveten om det som sker i verkligheten. Det är den problematiken jag ville ta upp. Vi har en jättechans att öka sysselsättningen inom livsmedelsbranschen, men det förutsätter att vi tar vara på de möjligheter som öppnas genom denna stora marknad. Då är det väldigt allvarligt om konkurrenskraften hämmas på grund av politiska kostnader som vi i Sverige har ålagt produktionen. Det är den problematik jag vill ta upp. Annars delar jag uppfattningen att möjligheterna är stora. Jag hoppas verkligen att jordbruksministern är beredd att se till att de möjligheterna tas till vara. Investeringsviljan är för närvarande inte vad den borde vara. Den finns, men just på grund av det osäkra som finns i dag när det gäller den snedvridna konkurrensen på vissa områden, t.ex. animalieproduktionens område, är man inte beredd att göra investeringar. Man kan säga att medan gräset gror råkar kanske kon dö, och det är förödande för sysselsättningen. Jordbruksministern måste väl också med hänsyn till sin ambition och inställning, att möjligheterna är stora, inse investeringsbehovet. Vad är jordbruksministern beredd att göra där? Är jordbruksministern beredd att arbeta för att vi utnyttjar de stimulanser som t.ex. danskarna utnyttjar på det området?

Herr talman! Jag kan faktiskt till en del hålla med om det jordbruksministern säger, att här finns möjligheter. Jag tror också att det faktum att man ständigt från jordbrukarnas sida lyfter fram svårigheter inte gör situationen bättre. Jag tror snarare att man skall göra det vi borde göra, nämligen att våga tro på de egna produkterna, våga säga att vi har bra produkter och ett mervärde i våra produkter och också våga ta ut det. Marknaden styr inte priset helt, utan svenska bönder måste våga ta ut pris för sina produkter. Jag och mitt parti anser att livsmedlen är för billiga i dag. Livsmedel produceras till ett pris som gör att vi måste köra djuren och jorden väldigt hårt. Det blir djur och miljö som får betala för de låga livsmedelspriserna. Det anser vi från Miljöpartiet är absolut förkastligt. Därför måste vi få ett jordbruk som mer är i harmoni med de ekologiska förutsättningarna. Till en del vill jag dock ge Ingvar Eriksson rätt, och det gäller Sveriges utnyttjande av bl.a. miljöstöden. Finns det ett stöd som, om det infördes i Sverige, skulle gynna både djur och miljö är det ett generellt stöd till vall och bete. Det har diskuterats flera gånger här i kammaren. Det skulle innebära att de bönder som finns framför allt i skogs och mellanbygderna, mindre gårdar som ofta har djur, skulle kunna få ett stöd som delvis skulle kunna kompensera det ökade pris på spannmål som har blivit följden av ett ökat världsmarknadspris och som gjort att fodret har blivit dyrare. Det skulle också innebära att ett miljövänligt jordbruk skulle gynnas.
Herr talman! Jag vill först säga till Ingvar Eriksson att också jag ser vad som sker i landet. Det oroar mig mycket. Vi är till viss del överens, att det som sker innebär en utveckling som går åt fel håll. Men det är i själva orsaksanalysen som våra uppfattningar skiljer sig åt. När nu situationen är allvarlig är jag självfallet beredd att diskutera olika åtgärder för att komma till rätta med problemen. I det sammanhanget vill jag också beröra den - som vi från regeringen tycker - orimliga fördelning av stödet till jordbruket som har kommit till stånd, bl.a. beroende på de under senare år kraftigt höjda världsmarknadspriserna på spannmål. Det har lett till en kraftig överkompensation till den delen av jordbruket och också till fördyrade kostnader för animalieproducenterna. Jag är mycket intresserad av att åstadkomma en omfördelning så att en större del av resurserna kan gå till den del av jordbruket som i dag sviktar och som till vissa delar har fått en mycket svårare situation. Jag är beredd att diskutera detta med företrädare för olika politiska partier. Det vore intressant att höra något om vad Moderata samlingspartiet har för idéer kring hur man omfördelar en del av det omfattande stödet från t.ex. adeln i Skåne till småbrukare i skogs och mellanbygder. Jag antar att det finns ett sådant intresse också hos er. Självfallet måste vi hela tiden föra en diskussion om de stöd som vi har. Används de verkligen på bästa tänkbara sätt? Kan de styras om så att vi kan använda de befintliga resurserna mer effektivt? Detta är särskilt angeläget att diskutera i en tid när resurserna är knappa. För dagen är jag inte beredd att svara vare sig i den ena eller andra riktningen när det gäller vallstöd. Jag är beredd att förutsättningslöst se över om det finns möjligheter att åstadkomma en bättre fördelning med de pengar som vi har, så låt oss se på den frågan. Jag vill också kort säga några ord om den principiella inställningen till andra länder som inom ramen för den europeiska gemenskapen får stöd som sedan kan användas för en exportverksamhet. Det gäller förstås Finland. Jag har viss förståelse för att den omställningsproblematik som Finland ställdes inför nödvändiggjorde att man fick möjligheter till ett stöd under en övergångstid. Men jag är inte beredd att acceptera att den övergångstiden förlängs in i framtiden. Syftet med stödet var att det skulle underlätta en anpassning. Det var inte att det skulle leda till nyinvesteringar och ökad export t.ex. till vårt land. Jag välkomnar konkurrens från andra länder, men i den delen är jag beredd att hålla med Ingvar Eriksson. Det kan inte vara rimligt att ett land inom ramen för en gemensam marknad har möjligheter att subventionera på ett sådant sätt att man direkt snedvrider konkurrensen. Därför är det vår ambition i de fortsatta diskussionerna att hävda ståndpunkten att ett övergångsstöd skall vara ett övergångsstöd som är begränsat i tiden och som inte skall kunna förlängas.
Herr talman! Jag tackar för det avslutande beskedet. Det är glädjande. Vi är av samma uppfattning, att ett övergångsstöd skall vara ett övergångsstöd. Det finska nationella stödet avsåg ju att stärka konkurrenskraften i Finland. Nu har man i stället utnyttjat det för att dumpa livsmedelspriserna i ett annat EU-land. Det kan ju inte vara förenligt med de grundprinciper som är gällande inom EU. Det leder inte heller på sikt till en positiv utveckling för Finland. Förr eller senare får man problem. Annika Åhnberg undrade hur vi skulle kunna tänka oss att omfördela. Om hon bygger sitt resonemang på den senaste veckans debatt i Aftonbladet vill jag rekommendera Annika Åhnberg att sätta sig in i problematiken litet djupare. Aftonbladet bedriver en vilseledande propaganda, där man helt har utelämnat kostnaderna och hur EU-politiken fungerar på det området. Arealersättningarna är ju del av spannmålspriset. EU har sänkt spannmålspriset och gått in med en ersättning från den sänkta nivån upp till den nivå där det skall vara någorlunda lönsamt att odla spannmål. Sedan tog Annika Åhnberg upp världsmarknadspriset som orsak. Det är ju inte heller riktigt sant. EU Annika Åhnberg tog upp som exempel - arbetade på den fria världsmarknaden skulle man plocka in åtskilliga miljoner mer. Det rör sig om 50 öre mer per kilo spannmål. Så den propagandan är väldigt snedvriden och väldigt olycklig både för statsrådet och för Sveriges bönder. Den debatten leder inte till någonting gott. Här måste man tala om sanningen och om vad som gäller. Om vi inte gör det, kommer vi att få stora problem med sysselsättningen inom branschen. Men jag tycker att det vore glädjande om statsrådet ville följa upp detta på ett sakligt sätt. Där har statsrådet ett ansvar. Ta det ansvaret! Och säg sanningen, så kanske också journalisterna börjar att ta lärdom!
Herr talman! Vi kan vara överens om att kvällstidningsjournalistiken inte skall vara den som bestämmer politiken. Det är inte medierna som skall fastställa dagordningen. Men jag tror och hoppas att vi ändå kan vara överens om att den förhoppning som man inom EU hade när man sänkte sina spannmålspriser och kompenserade med arealersättningar har inte riktigt infriats. Det är ju inte i första hand världsmarknaden som jag tänker på, utan jag tänker på att det inte blev den effekt som man hade tänkt sig. Genom att sänka sitt eget spannmålspris skulle man få en positiv effekt också för animalieproducenterna som skulle få sänkta foderkostnader. På så sätt skulle sänkningen av spannmålspriserna föras genom hela lantbruket och komma alla till del. Den effekten har inte utfallit på det sätt som man hade tänkt sig, och det är beklagligt. Oavsett vad kvällstidningarna skriver har upplägget inte gått att förverkliga på det sätt som det var tänkt. Det bekymrar mig, därför att det - enligt min uppfattning - leder till en snedvridning av hur stödet fördelas. Det kommer inte riktigt till de delar av jordbruket som det var avsett att komma till. Den diskussionen är jag mycket intresserad av att föra vidare, om man på den nationella nivån kan hitta ett sätt för att i någon mån korrigera dessa brister.

Herr talman! Sten Andersson har frågat statsrådet Pierre Schori vilka åtgärder han tänker vidta i syfte att underlätta för Malmö och andra större städer, där bl.a. ekonomiska problem skapas på grund av den förda asyl och flyktingpolitiken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Med anledning av den stora flyktinginvandringen under de senaste åren har bl.a. storstadskommunerna fått en väsentligt större inflyttning av flyktingar än vad kommunerna har räknat med. Jag är medveten om att det omfattande flyktingmottagandet kan ha medfört stora påfrestningar, inte minst för Malmö. En central uppgift för den invandrarpolitiska kommittén har varit att analysera kostnaderna för flyktingmottagandet och övrig invandring och att därvid överväga om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och mellan olika kommuner är rimlig. Den 17 april i år överlämnade kommittén sitt slutbetänkande till mig. Kommitténs utvärdering visar att kommunerna riskerar växande kostnader på grund av arbetslösheten bland invandrare även efter det att den statliga ersättningen till flyktingmottagandet upphört. Kommittén anser att det är rimligt att dessa långsiktiga kostnader, som bl.a. är en följd av den statliga invandringspolitiken, behandlas vid återkommande överläggningar mellan staten och kommunkollektivet om hur kostnader skall fördelas mellan dessa sektorer. Kommittén lämnar också vissa konkreta förslag om kostnadsomfördelning från kommunerna till staten för introduktionen av flyktingar och invandrare i det svenska samhället. Invandrarpolitiska kommitténs betänkande kommer nu att skickas ut på en bred remiss, bl.a. till ett stort antal kommuner. Avsikten är att därefter ta upp frågan om kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten inför budgetåret 1998. Riksdagen har redan under innevarande budgetår satsat särskilda medel, 125 miljoner kronor, för att initiera insatser i framför allt vissa eftersatta och invandrartäta storstadsområden. Syftet med dessa insatser är främst att bryta den sedan många år tilltagande segregationen genom att stärka kompetensen och öka arbetskraftsdeltagandet hos de boende i dessa bostadsområden. Regeringen beviljade den 28 mars Jag vill också påminna om att riksdagen har avsatt särskilda medel för uppföljning av det kommunala flyktingmottagandet. Regeringen har i detta syfte tillsatt en arbetsgrupp med representanter för regeringskansliet, Statens invandrarverk och Svenska kommunförbundet. Arbetsgruppen har på basis av en urvalsundersökning i 41 kommuner i en tidigare rapport konstaterat att den statliga ersättningen för de flyktingar som togs emot år 1991 har täckt avsedda kostnader för flertalet kommuner. Arbetsgruppen har under våren 1996 genomfört en motsvarande urvalsundersökning avseende flyktingar mottagna år 1992 för vilka den statliga ersättningen var avsedd att täcka kostnader t.o.m. år 1995. Undersökningen bearbetas och analyseras för närvarande av arbetsgruppen, och en rapport kommer att redovisas sommaren 1996. Jag vill slutligen nämna det nya utjämningssystemet för kommuner som trätt i kraft år 1996. Systemet innebär bl.a. att det sker en utjämning för strukturellt betingade kostnadsskillnader, vilken baseras på ett antal faktorer som påverkar kostnaderna i olika verksamheter. För verksamheten Individ och familjeomsorg ingår andelen finska respektive utomnordiska medborgare i just dessa faktorer.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Skälet till att jag har tagit upp detta problem för diskussion med statsrådet är den, i jämförelse med andra europeiska länder, närmast unika asylpolitiken som vi har bedrivit i Sverige. Jag vill också påstå att det är en politik som saknar gehör hos en majoritet av svenska folket. Det har förekommit många siffror i debatten, och det är lätt att förvillas. Men jag vill bara ta en siffra som exempel på Sveriges unika agerande. Räknat per 1 275 asyler under åren 1990-1994. Som nummer två på rankinglistan kom Holland med 330 beviljade asyler. Danmark beviljade 242, Norge 152 och Finland 98 asyler. Jag har förståelse för att många frågar sig hur Sverige kan ha de resurser som tydligen så många andra länder i Europa saknar. Men nu är det som det är. Vi kan inte ändra på tidigare beslut, utan vi får leva med desamma. Det är dock glädjande att man nu verkar ha ändrat uppfattning när det gäller att hjälpa kommunerna. Den som har fått asyl i Sverige skall på något vis tvingas att vara kvar på den ort man blivit anvisad till under en viss tid. Det är självklart att man skall kunna ställa detta krav på en person som har erhållit skydd i vårt land. Malmö har tagit emot tre fyra gånger fler asylsökande än vad man har tecknat avtal om med Invandrarverket. Vid kommande årsskifte löper tiden ut för staten att stå för en del av utgifterna. Därefter får Malmö kommun själv stå för utgifterna helt och fullt. Man beräknar att det kommer att kosta 100-120 miljoner kronor. Då är inte de kostnader inräknade som gäller de personer för vilka avtalen löpte ut tidigare och också dem som har kommit utöver tecknade avtal. Herr talman! I det korta perspektivet ser man ingen ljusning, eftersom arbetslösheten bland svenskar är stor och ännu större bland asylbeviljade. Kommunerna bör inte ansöka om pengar för det antal asylbeviljade som de har tecknat avtal för, därför att de har vetat vilka regler som gällde. Men mot de kommuner som fått ta emot ett antal människor utöver avtalet tycker jag däremot att staten skall vara mer generös. Om regeringen kommer att agera negativt, kommer tyvärr förståelsen för den svenska asylpolitiken att minska ytterligare. Jag har två frågor till statsrådet. De skall inte leda fram till något ministerstyre. Har statsrådet några tankar på att ersätta Malmö för de beräknade kostnaderna, dvs. 100-120 miljoner kronor? Är regeringen beredd att initiera det förslag som har kommit från Flyktingpolitiska kommittén om att införa ett system som innebär att en asylbeviljad under viss tid i huvudsak måste vara kvar på anvisad ort?
Herr talman! Jag kan inte föregripa resonemangen kring ersättningsnivåerna och fördelningen mellan stat och kommuner, utan jag vill hänvisa till det inledande svar som jag redan har gett i frågan. Förslagen i Invandrarpolitiska kommitténs betänkande kommer, som jag tidigare har sagt, att gå ut på remiss till ett stort antal remissorgan. Jag avvaktar remissorganens ståndpunkter. Först därefter kommer jag att ta ställning till Sten Anderssons fråga.

Herr talman! Jag har både hört och läst det svar som statsrådet i dag har presterat. Men jag hoppas ändå att han inser att det kan misstänkas vara en rätt spridd uppfattning bland medborgarna, framför allt i de kommuner som verkligen har tagit det stora flyktingansvaret, att riksdagen i de beslut som fattas bör redovisa pengar och inte bara ta ansvar för tre år. Man har ju hela tiden vetat att många asylbeviljade tyvärr har svårt och kommer att få mycket svårt att få ett jobb och att själva klara sig ekonomiskt. Därför är det viktigt att staten även ekonomiskt fullföljer den politik som är beslutad av riksdagen. När det gäller den andra frågan vet jag att jag hade en debatt med statsrådet för något år sedan. Då var han total motståndare till att tvinga någon person i början av en asylbeviljningstid att stanna kvar på den, som Invandrarverket hade kommit fram till, bästa orten från Sveriges synpunkt. Herr talman! Låt oss anta att en asylsökande som kom till Trelleborg, Ystad eller Arlanda fick frågan om han för att få asyl i Sverige skulle acceptera att stanna i t.ex. tre år på en viss ort, då tror jag säkert att Tyvärr är det inte så i dag. Vi vet hur det ser ut i verkligheten, vilket har skapat enorma problem för ett antal större kommuner i Sverige. Jag hoppas att riksdagen och regeringen även med plånboken ställer upp och tar det ansvar som kommunerna tidigare har tvingats göra.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta när det gäller rasistiska organisationer samt vilka åtgärder regeringen avser vidta för att motverka dessa grupper. Låt mig börja med att säga att jag delar Ragnhild Pohankas oro över rasismen, de rasistiska organisationerna och dessas verksamhet i vårt land. Vi upplever nu en omfattande arbetslsöhet, osäkerhet inför framtiden och misstro mot politiker. Denna situation utnyttjas medvetet och allt oftare av rasistiska individer eller grupper, bl.a. genom att invandrare eller människor med annan hudfärg utpekas som skyldiga till dagens problem. En anledning till särskild oro är att det finns tecken på att de organiserade rasisterna under senare tid börjat byta strategi. Man har lämnat den allra grövsta och mest vulgära retoriken och lägger nu i stället medvetet stor vikt vid att uppfattas som "rumsrena". Det är därför viktigt att avslöja, att bakom den nya fasaden ryms fortfarande den grova rasismen och de odemokratiska strävandena. I regeringsförklaringen sägs att rasismen, vid sidan av arbetslösheten och segregationen, är det mest oroande problemet i dagens samhälle. En första förutsättning för att rasismen långsiktigt skall kunna bekämpas är naturligtvis en effektiv lagstiftning. Vissa länder har valt att förbjuda rasistiska organisationer. I Sverige har vi av flera skäl valt en annan väg, nämligen att förbjuda rasistiska och liknande yttringar. Det finns flera orsaker till detta. I grunden ligger att det är regeringens bestämda uppfattning att rasistiska organisationer bäst bekämpas genom en öppen och fri debatt och inte genom att åsikter undertrycks. Erfarenheter från andra länder, som förbjudit rasistiska organisationer, visar också att sådana förbud inte har haft någon påtaglig effekt. Dessutom finns risken att organisationer som förbjudits fortsätter sin verksamhet underjordiskt och att de därför blir svårare att övervaka. Att följa rasistiska organisationer är en prioriterad uppgift för vår säkerhetspolis. Den svenska linjen är alltså att i stället genom lagstiftning förbjuda rasistiska och liknande yttringar. För att lagstiftningen skall fungera effektivt måste den också tillämpas. Inom rättsväsendet har på senare tid riktats en ökad uppmärksamhet mot brottslighet med rasistiska eller liknande förtecken. En annan viktig del i arbetet mot rasistiska grupper är att invandrare och flyktingar ges goda förutsättningar att integreras i samhället. Kampen mot rasism är visserligen inte en "invandrarfråga" utan mera en fråga om grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter. Men för att rasism och främlingsfientlighet långsiktigt skall kunna bekämpas krävs att den sedan många år tilltagande segregationen av invandrare och flyktingar bryts. Den som står utanför upplevs alltid som hotande - och upplever sig själv som hotad. Invandrarpolitiska kommittén har nyligen lagt fram sitt förslag med åtgärder på olika samhällsområden för att underlätta integrationen. Efter remissbehandlingen kommer regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till en förbättrad integrationspolitik. I detta sammanhang överväger regeringen möjligheterna att inrätta en central funktion, som skall verka drivande, samordnande och uppföljande för insatserna i samhället mot rasism och främlingsfientlighet. Att förebygga och motverka rasism och främlingsfientlighet kräver också omfattande opinionsbildande arbete. Detta måste vara brett förankrat, vara uthålligt och långsiktigt och bedrivas på olika samhällsområden och på olika nivåer över hela landet. Myndigheter, kommuner, folkrörelser, fackföreningar, kyrkor och samfund, skolor och enskilda individer gör redan i mycket stor omfattning viktiga insatser. Men jag tror också att många skulle kunna engagera sig än mera. Det är också min förhoppning att folkrörelserna, inte minst idrottsrörelsen, kommer att öka sitt engagemang för alla människors lika värde och möjligheter. För de organiserade rasisterna är ungdomar den viktigaste målgruppen. Det är därför glädjande att ungdomars egna initiativ att arbeta mot rasism har väckt så stort engagemang. Men än 10 000 ungdomar har anmält intresse för att delta i det arbete som påbörjades 1994 genom kampanjen "Ungdom mot rasism". Drygt 130 lokala arbetsgrupper har startat. Särskilt glädjande är att ungdomarna nu har beslutat att låta kampanjen gå över i permanent verksamhet genom att de bildat en egen självständig organisation. I detta sammanhang kan också nämnas att skolministern förbereder en arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att bl.a. komma med förslag till hur skolans arbete med frågor kring demokrati och tolerans skall kunna stärkas. En annan arbetsgrupp knuten till regeringens barnoch ungdomsdelegation arbetar med frågor kring rasistiskt våld. Under början av hösten kommer denna arbetsgrupp att låta göra en undersökning om hur rasistiska organisationer arbetar gentemot skolan och hur de använder skolan för sina syften. Jag kan vidare nämna att det inom Justitiedepartementet har gjorts en översyn av lagen om förbud mot politiska uniformer mot bakgrund av senare tids användning av bl.a. nazistiska symboler som uttryck för rasism och främlingsfientlighet. Regeringen har för avsikt att efter sommaren lämna en proposition i ämnet till riksdagen. Sammanfattningsvis vill jag alltså säga att mycket redan görs för att motverka rasistiska organisationer, både inom regeringskansliet och i övrigt. Men jag är också övertygad om att det krävs ett ökat engagemang på många håll. Ungdomarna har visat vägen. Nu måste också vi vuxna engagera oss på allvar!
Herr talman! Jag vill tacka för svaret, som var både innehållsrikt och långt. Jag känner en viss optimism när jag läser om integrationsministerns engagemang i dessa frågor. Rasistiska individer och grupper utnyttjar medvetet allt oftare situationen och skyller de problem man har på flyktingarna. Tidigare var det bristen på bostäder. Nu är det bristen på arbete. Det står i vissa tidningar att rasismen har bytt ansikte. Det har den egentligen inte gjort, för det gamla ansiktet finns kvar. Men den har övergått till andra grupper i samhället, som företräder en smygrasism. Målet är dock detsamma, att underminera demokratin. Jag håller också med om att det är nödvändigt med en effektiv lagstiftning. Själv lutar jag åt att man skall förbjuda rasistiska organisationer. Invandrarministern säger att de då går under jorden. Men det mesta försiggår underjordiskt redan i dag. Jag är inte riktigt säker på att jag har rätt, men jag känner starkt för detta. De brott vi talar om är ju bara symtomen. Ett förbud, eller en vaccination mot rasism, kunde kanske bota själva sjukdomen bättre. Vaccinationer måste företas i skolor, bland grupper som vi här har nämnt. Det är mycket bra att man inrättar en central funktion som skall verka drivande och samordna de grupper som vill det i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Det kommer naturligtvis att uppstå tillfälliga grupper, t.ex. i skolorna, och denna funktion skall verka drivande i det arbetet. Det omfattande opinionsbildande arbetet är kanske det allra viktigaste, även i skolorna. Utbildningsutskottet har skrivit ett utkast om hur skolan skall arbeta i denna fråga. Det är det allra viktigaste, att man arbetar med detta i skolan. Nu vaknar ungdomarna. Det sägs att våra ungdomar inte är engagerade. Det tror jag är alldeles fel. De är oerhört engagerade mot rasism. De är också engagerade i miljöfrågor i en ungdomsriksdag. De politiska ungdomsförbunden har kanske färre medlemmar än tidigare. Ungdomarna engagerar sig mera i enstaka frågor. Jag är också förskräckt över att rasismen har bytt ansikte. Sverigedemokraterna och skinheads är inte ensamma om att driva frågor om flyktingfientlighet. Även utåt respektabla personer sköter propagandan på ett betydligt effektivare och mer försåtligt sätt. Tre kända akademiker leder sedan 1994 ett flyktingfientligt, tidigare okänt nätverk. Nätverket har aktiverats vid åtminstone tre kampanjer, bl.a. till stöd för utvisning av kurderna i Åsele, mot integrering av flyktingar i det svenska samhället och i kampanjen Ungdom mot rasism, enligt Expressen. De använder sig av brevkampanjer, insändare och artiklar. Vi brukar säga att bakom ett brev till oss finns det hundra personer till som tycker på samma sätt. Här skriver man medvetet liknande brev till många olika grupperingar inom etablissemanget. Själv får jag naturligtvis också mängder av brev. En fara är att dessa människor är högutbildade och framstår som ett slags experter. Vi har också Fri information och Blågula frågor. Jag tror att kampen mot rasism är den allra viktigaste kulturella, humanitära frågan för Sverige internt att arbeta med under de kommande åren.
Herr talman! Jag vill kommentera det Ragnhild Pohanka säger om förbud för rasistiska organisationer att verka. Det är viktigt att vi åtgärdar handlingarna. Jag tror inte att man förbjuda en åsikt. Men man kan förbjuda handlingar i samma riktning som den åsikten, nämligen handlingar som är kränkande, förolämpande och nedvärderande gentemot andra människor. Det kan vara olika former av våld. Det kan vara handlingar av typen hets mot folkgrupp, nedlåtande omdömen eller felaktiga symboler på kläder som bärs exempelvis i skolan. Det är viktigt att man bekämpar handlingarna. Det gör vi med svensk lagstiftning. Jag har själv varit av samma uppfattning som Ragnhild Pohanka och sagt att vi skall förbjuda rasistiska organisationer och organisationer med en filosofi som är kränkande. Men jag tror inte längre på det. Vi kan se på länder ute i Europa där det finns ett sådant förbud, och det är inte annorlunda där. Det händer precis samma saker där som i Sverige. Jag tror snarare att det är tvärtom, att vårt sätt att hantera frågorna och vår lagstiftning är effektivare än ett förbud. Jag menar att vi skall så att säga vässa den lagstiftning vi har, så att den blir tillämpbar. Sedan gäller det naturligtvis att vi tillämpar den. Jag tror att det viktiga för mig, Ragnhild Pohanka och alla andra människor i det här landet, sedan må det vara ung eller gammal, man eller kvinna, svensk eller invandrad, är att det är vi som måste ta ansvaret och sätta gränserna, och det är vi som måste agera och reagera på det vi ser som fel och konstigt i vårt samhälle utifrån de här utgångspunkterna. Det är vi som måste bry oss om våra barn mer än vad vi gör, och också klara ut detta med de människor som på olika sätt ger uttryck för uppfattningar som innebär att man kränker andra människors integritet. Vi måste tala om vad vi tycker. Vi måste våga göra det. Det tror jag är det väsentliga. Vi löser inte detta med lagstiftning i dag, utan genom en bättre tillämpning och genom att vi vuxna människor i samhället - och även de unga - börjar agera och reagera kraftfullt var vi än möter den här typen tillmälen och konstigheter, det må vara i skolan, på arbetsplatsen, ute på Drottninggatan eller var man nu rör sig någonstans. Vi måste säga ifrån och sätta gränserna.
Herr talman! Jag delar integrationsminsterns uppfattning att handlingarna naturligtvis skall bedömas. Det är det allra viktigaste. Jag anser inte att vi kan förbjuda någon åsikt. Det kan man aldrig göra. Däremot kan man möjligen förbjuda en organisation. Jag är inte helt säker på att jag har rätt i det fallet, men jag lutar än så länge åt det hållet. Det är viktigt att man arbetar med åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism i skolan. Det tycker jag är oerhört viktigt. Fascismen är en pragmatisk rörelse. Målsättningen är att underminera demokratin. Inom nazismen innebar den massmord, förföljelse och koncentrationsläger. Koncentrationsläger har på senare år förekommit även i Bosnien, något som vi väl aldrig trodde var möjligt på 1990-talet. Rasism och antisemitism har varit, och är, en del av ideologin. Dessvärre finns det ingen enkel lösning på hur rasismen och fascismen bekämpas, även om vi har fått bra exempel på starter här i Sverige. Ibland måste man treva sig fram. Men när man har kommit fram till att något skall göras får man inte treva. Då får man direkt gå och göra de saker som man är övertygad om. Det viktigaste motargumentet mot det här med mitt förbud mot rasisitiska organisationer har jag redan nämnt. Det är att de går under jorden. Men vi vet att det är under jorden de lever i dag också. Rekryteringen till organisationerna skulle troligen kraftigt minskas om man hade ett förbud. Jag ställer upp, och jag är tacksam och glad för allt det som har aktualiserats i svaret och i följande replik. Jag tror att det är en väg att beträda när det gäller att börja arbeta för det här. Spåren förskräcker om man jämför vad som håller på att hända med vad som hände på 30-talet i Tyskland. Det finns, om än inte alls i samma utsträckning, ändå vissa saker som pekar i samma riktning. Nu när vi är medvetna om det här, och ser det, är det viktigt att vi tar upp kampen på alla fronter.

Herr talman! Kristina Zakrisson har frågat mig om jag anser att anställningar i personaluthyrningsföretag skall uppmuntras och om jag i så fall avser att agera för att dessa företag skall ta samma arbetsgivaransvar som vi kräver av andra företag. Frågan om villkoren för personaluthyrningsföretagens verksamhet var aktuell här i kammaren senast fredagen den 3 maj då arbetsmarknadsminister Margareta Winberg besvarade en interpellation i ämnet av Margaret Winberg sade då - och jag har inte nåson annan uppfattning - att personaluthyrningsföretagen fyller en förhållandevis ny och viktig funktion. Andra företag kan på ett flexibelt sätt köpa den hjälp de just för stunden behöver. Det företag som är i behov av tillfällig hjälp kan genom att anlita ett uthyrningsföretag få arbetet utfört utan att behöva ta det fulla arbetsgivaransvaret. Personaluthyrningsföretagens expansion visar att det finns ett stort intresse från andra företags sida för att köpa uthyrningstjänster för tillfälliga arbetsinsatser av skiftande karaktär. Personaluthyrningsföretagen åtar sig också rekryteringsuppdrag, och dessutom kan arbete genom personaluthyrningsföretagen vara en inkörsport till anställning i andra företag. Jag vill också framhålla att jag ser det som särskilt angeläget att företag med affärsidén att hyra ut sin personal också tar det fulla ansvaret för sin anställda. Det framgår klart av lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft att uthyrningsföretagen är den uthyrda personalens arbetsgivare. När det gäller frågan om arbetslöshetsersättning till sådan personal har detta som bekant nyligen behandlats i ett meddelande till arbetslöshetskassorna från Arbetsmarknadsstyrelsen. Meddelandet innehöll upplysningar om ett antal avgöranden i Försäkringsöverdomstolen och i länsrätter där domstolarna konstaterat att de sökande med nu gällande regler för arbetslöshetsersättning inte hade rätt till arbetslöshetsersättning vid sidan av sina anställningar i olika personaluthyrningsföretag. Syftet med meddelandet var bl.a. att alla arbetslöshetskassor skulle behandla anställda i personaluthyrningsföretag på samma sätt, detta för att inte snedvrida konkurrensen mellan de olika personaluthyrningsföretagen. Zakrisson har tagit upp, skyldigheten för arbetsgivaren att betala sjuklön, kan jag säga följande. Det finns en allmän skyldighet för arbetsgivaren att betala sjuklön för personal som är anställd. Denna skyldighet gäller också uthyrningsföretagen. Skyldigheten innebär att arbetsgivaren skall betala sjuklön för den tid då arbetstagaren inte kan utföra arbete på grund av sjukdom. Det är sedan en sak för sig vilken omfattning, heltid eller deltid, som gäller för arbetstagaren anställning. Enligt de kollektivavtal som är vanliga för personaluthyrningsföretagen skall anställningen vara tills vidare och omfatta lägst 20 timmar i veckan, även om det är möjligt att avtala om avvikelser från detta. Frågan om villkoren för personaluthyrningsföretagens verksamhet är viktig och har på flera sätt uppmärksammats av regeringen. Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning har enligt direktiven i uppdrag att se över problematiken med arbetslöshetsersättning och deltidsarbete. Utgångspunkten skall vara att arbetslöshetsersättning inte skall medverka till att stimulera utbudet på deltidsarbete och att den skillnad som kan förekomma mellan utbudet på deltidsarbete och efterfrågan på sådant arbete inte kan lösas genom arbetslöshetsersättning. Slutrapport skall avges senast den 30 september 1996. Regeringen avser vidare att låta utvärdera den lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som gäller sedan den 1 juli 1993. Det kan i det sammanhanget finnas anledning att se om det behövs kompletterande regeländringar för att öka uthyrningsföretagens arbetsgivaransvar.

Herr talman! Jag får börja med att tacka Ulrica Messing för svaret. Jag lyssnade till den interpellationsdebatt som var här för några veckor sedan angående dessa arbetstagares rätt att få a-kasseersättning när de inte har uppdrag. Men jag anser inte att det bara är den frågan som är viktig. Vad jag har regerat mot är att personaluthyrningsföretagen på något sätt kommer runt sitt ansvar för arbetstagarna. Ulrica Messing säger i svaret att hon, liksom Margareta Winberg, anser att uthyrningsföretagen fyller i en viktig funktion. Det har jag ingen anledning att ha en annan uppfattning om. Men jag menar, precis som det står i svaret, att de som hyr in arbetskraft gör det vid toppar och vid tillfällig arbetsbelastning. De vill, som det står i svaret, inte ta det fulla arbetsgivaransvaret för denna personal för en kortare tid. De betalar för att slippa det. Det kan man väl tycka både och om. Jag kan väl tycka att det är okej. De betalar för att inte ta ansvaret. Men de betalar till företag som hyr ut personal, och som får betalt för att ta ansvaret, men som i många fall, menar jag, inte gör det. Då tycker jag att ekvationen inte går ihop på något sätt. Jag har inte uppfattat det som att det är den enskilde arbetstagaren som tjänar på det här. Jag menar att man på det här viset lastar över de variationskostnader som kan finnas i ett företag. Man lastar över det på staten eller på den enskilde. Jag anser att eftersom den här verksamheten ökar - och den har också positiva sidor - måste man se till lagstiftningen blir sådan att man verkligen skyddar den enskilde arbetstagaren. Det står också i svaret att regeringen skall se över lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av personal, vilken är relativt ny. Jag ser fram emot det. Jag tror att den kommer att visa att det naturligtvis finns seriösa företag som tar ansvar för personalen, men det finns alldeles för många som inte tar ansvar. Jag hoppas att Ulrica Messing delar min uppfattning att alla arbetsgivare skall ta sitt fulla arbetsgivaransvar.

Herr talman! För ungefär en månad sedan lämnade Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Man ansåg att regeringen måste ingripa mot AMS och ta ifrån verket den till synes självpåtagna rollen som domstol över personaluthyrningsföretagen och dess anställda. Handelskammaren anser, vilket jag också gör, att AMS har överskridit sina befogenheter och agerat i strid mot lagstiftningen om arbetsförmedling och uthyrning av personal. Detta beslut från AMS innebär att AMS via facken hindrar personer som är uthyrda av personaluthyrningsföretag att få ersättning från a-kassan för tidsperioder då de inte kan få arbete via dessa företag. Därmed tvingas de ut i ofrivillig arbetslöshet. Det är minst sagt anmärkningsvärt att AMS kan få lov att leka domstol på detta sätt. Det är huvudsakligen kvinnor som drabbas av AMS beslut. För dem som anmäler sig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande och som ställer sig till förfogande i Arbetsförmedlingens egen vikariatspool går det däremot alldeles utmärkt att få fyllnadsstämpla under perioder då de är utan arbete. AMS agerande är därmed också mycket tvivelaktigt ur konkurrenssynpunkt. När jag hade en interpellationsdebatt den 3 maj med Margareta Winberg hänvisade hon till att det var AMS som hade fattat beslut om detta och att hon inte kunde ägna sig åt ministerstyre. Men regeringen kan mycket enkelt rätta till de övergrepp som AMS har gjort sig skyldig till. Det är bara att återkalla den delegation som AMS har och som fattar beslut i dessa frågor. Det borde regeringen kunna fatta beslut om redan vid nästa regeringssammanträde. Jag undrar om regeringen har vidtagit några åtgärder med anledning av Svenska handelskammarförbundets skrivelse. Jag undrar också om statsrådet nu tänker snabba på detta förfarande. Alla som är arbetslösa just nu har inte tid och inte råd att sitta och vänta på utredningar, utvärderingar och på att regeringen inte kan förmå sig till att fatta några beslut. Är inte detta ett mycket lägligt tillfälle, statsrådet Messing, att visa om det är regeringen som styr landet eller om det är AMS som styr regeringen?
Herr talman! Kristina Zakrisson talade om oron över att många av de arbetsgivare som i dag driver personaluthyrningsföretag kommer runt sitt arbetsgivaransvar. Det är mycket viktigt att påpeka att det är personaluthyrningsföretagen som är arbetsgivare åt den personal som är anställd där. De säljer kunskap och kompetens via den personal som de hyr ut. Personaluthyrningsföretagen måste, precis som andra arbetsgivare, ta det arbetsgivaransvar som det innebär både när människor arbetar och när de är sjuka. Christel Anderberg anser att AMS har blivit en domstol på grund av det berömda brev, eller meddelande, som AMS skickade ut till de lokala kassorna. I lagen om arbetslöshetsersättning och i lagen om arbetslöshetskassorna är det ganska tydligt skrivet. Det har prövats både i Försäkringsöverdomstolen och i länsrätter utan att lagen har tolkats om - ingen människa som i dag har en anställning i botten på ett visst antal timmar får fyllnadsstämpla oavsett om man är anställd av ett landsting, en kommun, en privat arbetsgivare eller ett personaluthyrningsföretag. Det är dagens praxis. Vi vet att deltidsstämplingen är ett problem. Det finns både för och nackdelar med den möjligheten. Vi har diskuterat det många gånger här i kammaren. Man ser också över det i den utredning kring arbetslöshetskassorna som finns. Men det var inte AMS som lekte domstol. Vad AMS gjorde var helt enkelt att tolka och meddela den lagen till kassorna runt om i landet. Jag anser att det är oerhört viktigt att alla människor som är anställda av ett personaluthyrningsföretag i dag behandlas lika, så att lagen inte tolkas lokalt och man drar egna slutsatser på respektive håll. Som jag sade i mitt svar är frågorna kring personaluthyrningsföretagen och deras verksamhet ganska nya. Vi vet att detta sätt att organisera arbete växer. Regeringen har därför tillsatt direktiv till en utredning för att man skall se över verksamheten i personaluthyrningsföretagen för att se om det behövs regeländringar för att åter trycka på det fulla arbetsgivaransvaret, som också dessa arbetsgivare måste ta, eller om lagen fungerar bra. Men det är viktigt att man ser över verksamheten, eftersom det här är ett arbetsområde som växer.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det är personaluthyrningsföretaget som är arbetsgivare och som skall ta arbetsgivaransvaret. Men många av dessa företag gör inte det. Ulrica Messing skriver i sitt svar att personalen i de flesta fall är deltidsanställd på 20 timmar per vecka. Såvitt jag förstår blir den inte tillsvidareanställd på 20 timmar per vecka. I många fall har de anställda ett slags snittid på 86,5 timmar per månad. Om de har arbetat två veckor under en månad och inte har några fler uppdrag den månaden får de inte lön för mer. Om de blir sjuka under de två återstående veckorna får de heller ingenting. Såvitt jag förstår, utan att kunna lagen till punkt och pricka, finns det för mycket luckor i lagen. Den lagstiftning som finns i dag är kanske inte anpassad till den här verksamheten. Man måste därför se över denna verksamhet mycket noga. Jag upplever att det är arbetstagaren, den enskilde, som får ta mycket av det negativa som finns i detta. Det är också som Ulrica Messing säger, nämligen att uthyrningsföretagen är arbetsgivare. Denna personal är alltså anställd av en arbetsgivare men jobbar åt en annan, vilket också gör att det kan vara svårt i längden för den enskilda arbetstagaren. Vi talar om t.ex. kompetensutveckling. Vem ansvarar för kompetensutveckling? Vilket slags kompetens skall utvecklas? Varifrån får denna personal sitt kamratstöd? Hur fungerar det i längden när man jobbar i ett sådant företag? Jag anser att det är mycket viktigt att man ser över detta och att man verkligen ser över lagstiftningen, så att dessa företag inte kan komma undan ansvaret genom att ha garantilöner och snittanställningar under några timmar per vecka, alltså att ta ut det man vill ha ut av arbetstagaren men inte betala ut något om man inte har ett uppdrag som ger bra betalt. Såvitt jag förstår tar dessa företag ganska bra betalt av sina kunder.
Herr talman! Sedan jag började intressera mig för den här frågan har jag träffat mängder med människor som är anställda i personaluthyrningsföretag eller har varit, eftersom de flesta av dessa företag har tvingats gå i konkurs. Jag kan försäkra Kristina Zakrisson att dessa människor inte tyckte att det var ett dugg negativt att vara anställda i dessa företag. Alla tyckte att det var bättre att få jobba någonting än att inte jobba alls. Alla tyckte att det var bättre med 50 % arbetslöshet än med 100 % arbetslöshet. Vi har nu rekordhög arbetslöshet. Sverige är tillbaka i ett läge då vi förlorar ett tusen jobb per vecka. Jag måste fråga statsrådet Messing om hon är beredd att ta av de ideologiska skygglapparna. Det är en sak att Socialdemokraterna inte kan samla sig till att bedriva en politik som ger förutsättningar för att det skall skapas nya jobb. Men hur kan Socialdemokraterna försvara att ni för en politik som slår ut jobb som redan finns?
Herr talman! Jag tar till mig Kristina Zakrissons synpunkter på personaluthyrningsföretagens verksamhet. I den utredning som tillsätts får vi titta på hur detta fungerar i praktiken. Lagen i sig är väldigt tydlig: Arbetsgivaren skall betala ersättning för de timmar som arbetstagaren är anställd hos honom/henne och om arbetstagaren blir sjuk. Det är viktigt att alla tar det ansvaret och att man behandlar sin personal lika. Det är också viktigt att alla arbetsgivare, oavsett hur anställningsformen ser ut, inser värdet av kompetensutveckling. Vi lever ju i en föränderlig tid. Det ställs allt högre krav på flexibilitet och kunskap, och vi konkurrerar på en internationell arbetsmarknad. Det måste man inse oavsett om man är arbetsgivare i offentlig verksamhet eller om man är arbetsgivare i privat verksamhet. Detta är oerhört viktigt. Ja, Christel Anderberg, vi har rekordhög arbetslöshet. Jag välkomnar alla tips och idéer om hur vi kan få ned arbetslösheten. Jag tror att personaluthyrningsföretagen är här för att stanna, men jag tycker inte att det är så negativt. Det är viktigt att ändå se över förutsättningarna, så att arbetstagare som är anställda i de företagen också vet vilka villkor som gäller. Jag tror inte att vi får ett bättre samhälle t.ex. om trygghetssystem undandras, om man ifrågasätter vem som skall betala sjuklön eller om man gör det svårare för människor att planera sina liv. Jag tror att vi får ett bättre samhälle om det finns ekonomiska förutsättningar för människor så att de kan planera, satsa framåt och våga ta nya initiativ. De ideologiska utgångspunkterna från vår sida innebär att vi nu försöker driva en politik som på olika sätt skapar möjligheter för fler jobb. Jag kan inte i dag peka ut var de nya jobben kommer och det är inte heller min uppgift som statsråd. Att skapa förutsättningar för företag så att de kan växa är vad vi kan göra. Jag tycker att personaluthyrningsföretagen är en del därav. Precis som alla andra arbetsgivare tycker jag att också dessa arbetsgivare skall ta sitt ansvar för sin personal, så att den i slutändan kan göra ett riktigt och ett bra jobb. Där måste vi hjälpas åt.
Herr talman! Jag har också, Christel Anderberg, pratat med rätt mycket folk som jobbar inom personaluthyrningsföretag. Till skillnad från Christel Anderberg har jag pratat både med dem som är positiva och med dem som är negativa. Jag vet att det finns de som trivs och tycker att det är bra. Det är alldeles självklart att man tycker att det är bättre att jobba 50 % än att inte alls jobba. Vad jag avser är detta med att man - om ett företag anställer personal på 86,5 timmar per månad och i stort sett år ut och år in har uppdrag åt de här personerna på heltid, men någon vecka då och då inte har det - inte skall ta ansvar under de få timmar när man inte får in pengar för sin personal. Därför menar jag att det som är negativt - det finns alltså vissa negativa bitar - skall man se över. Det gäller att komma åt det, så att man inte bara tar ut det "gottaste" av arbetstagaren och tar in pengar, medan den enskilde arbetstagaren inte tjänar på det. Christel Anderberg, jag är medveten om att det finns de som inte tycker att det här är negativt, men jag vet att det också finns många som ser negativa bitar. Det finns alltså både plus och minus här.
Herr talman! Jag tar till mig de synpunkter som har kommit fram. Jag vet att det finns både för och nackdelar med många saker. Det är ju sällan som det är så enkelt här i livet att allt endera är svart eller också vitt - inte heller när det gäller personaluthyrningsföretagen är det så enkelt. Eftersom det handlar om en ny verksamhet är det viktigt att vi följer upp den och att vi ser över den. Det kommer vi också att göra. Jag får kanske därmed anledning att återkomma i fler debatter.

Fru talman! Olle Lindström har frågat näringsministern vilka åtgärder som regeringen är beredd att vidta för att de boende i älvdalarna skall hållas skadeslösa. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Översvämningarna har under de senaste åren varit omfattande, t.ex. var vårfloden under 1995 i mellersta och norra Sverige en av de största under detta århundrade. I samband med översvämningarna gjordes mycket omfattande insatser från bl.a. den kommunala räddningstjänsten, militären och olika frivilligorganisationer för att skydda byggnader, hus och andra värden. Statens räddningsverk redovisade under hösten 1995 det uppdrag som regeringen gav myndigheten att utvärdera den kommunala räddningstjänstens sätt att fungera i samband med översvämningarna under hösten 1995. Den 26 oktober 1995 informerade jag också riksdagen om översvämningarna under våren Jag vill vidare erinra om att en särskild utredare, Dammsäkerhetsutredningen, har sett över frågor om dammsäkerhet och skydd mot översvämningar på uppdrag av regeringen. I betänkandet Älvsäkerhet finns ansvarsfrågan belyst. Utredningen föreslår vidare att länsstyrelserna får i uppdrag att, där det inte redan är gjort, bilda och leda älvsvisa regionala samordningsorgan för flödesfrågor. Samordningsorganen skall bl.a. verka för att det görs riskanalyser och riskzonskartor. Vidare föreslås ett tilllägg till vattenlagen som skall göra det möjligt för länsstyrelsen att besluta om en ökning eller en begränsning av tappningen i en reglerad älv, om det är nödvändigt för att avvärja fara för liv, hälsa eller egendom. Avsikten är att ett ingripande skall kunna göras på ett tidigare stadium än vad som nu är möjligt med stöd av räddningstjänstlagen. Utredningens förslag har remissbehandlats och frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag vill också nämna att staten varje år avsätter 25 har 200 miljoner kronor utbetalats till kommuner för sådana åtgärder. Av detta belopp har cirka en femtedel avsett förebyggande åtgärder i samband med översvämningar. Under senare år har denna andel ökat. Olle Lindström har berört frågan om ersättningar till enskilda husägare för skador som uppkommit i samband med översvämningar. Regeringens uppfattning är att det i princip är försäkringssystemet som skall svara för det ekonomiska skyddet för enskilda i samband med översvämningar. När ersättningsfrågorna tas om hand inom ramen för försäkringsskyddet stimuleras de skadeförebyggande åtgärderna. Samma syfte har självrisken i det enskilda försäkringsavtalet. Av dessa skäl bör staten inte betala ut ersättning för sådana skador som det går att försäkra sig emot. Det kan emellertid inte uteslutas att det kan uppstå särskilt ömmande fall med speciella omständigheter. I sådana särskilt ömmande fall finns en möjlighet för regeringen att efter prövning av det enskilda fallet besluta om ersättning ex gratie. Antalet fall då ersättning beslutas på detta sätt har dock varit mycket få under de senaste åren.
Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Ansvarsfrågan när det gäller översvämningar i Norrlandsälvarna har jag tagit upp vid ett tidigare tillfälle i en motion. Anledningen till att jag tar upp frågan ytterligare en gång i en interpellation är att ansvarsfrågan i dag är om möjligt oklarare än tidigare. Det som jag som boende i Lule älvdal har erfarit ligger till grund för detta, även om jag själv har drabbats mycket marginellt. Dessutom har försäkringsbolagen gemensamt friskrivit sig från skadeståndsansvar för översvämningar som orsakas eller har samband med dammreglering eller haveri. De höga vattenflödena förekom också mer eller mindre tidigare, före älvutbyggnaderna. Men det visste befolkningen om. Man byggde därför sina hus eller bosättningar på högt belagda platser. Därmed uppstod aldrig några problem. Senare har kommuner och länsstyrelser genom översiktsplaner och detaljplaner beslutat om bostadsbyggande på platser som många gånger ligger i riskzonen. Sedan 1989 har det förekommit tre översvämningar med skador som följd. I augusti 1993 var vattennivåerna i Norrlandsälvarna de högsta som uppmätts på 50 år. Det var också översvämning 1995. Hus vattenskadades och fick utrymmas 1993. Båtar, bryggor och bastuanläggningar spolades bort. Trädgårdar, åkrar och campingplatser fick också stora skador och sattes under vatten. Vägar fick avstängas. Dammarna drabbades av sprickor och sättningar. Därmed höjdes beredskapen. Katastrofplaner togs fram och evakuering förbereddes. Men det inträffade inte någon större katastrof, även om många fastighetsägare fick stora skador på sina hus. Jag instämmer i försvarsministerns beskrivning, att det har gjorts och görs fortfarande mycket för dammsäkerheten. Vi har i Sverige en mycket rigorös inspektions och kontrollfunktion där flera myndigheter är inblandade. Därför kan man nog säga att vi har en hög säkerhet när det gäller dammarna. Även utan dammhaverier så inträffar det översvämningar, som delvis åsamkas av kraftverksbolagen. 1993 var ett sådant år när vattenmagasinen var fyllda och då det kom en riklig nederbörd. Tillsammans med den is och snö som fanns kvar på nordsluttningar i fjällområden blev det för mycket för att man skulle kunna ta emot smältvattnet. Man var tvungen att öppna dammluckorna, och då blev skadorna ännu större än vid en normal vattenföring. Detta gjorde att det uppstod stora skador. Då är frågan: Vem har ansvaret? I en revisionsrapport från Riksdagens revisorer säger man att ansvarsfrågan faktiskt är oklar. Det beror på att kommunerna och kraftbolagen skyller på varandra. Inte heller försäkringsbolagen klarade att ta ansvar. När interpellationen skrevs hade jag kontakt med en person som fick hela sin bostad utblåst av vatten 1993. Han hade ännu inte fått skadorna reglerade.
Fru talman! Med anledning av Olle Lindströms interpellation om översvämningar i Norrlandsälvarna, där han framför allt tar upp ersättningsfrågan, vill också jag delta i debatten och framför allt beröra dammsäkerheten, som försvarsministern i och för sig också tog upp i sitt interpellationssvar. Det gäller då närmast den del av dammsäkerheten som är förknippad med översvämningshot naturligtvis. Jämtlands län, liksom Norrbottens och Västerbottens län, är ju av och till utsatt för översvämningar, senast våren 1995 med ganska svåra ekonomiska konsekvenser för de drabbade. Situationen där var, precis som Olle Lindström beskriver, överfyllda magasin redan på grund av snö och vårflod. Därefter kom ytterligare regn och den s.k. fjällfloden, vilket gjorde att man var tvungen att öppna luckorna med svåra översvämningsproblem nedströms till följd. Förutom detta måste uppenbarligen dammsäkerheten i form av dammgenombrott börja tas på allvar, även om det är sant att vi i Sverige har en osedvanligt hög säkerhet, dels genom bra konstruktioner, dels genom återkommande inspektioner. Men vi har stora dammar och oerhört stora magasin uppe i Norrlandsälvarna. De flesta dammarna i Sverige är vid det här laget 30 år. Många är naturligtvis mycket äldre, men vad jag vet är det i alla fall inga älvar som är yngre än 30 år i alla fall. Det innebär att påfrestningar i form av sättningar och sprickor börjar skönjas vid det här laget. Den älvsäkerhetsutredning som försvarsministern hänvisar till har ju av Länsstyrelsen i Jämtlands län bemötts positivt. Man tillstyrker de åtgärder som utredningen föreslår, dels att ett dammregister upprättas med incidentrapporteringar, dels att riskzonekartor upprättas. Vidare tillstyrker man att det skall bestämmas vilken länsstyrelse som skall ha huvudansvaret för en given älvsträcka, och att det inte, som i dag, skall vara ett delat ansvar som följer länsgränserna. Länsstyrelsen i Jämtland anser att det län som har de största dammarna och magasinen skall ha totalansvaret. Utifrån Älvsäkerhetsutredningen och det pågående utredningsarbetet i departementet vill jag fråga försvarsministern om regeringen i det här läget har någon uttalad intention vad gäller just Älvsäkerhetsutredningens i och för sig fina och bra förslag.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi då och då i riksdagen för en debatt om säkerhetsfrågor av olika slag. Det är bra att vi också i dag har fått tillfälle att diskutera dessa säkerhetsfrågor. Det var just mot den bakgrunden som jag förberedde mig mycket noga och informerade riksdagen den 26 oktober förra året om vårens översvämningar. Det blev också en mycket bra riksdagsdebatt om de olika frågor som hör samman med säkerhet vid översvämningar och dammsäkerhet för att vi skall kunna vara bättre förberedda och rustade. När riksdagen tidigare har behandlat dessa frågor, både i bostadsutskottet och i riksdagen, har man velat avvakta Dammsäkerhetsutredningen. Utredningen tillsattes 1994 för att se över vilka åtgärder som kunde vara aktuella för att öka säkerheten vid höga flöden samt vid driften av dammar. Utredningens betänkande, Älvsäkerhet, har remissbehandlats, och ärendet bereds nu inom regeringskansliet. Flertalet av remissinstanserna tillstyrker förslaget om regionala samordningsorgan för flödesfrågor samt också förslaget om att stärka länsstyrelsernas kompetens när det gäller dammsäkerhet och skydd mot översvämningar. Däremot är remissutfallet mer splittrat beträffande förslaget om en central ansvarig myndighet och formerna för denna myndighets verksamhet. Också detta förslag bereds nu inom regeringskansliet. Riksdagen kommer senare att få ta ställning till regeringens förslag. Ett par ord om ersättningsfrågorna: Med anledning av de frågor som nu kom upp vill jag säga att frågan om ersättning för översvämningsskador på grund av dammbrott också nyligen har utretts inom regeringskansliet, i Justitiedepartementet, som ni säkerligen väl känner till. Resultatet av denna utredning har redovisats i en departementspromemoria, Ersättning vid dammbrott. Det har gjorts en genomgång av gällande rätt i fråga om skadeståndsansvar för skador till följd av dammbrott samt en belysning av ansvarsfrågan. Utredningen ger förslag till lagändringar angående ansvarsfrågan samt förslag till försäkringslösning motsvarande nu gällande miljöskadeförsäkring. Dessa förslag har också remissbehandlats, och även detta betänkande bereds nu i regeringskansliet. Det förekommer alltså en hel del utredande och beredningar pågår i dessa två ärenden. Jag vill bara upprepa vad jag sade i mitt svar, att det i princip är försäkringssystemet som skall svara för det ekonomiska skyddet vid översvämningar. Däri ligger litet av den inställning som vi har i Sverige, att vi tror att vi får en stimulans av förebyggande åtgärder. Vi kan också få ett tryck på det som Olle Lindström tog upp, nämligen bebyggelseplaneringen, vilket har skett på många håll. Jag upplevde i Olle Lindströms hemlandskap en hel del brott mot naturens lagar och krafter, också med de erfarenheter som äldre generationer har vunnit i de här frågorna. Uppfattningen har varit att staten inte skall betala ersättning för skador som det går att försäkra sig emot. Men då finns ett problem, nämligen företagsförsäkringen. De individuella försäkringsavtalen, som är avgörande för skyddets omfattning, vet vi skiljer sig från bolag till bolag. Jag lovade i diskussionen i oktober att vi så småningom skulle ha en överläggning med försäkringsbolagen. Vi samlar nu material och underlag för att så småningom förverkliga löftet.
Fru talman! Anledningen till att jag tog upp den här frågan igen var att försäkringsbolagen i en gemensam skrivelse i februari månad sade att man inte skulle ersätta skador som hade samband med öppnade dammluckor och eventuellt dammhaveri. Nu får vi ändå hoppas att vi skall klara den frågan. Det är tillfredsställande att frågan också bereds i regeringskansliet. När det gäller försäkringssystemet är det enskilda fastighetsägare som oförskyllt drabbas på ett sätt som gör att man blir tveksam. Den person som jag talade om tidigare, fastighetsägaren och hans familj, som under två och ett halvt års tid inte har kunnat bo i sin bostad, har fört diskussioner med försäkringsbolag och med andra, ansvariga myndigheter utan att frågan har lösts. Jag är inte alldeles säker på att den är löst än i dag, även om jag vet att man skulle ha ett sammanträde strax efter det att jag skrev min interpellation. Det är otillfredsställande att det skall kunna vara på det sättet. Detta hände alltså efter 1993 års översvämningar, som bevisligen orsakades av att man så abrupt måste öppna dammluckor så att det blev en flod som det inte hade varit möjligt att klara av med några förberedelser som helst. Därför menar jag att de enskilda måste säkerställas på något sätt. Länsstyrelser, kommuner, försäkringsbolag och kanske staten bör på ett eller annat sätt se till att ansvarsfrågan blir löst en gång för alla. Jag kan inte acceptera att enskilda fastighetsägare skall bli så hårt drabbade att hela deras bostäder blir förstörda utan att de får någon ersättning. Om ersättning utbetalas tar det alldeles för lång tid, vilket är otillfredsställande. Därför vill jag åter ställa frågan: Är det inte möjligt för försvarsministern att ta upp frågan om försäkringssystemets svaga punkter?
Fru talman! Jag vill också ytterligare beröra finansieringsfrågan, inte enbart frågan om ersättning till de drabbade. De åtgärder som föreslås i Älvsäkerhetsutredningen, som jag uppfattar att regeringen är positiv till, föreslås ju delvis finansieras med regleringsmedel eller bygdemedel, som det ju också kallas i Älvsäkerhetsutredningen. Jag noterar att försvarsministern pekar på att försäkringsskyddet och försäkringsfinansieringen är den viktigaste finansieringsformen, vilket är bra. Eftersom frågan bereds, förstår jag att det inte är möjligt att få något mer konkret svar i den här frågan. Men jag vill ändå fråga om regeringen avvisar utredningens förslag om finansiering med bygdemedel.
Fru talman! Jag vill än en gång säga att huvudprincipen är att staten inte skall betala ersättning för skador som det går att försäkra sig mot. Det finns dock två andra vägar - jag skall inte använda ordet undantag, det är för starkt. Den ena är att man inte kan utesluta att särskilt ömmande fall med speciella omständigheter kan uppstå. I sådana fall finns en möjlighet för regeringen att efter prövning av det enskilda fallet besluta om ersättning ex gratie. Jag sade i mitt svar att det inte har förekommit så många sådana fall. Det har kommit in ett ärende till regeringen med ett preciserat ersättningsbelopp. Det gäller ett vattenledningsföretag i Ekshärad i Värmland och avser bl.a. återställning av jordvallar och mark. Länsstyrelsen i Värmlands län har yttrat sig över ärendet. Detta ärende bereds för närvarande inom regeringskansliet. Det ligger på mitt departement, Försvarsdepartementet. Vi skall också komma ihåg att försäkringsskyddet har byggts ut successivt och täcker nu i hem-, villaoch fritidshusförsäkringarna relativt väl de skador som kan uppstå. På den punkten kan man säga att försäkringssystemet har börjat fungera. I företagsförsäkringar är det dock det individuella försäkringsavtalet som är avgörande för skyddets omfattning. Det skiljer sig från bolag till bolag. Där kan man tala om brister eller en del ofullständigheter, som jag gärna vill tro att försäkringsbolagen vill rätta till. Erik Arthur Egervärn tar upp det andra undantaget. Det är förslaget om ersättning vid dammbrott. Jag vill upprepa att de frågorna bereds särskilt inom regeringskansliet. Fru talman! Jag vill tillägga ytterligare en sak. Vi bör här anstränga oss för att bli bättre och bättre. Därför är det bra att vi med jämna mellanrum har debatter i riksdagen för att verkligen kontrollera om vårt skydd och våra resurser för att möta de civila hoten är tillräckliga. Detta är ju civila hot mot samhället. Ingenting är så farligt som att man bara bygger på gamla vanor och slentrian när det gäller dessa frågor. Det är viktigt att vi då och då granskar förutsättningarna. Därför vill jag i detta sammanhang ta upp forskningen. Vi behöver bättre förvarningar och prognoser, och kunskap om hur man skall kunna förebygga skador vid översvämningar. Det behövs riskzonskartor i områden som kan drabbas vid stora flöden. Dessa frågor ingår bland de förslag som Dammsäkerhetsutredningen har tagit upp, som nu bereds inom regeringskansliet. Jag hoppas inom en snar framtid få återkomma till riksdagen med sådana förslag.
Fru talman! Jag delar försvarsministerns uppfattning att staten inte skall ansvara när försäkringssystemet kan göra det. Men det är vid tveksamheter, då tolkningsfrågor uppstår, som det kan bli aktuellt. I det fall jag nämnde var man tvungen att öppna dammluckorna. Försäkringsbolagen kan då säga att det inte är en normal översvämning, utan att människor har påverkat, och att försäkringsbolagen därför inte är ansvariga. Då blir det en tvist mellan kraftbolag och fastighetsägare, men också gentemot kommunen, som har godkänt detaljplanen. Jag menar att man måste försöka uppnå en överenskommelse, så att denna osäkerhet inte finns kvar. Jag hoppas att försvarsministern tar detta till sig och att man kan klara ut det på något sätt. Med det vill jag än en gång tacka för svaret.

Fru talman! Annika Nordgren har i sin interpellation ställt fyra frågor till mig med anledning av mitt besök i Thailand. Frågorna berör vapenexport. Låt mig först klargöra att arbetet inom regeringen är så fördelat att ansvaret för vapenexportfrågorna ligger hos statsrådet Leif Pagrotsky. Det är mot denna bakgrund som jag besvarar Annika Nordgrens frågor. Jag vill först understryka att mitt besök i Thailand var föranlett av en inbjudan från den thailändske försvarsministern. Både inbjudan och mitt beslut att företa resan till Thailand fattades långt före det att Som svar på Annika Nordgrens första fråga vill jag säga följande. I mina samtal med den thailändske försvarsministern informerade jag honom - till svar på en direkt ställd fråga - om KMI:s studie. Jag återgav mycket strikt KMI:s slutsatser och gick inte en enda millimeter längre i någon kommentar. I sin studie ansåg KMI att det inte fanns anledning att vidta någon ytterligare åtgärd, med mindre än att ytterligare och precisa uppgifter skulle framkomma. Jag meddelade också att KMI:s studie inte skulle föranleda några åtgärder från den svenska regeringens sida. Detta hade uttalats av det då ansvariga statsrådet Vad gäller Annika Nordgrens andra fråga har jag ingen närmare kännedom om hur KMI genomförde och beredde sin studie. Vid denna tidpunkt var Mitt svar på Annika Nordgrens tredje fråga är nej. Jag utgår ifrån att den thailändske försvarsministern liksom jag själv inte skulle acceptera några oegentligheter. Vad gäller Annika Nordgrens sista fråga har jag inledningsvis klargjort att det är statsrådet Pagrotsky som har ansvaret för vapenexportfrågorna, och han besvarade en liknande fråga av Birger Schlaug i denna kammare i fredags.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är att Henrik Westander uppgivit att Kockums, eller Kockums lokale agent, har betalat ut pengar i anslutning till Kockums försök att få ett ubåtskontrakt med Thailand. I december fick KMI i uppgift att genomföra en studie angående de anklagelser som hade förts fram. Långt efter det att studien var slutförd avslöjade Sveriges Televisions Rapport att det fanns två versioner av samtalsuppteckningen från det första mötet mellan KMI och Kockums i december 1995. Enligt KMI:s samtalsuppteckningar sade krigsmaterielinspektör Staffan Sohlman att större kontrakt brukar innehålla även provision. Kockumschefen Per Johansson svarade då: Ja, det finns en resultatanknuten del, att jämföra med vilken mäklare som helst. Kockums svar var alltså, enligt denna samtalsuppteckning: Ja, det kommer att betalas ut provisioner om Kockums vinner kontraktet. Det var ju så KMI uppfattade det, att döma av anteckningarna. Men när representanter för Kockums sedan fick läsa KMI:s protokoll ändrades innehållet i protokollet till den direkta motsatsen. På krigsmaterielinspektörens fråga om provisionen ändrades svaret från "ja, det finns" till "ja, det finns en resultatanknuten del, att jämföra med vilken mäklare som helst, men ej i vårt avtal". Det gjordes alltså en ändring från "ja, det finns provision" till "det finns inte provision". Det var den senare versionen som publicerades i den studie som KMI gjorde av Kockums agerande i Thailandsaffären. Krigsmaterielinspektionen har i en rapport uppgivit att det stod fel eller otydligt i den första versionen av samtalsuppteckningarna och att Kockums ändrade version är den korrekta. Min fråga till försvarsministern löd om försvarsministern i samtalet med den thailändske kollegan uppgav att Kockums enligt KMI:s studie hade lovat att det inte fanns några provisioner. Försvarsministern säger nu i sitt svar att han bara återgav KMI:s slutsatser från studien. Betyder det att försvarsministern inte ställde någon fråga och inte heller fick något svar huruvida Kockums avsett att betala ut några provisioner i händelse av kontrakt? På min fråga om försvarsministern känner till att man hade ändrat i samtalsuppteckningen svarar han att han inte har närmare kännedom om hur studien genomfördes. Min fråga blir då om det betyder att försvarsministern inte fick veta att man hade ändrat protokollet till raka motsatsen mot vad Kockumschefen från början hävdade. Det menar jag hade varit relevant information att ta med sig på resan till Thailand.

Fru talman! Arne Andersson har ställt en fråga till mig med anledning av regeringens inriktning i vårpropositionen att senarelägga materielbeställningar med 2 miljarder kronor. Detta belopp kommer enligt propositionen att återläggas åren 2000 och 2001. Den konkreta frågan är om jag kan lämna garantier för att en återföring sker. För att ge perspektiv på Arne Anderssons fråga vill jag inleda med att nämna att Försvarsmaktens anslag under den kommande femåriga försvarsbeslutsperioden uppgår till drygt 170 miljarder kronor i prisläge 1995/96. Av detta belopp beräknas drygt hälften användas för materielanskaffning. I detta sammanhang ter sig en förskjutning inom försvarsbeslutsperioden av materielanskaffning för 2 miljarder kronor inte som särskilt uppseendeväckande. Enligt min mening bör denna förskjutning inte förorsaka några större problem för vare sig Försvarsmakten eller de svenska industriföretag som kommer att beröras. Jag kommer ändå att försäkra mig om att det inte uppstår några oacceptabla konsekvenser. Försvarsmakten skall därför senast den 7 augusti redovisa sin bedömning av konsekvenserna för den materiella förnyelsen med anledning av regeringens inriktning i den ekonomiska vårpropositionen. Regeringen har i sin proposition meddelat att återläggning av beloppet sker under försvarsbeslutsperioden.
Fru talman! Tack, försvarsministern, för svaret på min interpellation! Det är alldeles riktigt som det sägs i svaret. Den konkreta frågan handlar om garantier, säkrare än vad propositionen anger, kan lämnas för att återföring sker. Något svar på den frågan fick jag väl uppriktigt sagt inte. I stället upprepar försvarsministern vad som sagts i propositionen om återföring under de två sista åren i beslutsperioden. I stället för att se allvarligt på frågan, tycker jag att försvarsministern försöker tona ned beloppets storlek, de två miljarderna, genom att ställa det i relation till Det är väl uppriktigt sagt inte riktigt jämförbara storheter. Jag har en mycket bestämd känsla av att materielindustrin för det första ser förskjutningen i medelstilldelning som ett ytterst allvarligt bortfall i ett läge då Försvarsmaktens beställningar, eller utvecklingsuppdrag, kommer litet väl sällan och när de väl kommer är små. För det andra, vilket faktiskt är än värre, tvivlar man inom försvarsindustrin rentav på att denna återföring kommer att ske över huvud taget. Denna osäkerhet tycker jag att försvarsministern så auktoritärt som möjligt borde kunna undanröja. Som ett mått på att industrins oro inte är alldeles oberättigad noterar jag att försvarsministern, litet sent omsider tycker jag, bett industrin redovisa sin syn på saken i augusti. Jag tycker nog att det hade varit klok politik om försvarsministern hade gjort denna förfrågan innan indragningen, eller senareläggningen, hade gjorts. Nu är emellertid detta för sent, och jag vill därför om möjligt uppmana försvarsministern att vara så lyhörd som över huvud taget är möjligt inför de synpunkter som industrin lämnar den 7 augusti. Försvarsministerns besked i dag, och kanske också efter den 7 augusti, kommer att vara av avgörande betydelse för svensk materielindustris utvecklande verksamhet i framtiden. Det kan nämligen vara så att vi, avseende utvecklande uppdrag, ligger på en så utomordentligt låg nivå nu, att en sådan här försening kan ha avgörande betydelse för om vi finns med eller inte. Den svenska materielindustrins omvittnade förmåga kan på ett bräde ryckas undan. Det vore, det tror jag att försvarsministern och jag är överens om, en ytterst olycklig utveckling.
Fru talman! Arne Andersson är en duktig och erfaren politiker. Han vet att inget statsråd kan lämna sådana garantier som han efterfrågar. Regeringen lämnade ett fullkomligt klart besked till riksdagen att beloppet skall återläggas under försvarsbeslutsperioden. Det är inte fråga om konfiskering eller besparing av beloppet. Det är, som anges i propositionen, fråga om en senareläggning. Jag är också helt säker på att Arne Andersson som erfaren politiker inte lyssnar spekulationer av olika slag, även om de kommer från högkvarteret. Jag tror säkerligen att både Arne Andersson och jag har den erfarenheten att vi försöker kontrollera uppgifter och bilda oss en uppfattning om vad som kan ligga i olika former av uttalanden och spekulationer. Konsekvenserna för den materiella förnyelsen kommer Försvarsmakten att redovisa i augusti. Vi skall inte heller glömma bort kontrollstationen 1998. Denna innehåller bedömningen av det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och av vilka konsekvenser detta har för vår försvarsförmåga. Utfallet vid kontrollstationen kan kanske innebära att vi tidigare än år 2000 måste återlägga beloppet, eller en del av det, för materielbeställningar. I samband med kontrollstationen 1998 skall det också prövas, det har vi också redovisat för riksdagen, om det kan finnas arbetsmarknadspolitiska skäl som talar för en tidigareläggning av beloppet. Sedan vill jag tillägga att det, enligt Försvarsdepartementets bedömning, finns möjligheter för Försvarsmakten och för Försvarets materielverk att planera materielanskaffningen över tiden på ett sådant sätt att försvarsförmågan inte påverkas under försvarsbeslutsperioden. Industrin har också möjlighet att planera sin produktutveckling och produktion under tiden på ett sådant sätt att konsekvenserna av förskjutningen för industrin kan begränsas. Det får vi titta på när vi får bedömningarna i augusti. Sedan får vi ändå inte, Arne Andersson, när vi diskuterar detta, glömma bort frågans storlek i relation till det omfattande belopp som vi varje år lägger ned på materielbeställningar i det svenska försvaret. Jag nämnde en siffra i mitt interpellationssvar. Vi kan ta de tre år det gäller. Då är det faktiskt så att vi avsätter mycket stora belopp till försvarsmateriel. Det blir några få procent av den totala materielkostnaden som vi dessa år senarelägger. Jag tycker att det för totalförsvaret är väldigt viktigt att medverka till den nödvändiga saneringen av statsfinanserna och av Sverige ekonomi. Det finns två skäl till detta. Försvaret har ett ansvar med hänsyn till försvarsviljan, men det här gagnar också försvaret. Lägre räntor är positivt för totalförsvaret och innebär mycket stora vinster. En fördärvad statsekonomi däremot, Arne Andersson, är till stor skada för försvarets ekonomi. Lägre räntor och starkare krona gör faktiskt försvarsmaterielimporten billigare, och det påverkar inte minst JAS-projektet. Därför tror jag att det vore bra om vi kunde bli överens om den grundläggande frågan i denna diskussion. Att skapa ordning och reda i den svenska ekonomin kräver i dag stora uppoffringar av svenska folket; av barnfamiljer, pensionärer, skolelever och många andra. Då är det väl också naturligt att försvaret medverkar i det saneringsarbetet om det sker på villkor att varken försvarsförmågan eller den säkerhetspolitiska grunden för vårt försvarsbeslut skadas. Försvarsbeslutet från december 1995 ligger ju fast. Den ekonomiska ramen påverkas inte. Anslagen till Jag förstår inte riktigt varför Arne Andersson tvekar när det gäller att försvaret skall ta sitt lilla ansvar för att stärka den svenska ekonomin, när försvaret i ett längre perspektiv på flera sätt tjänar på att göra det.
Fru talman! Som den kloke och sedan länge aktive politiker Thage G Peterson är, vet han att vårt uppdrag är att bära idéer tur och retur. För den skull vill jag på intet sätt förneka att jag har lyssnat både till högkvarteret och till materielindustrin. Om det nu skulle vara skillnaden oss emellan, skulle jag vilja säga att jag är bättre fotad än försvarsministern. Härav följer att jag inte är lika övertygad om att den slutsats som dras är den enda eller den absolut rätta. Jag vill ta upp det här relaterandet mellan en femårsbudget, totalbudgeten, och tre års uppskjutna pengar för materieldelen. Det klart att det inte är många procent det handlar om, men de är tillräckligt många om man lägger dem till den ramneddragning som majoritetens förslag redan innebär. Då börjar det göra ont. Jag ställer mig faktiskt litet frågande. Jag är rädd för att vissa delar av vår utvecklande industri, livsnerven i det som är stort och fint i vår materielindustri, rentav inte kommer att finnas kvar. Det finns risk för personalflykt, beroende på att man på lång sikt inte riktigt ser framtiden för svensk materielindustri. Inte heller det tror jag att vi ser så olika på, men jag har, som sagt, varit och lyssnat. Därför är jag rädd för att det kan finnas vissa korn i detta. Men kan vi bara vara överens om att beskedet till försvarsministern den 7 augusti om hur man inom industrin själva ser på detta tas emot med ett ödmjukt sinnelag, behöver vi inte vara så förfärligt oense. Då skall jag lugna mig över sommaren, och så får vi återkomma. Slutligen vill jag säga hur tryggt det skulle vara om försvarsministern ändå gav ett rejält besked: Det är inte fråga om någon indragning. Det första steget är ändå att garantera att pengarna skall falla ut.
Fru talman! Jag kan lova Arne Andersson att jag med mycket stort och ödmjukt sinnelag skall ta emot rapporten från den 7 augusti. Den är inte beställd bara för att vi skall få ytterligare en rapport. Vi har nog med rapporter, skrivningar och handlingar just nu på Försvarsdepartementet. Om vi har beställt en rapport skall vi självklart också gå igenom den. Jag tycker ändå, Arne Andersson, att vi kan vara överens om en sak till, nämligen att detta inte är fråga om någon konfiskering eller besparing. Det är en senareläggning av materielinköp. Det försvarsbeslut som riksdagen fattade den 6 december 1995 ligger fast. Den säkerhetspolitiska kopplingen kvarstår. Vårpropositionen innebär med andra ord ingen omprövning av det säkerhetspolitiska läget. Den ekonomiska ramen för försvarsbeslutsperioden påverkas inte. Anslagen till Försvarsmakten är oförändrade, och Sveriges försvarskraft kvarstår. Försvarsbeslutets första etapp ligger fast. Jag tar alltså upp alla de punkter där vi ändå borde kunna bli överens. Det leder mig till att säga följande: Arne Andersson har suttit så många år i riksdagen och arbetat med försvarspolitik och suttit ordförande i försvarsutskottet. Jag är därför helt säker på att kritiken mot varje form av besparing och neddragning alltid kommer som ett brev på posten. Jag är helt säker på att om vi hade haft ett försvarsanslag på 50 miljarder kronor och inte 40 miljarder kronor och om vi hade sparat 10 % på de 50 miljarderna, så hade kritiken i alla fall blivit lika kraftfull från ett visst håll. Då hade både jag och Arne Andersson mött den kritiken. Det är ju den värld vi lever i när vi umgås med folk som har att försvara sina sektorer och sina revir. Så enkelt är det, Arne Andersson.
Fru talman! Med försvarsministerns senaste sätt att föra resonemang är jag och försvarsindustrin naturligtvis väldigt tacksamma för att det inte blev fler miljarder, eftersom kritiken ändå skulle ha kommit. Jag anser att detta inte var den starkaste biten. Jag tror att det är minst tre gånger som försvarsministern nu har sagt att det inte handlar om någon indragning utan att det handlar om ett uppskov och att vi får försöka klara detta. Då tycker jag nog ändå att jag vill tacka för den delen, i synnerhet av försvaret i allmänhet. Om det sedan ändå skulle bli på det sättet att materielindustrin i augusti inte riktigt är med på noterna få vi väl återkomma till den frågan och lösa den på bästa sätt. Jag ber att få tacka för svaret.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att forskningen på det försvarsmedicinska området i allmänhet och på det krigskirurgiska i synnerhet utförs i tillräcklig omfattning. Jag vill börja med att kortfattat beskriva berörda aktörers olika roller. Regeringen sätter upp mål och ger resurser till Försvarsmakten. Försvarsmakten avgör sedan hur man skall uppnå dessa mål. Försvarsmakten ger bl.a. 1994 en avgiftsfinansierad myndighet. Detta innebär att för de delar där Försvarsmakten är avnämare av forskning, har Försvarsmakten också resurserna och därmed ansvaret för de prioriteringar som görs. Regeringens uppgift är att granska att Försvarsmakten når sina mål, att man följer regelverket och att verksamheten som sådan är effektiv. 1997 till inriktning av forskning och teknikutveckling har föregåtts av dialog mellan uppdragsgivaren Försvarsmakten och den aktuella uppdragstagaren Försvarets forskningsanstalt. Mot bakgrund av de tillgängliga ekonomiska resurserna har en prioritering av projekten fått göras. Dessa förhållanden har lett till att några resurser för traumatologisk forskning, som för närvarande uppgår till en årlig kostnad om 9 miljoner kronor, inte har avsatts i programplanen. Från Försvarsmakten har jag erfarit att man inte ifrågasätter betydelsen av den vapentraumatologiska forskningen. På få andra platser i världen finns den kunskap och rutin inom detta område som Försvarets forskningsanstalt för närvarande har. Jag har vidare erfarit att Försvarsmakten nu har för avsikt att inleda en dialog med Försvarets forskningsanstalt, Socialstyrelsen och Södersjukhuset här i Stockholm i syfte att de gemensamt skall kunna säkerställa den vapentraumatologiska forskningens fortbestånd. Det fortsatta samarbetet får utvisa om någon form av samfinansiering kan garantera verksamheten. Om så skulle vara fallet, kan en ökad samordning mellan civila och militära intressen och aktörer leda till en vitalisering av verksamheten. Inför regeringens proposition om totalförsvaret, som kommer att lämnas till riksdagen den 20 september i år, är många olika frågor föremål för beredning. Som Rolf Gunnarsson säkert förstår kan jag inte nu föregripa regeringens kommande beslut med något uttalande i sakfrågan.
Fru talman! Tack försvarsministern för svaret till Rolf Gunnarsson. Jag känner bestämt på mig att jag inte skulle göra Rolf Gunnarsson rättvisa om jag invecklade mig i en debatt med försvarsministern om dessa spörsmål. Jag tar fasta på det som sägs i slutet av svaret om att man kommer att återkomma till detta under hösten. Då tror jag att Rolf Gunnarsson också får tillfälle att återkomma. Därför säger jag än en gång tack för svaret.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig om jag avser att vidta sådana åtgärder att brott begångna av minderåriga lagöverträdare kan registreras i akt och mening att förekomma brottslig utveckling, att utstraffning från de s.k. § 12-hemmen upphör, att familjegruppskonferenser och medlingsverksamhet införs, så att unga brottslingar känner större ansvar för sina handlingar samt att överlämnande till vård inom socialtjänsten avskaffas. När någon begår brott måste samhället snabbt kunna ingripa med tydliga och konsekventa åtgärder. Detta är inte minst viktigt när unga människor förövar brott. De fyra frågorna är ställda mot bakgrund av en beskrivning av två ungdomars kriminella karriär. De beskrivna fallen är realistiska i den meningen att de illustrerar något som vi länge känt till, nämligen att många av dem som utvecklar kriminellt beteende börjar begå brott mycket tidigt. Insatser inriktade på unga för att förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet är därför av central betydelse. Av de beskrivna fallen framgår dock inte vilka åtgärder som vidtagits för att hindra en negativ utveckling. Det enda vi kan se av exemplen är att åtgärderna inte lett till resultat. För att undvika sådana missförhållanden behöver insatserna förbättras och utvecklas. Sådana insatser har dock - och bör ha - sin tyngdpunkt utanför rättsväsendet. Jag vill i detta sammanhang endast peka på arbetet med en ny socialtjänstlag som pågår i Socialdepartementet. Socialtjänstkommittén har i sitt huvudbetänkande bl.a. föreslagit att socialtjänsten skall få en lagsfäst skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. I arbetet skall särskilt beaktas behovet av tidiga insatser, dvs. sådana som riktar sig till någon i riskmiljö och risksituation i syfte att förhindra eller begränsa en ogynnsam utveckling. Ansvaret för samhällets åtgärder när ungdomar under 15 år begår brott ligger i allt väsentligt inom socialtjänstens ram. Först över denna ålder kan straffrättsliga sanktioner komma i fråga. Unga som begått brott kan emellertid inte jämställas med vuxna. Barn och ungdomar har särskilda skyddsbehov, och samhället har ansvar för att de får den vård och behandling som krävs för återanpassningen i samhället. Frågor om påföljdssystemet för unga lagöverträdare är under beredning i Justitiedepartementet. Avsikten är att dessa frågor skall behandlas i en departementspromemoria i slutet av året. Arbetet med departementspromemorian inriktas på att finna en lämplig avvägning mellan de intressen som rättsväsendet respektive socialtjänsten skall tillgodose. Påföljder för unga bör anpassas efter deras personliga mognad och särskilda förhållanden. Det är också viktigt att regelsystemet utvecklas så att de inom rättsväsendet traditionella kraven på förutsebarhet, tydlighet och konsekvens kan tillgodoses på ett bättre sätt än som nu sker. Vi överväger om påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten bör ges ett annat innehåll och om allmän domstol bör ges ett ökat inflytande över påföljdens närmare utformning. Reaktionen får inte bli helt beroende av respektive socialtjänsts ambitioner och resurser, utan brottspåföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten bör ha en viss miniminivå av stödjande och behandlande insatser för de unga. Så till Elisabeth Fleetwoods fyra frågor. Frågan om registrering av barn som begått brott är aktuell i olika sammanhang. Inom Brottsförebyggande rådet pågår ett projekt som kallas Tidiga åtgärder. Ett delmoment i projektet avser registrering av brottsmisstankar mot barn under 15 år. I de beskrivna fallen synes dock socialtjänsten ha haft kunskap om pojkarnas brottslighet. Jag har därför svårt att se hur ytterligare registrering skulle ha kunnat få någon avgörande betydelse i dessa fall. Huvudansvarig för § 12-hemmen är numera Statens institutionsstyrelse. Institutionsstyrelsen har således ansvaret för att anvisa plats vid den institution som i varje enskilt fall bedöms lämpligast och att t.ex. tillgodose behovet av enheter med särskilt hög bevakningsgrad. Jag har från Statens institutionsstyrelse inhämtat att s.k. utstraffning således inte längre skall kunna förekomma. Elisabeth Fleetwood har vidare frågat om jag avser att vidta sådana åtgärder att medlingsverksamhet införs. Medling för unga lagöverträdare pågår redan på flera håll i landet. Riksåklagaren har i uppdrag att kartlägga de erfarenheter som hittills finns av bedrivna medlingsprojekt och att utarbeta en eller flera modeller för hur medlingsverksamhet för unga lagöverträdare kan bedrivas. Uppdraget kommer att redovisas till regeringen inom kort. Medling för unga fyller en viktig funktion, och min förhoppning är att riksåklagaren skall kunna ge oss underlag för att göra medling till ett permanent inslag i reaktionssystemet. Svenska Kommunförbundet har från Socialdepartementet beviljats medel till ett projekt med familjegruppskonferenser. I några kommuner, däribland i ett socialdistrikt i Elisabeth Fleetwoods hemort Stockholm, prövas under två år en form av familjegruppskonferenser som kallas familjerådslag. Såsom framgått tidigare av svaret är påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten föremål för översyn. Huvudansvaret för ungdomar som begår brott bör emellertid även i fortsättningen ligga inom socialtjänsten. Regeringen kommer således inte att föreslå att möjligheten att överlämna till vård inom socialtjänsten avskaffas.

Fru talman! Det gläder mig att Elisabeth Fleetwood ändå i huvuddragen delar den uppfattning som jag har redovisat i mitt svar. Det är nämligen oerhört viktigt att vi i regering och riksdag visar dels att vi anser att den här frågan är oerhört central och viktig, dels att det krävs en utveckling av samhällets sätt att hantera barn som lever i en situation där de också kommer i kriminalitet. Men jag måste ändå invända mot Elisabeth Fleetwoods alltför våldsamma slutsatser av de två exemplen, i den form som de redovisas i interpellationsfrågorna. Man kan inte av det dra slutsatsen att ingenting har hänt beträffande de här två pojkarna. Det är mycket möjligt att det har hänt väldigt mycket, men det har inte haft avsedd effekt. Man skall komma ihåg att de åtgärder som vidtagits i andra fall av motsvarande slag har gett goda effekter. Trots allt är det inte så att alla de 8-10-12-åringar som börjar med kriminell verksamhet sedan fortsätter med en kriminell karriär, utan vi lyckas faktiskt få många av dessa barn och ungdomar att komma in på en annan väg, men vi lyckas inte med alla. Då är frågan hur vi skall kunna utveckla våra metoder att hjälpa även dem som i dag fortsätter in i en kriminell karriär. Mitt svar gick ut på att beskriva något av bredden i de årgärder som krävs. Registreringen tar Elisabeth Fleetwood upp. Hon vill att man inte skall kunna falla mellan två stolar och tar dessa två exempel som utgångspunkt för sitt resonemang. Dessa två exempel visar inga som helst brister i registreringen. Om det var något som var känt för myndigheterna så var det vad dessa två höll på med. Det som däremot föll mellan stolarna var effekterna av vidtagna åtgärder. De gav inte det resultat som behövdes. Det pågår, som jag sade i mitt svar, ett arbete inom BRÅ att se över registreringsfrågan. När det gäller familjerådslagen sker en utvärdering inom ramen för

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har hittat dessa i registren. Det beror på att hon har kunnat gå till de öppna registren. Elisabeth Fleetwood undrar var de andra finns, de som inte var registrerade. Jo, de finns registrerade, men det är inte tillgängligt för allmänheten. Vi talar om barn. Det är i första hand socialtjänsten som ingriper och agerar när barn lever under oacceptabla förhållanden och bl.a. kanske är på väg in i en kriminalitet. Det är socialtjänsten som känner till dem, och de registren är av naturliga skäl inte öppna för allmänheten. Det är därför som diskussionen om registrering blir så egendomlig. Jag är inte riktigt insatt i hur vår registerlagstiftning fungerar i det här sammanhanget. Annars håller jag med Elisabeth Fleetwood om att det finns stora brister i samhällets möjligheter att hjälpa dessa barn. När föräldrarna inte klarar av att ta sitt föräldraansvar behövs annat stöd. Det är där samhället behövs. Det är det vi utvecklar, vi måste bli bättre på det. Färre barn och ungdomar skall behöva hamna i situationer att få sina liv förödda.

Fru talman! Det är riktigt som Elisabeth Fleetwood säger att den information - jag vill inte kalla det för registrering för det är en så passiv åtgärd och egentligen inte det vi är ute efter - som finns på ett håll också skall kunna vidarebefordras dit åtgärderna kan vidtas. Det är inte registreringen i sig som är det intressanta, utan det är samarbetet mellan de olika delarna av vuxenvärlden som är aktuellt när det gäller ungdomar i farozonen. Här fyller närpolisen verkligen en oerhört viktig funktion. Jag vill understryka att det är närpolis vi talar om för att markera skillnaden i förhållande till den gamla tiders kvarterspolis som vi hade. Närpolisens uppgift är att arbeta brottsförebyggande, att i samverkan med andra myndigheter och institutioner i samhället men också med enskilda människor på ett sätt som vi kallar problemorienterat arbeta för att förebygga att unga dras in i en fortsatt kriminell karriär. Jag tror, precis som Elisabeth Fleetwood, att vi där har en mycket viktig faktor som, om vi omhändertar och utvecklar den väl, kommer att ha stor betydelse när det gäller ungdomskriminaliteten.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra ekonomiska brottslingars verksamhet. Låt mig till en början slå fast att kampen mot den ekonomiska brottsligheten hör till de högst prioriterade områdena i regeringens politik. Den ekonomiska brottsligheten är ett gift i samhällskroppen som visar sina skadeverkningar på många områden. Den snedvrider konkurrensen och rubbar förutsättningarna för den seriösa näringsverksamheten. Den drabbar anställda, företagare och långivare genom att företag går omkull till följd av exempelvis planerade konkurser eller olagliga transaktioner. Samhället går miste om skatteintäkter. På sikt hotas sådana grundläggande värden som samhällssolidaritet, allmänt rättsmedvetande och etik i affärsförhållanden. Regeringen inledde redan för ett år sedan en omfattande offensiv mot den ekonomiska brottsligheten. Satsningen grundas delvis på den rapport om den ekonomiska brottsligheten som Riksdagens revisorer lade fram häromåret. I april 1995 beslutade regeringen om en strategi för samhällets samlade åtgärder mot ekobrottsligheten. Strategin redovisades för riksdagen, som inte hade något att invända (skr.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Min interpellation baseras på en omfattande och inträngande artikelserie om ekonomisk brottslighet i Sydsvenska Dagbladet i Malmö. Den har varit detaljerad, och människor har blivit förvånade. Framför allt har den skapat en misstro mot polisens och andra myndigheters möjligheter att ingripa mot förövarna. Artiklarna visar på en häpnadsväckande girighet, t.o.m. en monumental brist på samhällsansvar. Jag delar uppfattningen i statsrådets svar, att det här på sikt kan bli förödande för den allmänna moralen. Det är redan i dag förödande för de företagare, t.ex. inom hotell och restaurangbranschen, inom taxibranschen och inom byggbranschen, som försöker vara seriösa. Jag kan ta ett exempel. I Malmö går det tyvärr inte att driva en seriös verksamhet som taxiägare. De här ekobrotten liksom politikernas utflykter i gråzonen de senaste månaderna - även om vi skall ha klart för oss att det är ett fåtal politiker som tyvärr har bidragit till ett oförtjänt dåligt politikerrykte - gör att Svensson hela tiden frågar sig: Varför skall jag avstå, när alla andra som står över mig tydligen kan fortsätta? Fru talman! Vi har under åren fått många nya lagar, men trots det fortsätter det här. Vi har lagstiftat om näringsförbud och skärpta regler vid konkurser så att nöjeskonkurserna inte får fortsätta. Vad gör man då? Jo, då skaffar man sig s.k. målvakter, som inte kan tänka, inte räkna och inte ens läsa, men de sätter sitt tumavtryck på ett papper och står som ansvariga för företag, där de i praktiken inte alls har något ansvar. I svaret visar statsrådet ett stort engagemang. Det är ett omfångsrikt svar, och jag skall inte vara negativ, men det här är mycket svårt att komma till rätta med.

Bankerna kan man väl knappast kalla för ekonomiska brottslingar, men de deltog på 80-talet i uppsvinget av det här och uppfattas av många som just sådana. Jag begriper att bankerna måste följa med i karusellen för att kunna vara med, men jag efterlyser bankdirektörer som varnade för utvecklingen - de var få. Ännu färre var de journalister som varnade. Alla följde med, och det har fått de effekter det har fått. Man kan ha synpunkter på skattetrycket och tänka att det kan vara skuld till delar av det här, men en sak är helt klar: Gällande lagar skall följas. Jag såg för många år sedan en TV-serie där en irländsk strejkledare sade: Vi kan i dag inte gå ut och bryta mot lagar - den dag vi får makten begär vi att andra skall följa lagarna. Jag hoppas bara, fru talman, att det här kommer att lyckas. Om vi inte lyckas på ett hyggligt sätt kommer vi att få se att även människor på betydligt lägre nivåer och med betydligt lägre inkomster kommer att resonera enligt modellen: Varför skulle inte jag kunna när alla andra kan?

Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om jag avser att verka för en översyn av den s.k. terroristlagen och om jag avser att verka för att samtliga för brott misstänkta personer i Sverige behandlas lika. Jag kan till en början konstatera att Yvonne Ruwaidas interpellation har sin grund i ett enskilt ärende, och jag utgår därför från att Yvonne Ruwaida förstår varför jag inte vidare kommenterar det. Justitieutskottet har så sent som den 23 maj 1996 i samband med behandlingen av regeringens redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll genomfört en fördjupad granskning av lagen och dess tillämpning. Utskottet har i samband med detta uttalat att det alltjämt finns behov av lagstiftning som ger utrymme för att ur landet avlägsna sådana utlänningar som bedöms som farliga med hänsyn till risken för internationella terroristhandlingar eller som utgör ett hot mot rikets säkerhet . Utskottet har vidare uttalat att de olika beslut om utvisning som regeringen har fattat under den granskade perioden måste bedömas som välgrundade liksom att handläggningen av ärendena från formell synpunkt har varit korrekt. Jag har vid två tidigare tillfällen i år svarat på frågor från Yvonne Ruwaida med i stort sett samma innehåll som denna interpellation. Jag vill nu bara tillägga följande. Som jag ser det bygger Yvonne Ruwaidas frågor delvis på missuppfattningar om de faktiska förhållandena, delvis på bristande kunskap om de aktuella bestämmelserna. Jag skall därför ytterligare en gång försöka förklara vissa grundläggande begrepp. En brottsutredning - förundersökning - här i Sverige bedrivs efter de bestämmelser som finns i svensk lagstiftning. Det är självklart utan betydelse vilken nationalitet den misstänkte har; det finns alltså inte några bestämmelser som ger utrymme för särbehandling av utländska medborgare. Jag anser mig därmed ha besvarat den sista av Yvonne Ruwaidas båda frågor i interpellationen. En begäran från ett land till ett annat om utlämning är ett led i det internationella samarbetet för att bekämpa brott. Förfarandet innebär att personer som misstänks för brott i ett annat land än där de befinner sig under vissa förutsättningar kan utlämnas till det andra landet. Det land som beviljar utlämning medverkar därmed till att lagföring kan ske. Brottsutredningen bedrivs därefter i det andra landet i enlighet med dess lagstiftning. De bägge förfaranden som jag nu har beskrivit är två olika former för beivrande av ett redan inträffat brott i syfte att lagföra den skyldige, antingen här i Sverige eller i ett annat land. Lagen om särskild utlänningskontroll däremot har ett helt annat syfte. Den syftar nämligen till att förebygga och förhindra att brott av en viss typ - s.k. terroristanknutna brott - skall inträffa. För att lagens bestämmelser skall kunna tillämpas krävs att det kan befaras att någon kommer att begå eller medverka till nu avsedda brott. I dessa fall kan inte en person straffas för brott, utan den rättsföljd som kan komma i fråga är att personen på grund av sin verksamhet inte längre bör få vistas i landet. Det skall alltså i varje enskilt fall föreligga en risk för terrorhandlingar. I de svar jag tidigare i år lämnat på liknande frågor från Yvonne Ruwaida framgår också att någon likställdhet aldrig kan bli aktuell mellan svenska medborgare och utländska medborgare vad gäller tilllämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll eftersom lagen enbart gäller utländska medborgare. En utländsk medborgare har inte någon självklar rätt att vistas i Sverige, till skillnad från en svensk medborgare. Regeringens tillämpning av lagen står som bekant fortlöpande under riksdagens parlamentariska kontroll, och som jag redan har nämnt har justitieutskottet funnit att regeringens beslut har varit välgrundade. Vad Yvonne Ruwaida framfört ger inte anledning att göra en översyn av lagen om särskild utlänningskontroll. Jag kan även konstatera att justitieutskottet med anledning av ett motionsyrkande om förbättrad rättssäkerhet i lagen inte heller anser att något översynsbehov finns. Men självklart är det viktigt med en kontinuerlig utvärdering, främst för att kunna tillgodose rättssäkerheten för den enskilde.

Fru talman! Tack för svaret, Laila Freivalds. Anledningen till att jag återkommer i den här frågan är att jag inte anser att jag har fått tillräckligt uttömmande svar tidigare. Men det beror också på att jag finner terroristlagen och den insyn vi har i säpo bristfälliga. Detta gör att man som medborgare ställer frågor. Terroristlagen gäller i dag bara utlänningar. En svensk medborgare kan inte underkastas dessa regler och förfaranden. Jag tog upp ett enskilt ärende som gällde Abdelkerim Deneche. Det gjorde jag därför att det är ett intressant ärende, som belyser just detta när man först försöker fälla en person via vanligt rättsväsende och när det inte lyckas använder terroristlagen. Jag ställer mig frågor, och därför tar jag upp denna fråga. I dag har de av säpo utpekade och misstänkta inget effektivt rättsmedel. Från min synpunkt är det ointressant om man är svensk medborgare eller inte - man skall ha ett effektivt rättsmedel för alla medborgare på denna jord. Bl.a. om man bor i Sverige och har uppehållstillstånd - och då har man ju rätt att vistas i Sverige - kan man underkastas andra regler och förfaranden än dem som gäller svenska medborgare, och det anser jag bryter både mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och även mot vissa bestämmelser i FN-konventionen. Jag anser att det finns brister i hur man tillämpar lagens bestämmelser om både anmälningsplikt och tvångsmedel. De redovisas inte tillräckligt mycket. Jag vet att även justitieutskottet tyckt att det finns för litet information. I det betänkande som vi skall diskutera i morgon om särskild utlänningskontroll konstaterar man att det inte alltid finns tillräckligt mycket uppgifter dokumenterade som ges till regeringen. Man visar på en brist, som visserligen Justitiedepartementet senare skall titta på. Jag tycker det är skrämmande att den här bristen på tillräcklig dokumentation när det gäller terroristlagen finns i dag i Sverige. I en bok av Göran Melander och Peter Nobel som heter Handbok i invandrarrätt konstaterar man att om någon fullbordat ett brott, försökt begå ett brott, förberett ett brott eller försökt medhjälpa till brott skall detta normalt sett medföra lagföring och straff enligt bestämmelser i brottsbalken. Utvisning, med stöd av terroristlagen, skall komma i fråga först efter avtjänat straff. Melander och Nobel påstår att det finns flera exempel på brottsmisstänkta som inte blivit lagförda i Sverige utan skyndsamt har utvisats som terrorister. Det här tycker jag är en tillämpning som är otillräcklig. Jag skulle vilja fråga justitieministern om hon känner till dessa fall som Melander och Nobel pekar på och om hon tycker att detta är rätt.
Fru talman! I Justitiedepartementet tar vi naturligtvis del av all den forskning och diskussion som sker kring det här ämnet. Det är en del av beredningen i samband med utvecklingen av den lagstiftning vi har. Det pågår som sagt en kontinuerlig översyn av rutinerna och förfarandena för att förbättra dessa, så att det underlag som ligger till grund för regeringens beslut och senare parlamentets utvärdering av detta blir så bra som möjligt. Vi fortsätter det arbetet.
Fru talman! Tack för svaret. Som Laila Freivalds kanske har märkt är det här en fråga som jag tycker är väldigt angelägen från demokratisk synpunkt. Det är positivt att även Laila Freivalds anser att man skall jobba vidare med det här. Jag hoppas också att man kan göra det skyndsamt; annars kommer jag att återkomma här i plenum.

Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om säkerhetspolisens ekonomiska villkor och när det i Sverige kommer att tillsättas en kommission liknande Lundkommissionen i Norge. Jag återkommer strax till den sistnämnda frågan. Låt mig först bemöta några av påståendena om säkerhetspolisens anslag. Yvonne Ruwaida har bl.a. frågat hur det kommer sig att säkerhetspolisen har kunnat öka sina anslag med utgångspunkt från budgetåret 1989/90 fram till innevarande budgetår. I anslutning härtill har hon också ställt vissa frågor om storleken på anslagen och om anledningen till att, såsom hon uttryckt det, det Jag vill understryka att säkerhetspolisen inte förfogar över några andra medel än dem som riksdagen beslutar skall ställas till dess förfogande. Och att säkerhetspolisens anslag är ett förslagsanslag innebär ingenting annat än att säkerhetspolisen kan få kompensation för de merutgifter till följd av löneökningar som belastat verksamheten under det löpande budgetåret. I det avseendet görs uppräkningen självfallet enligt samma principer som för andra statliga verksamheter. Den höjning av anslagen över tiden som Yvonne Ruwaida sökt påvisa genom sina exempel följer vad gäller uppräkning för övrigt samma mönster som för andra verksamheter. Det finns dock ett undantag. Den ökning som gjordes mellan budgetåren 1992 94 beror på att medel förts över från den öppna polisverksamheten till säkerhetspolisen. Anledningen till detta är att säkerhetspolisen tagit över betalningsansvaret för frågor som tidigare belastade den öppna polisverksamheten men som faktiskt utfördes av säkerhetspolisen - som ett exempel kan jag nämna livvaktsverksamheten. Yvonne Ruwaida undrar också hur det kommer sig att säkerhetspolisen just i besparingstider kunnat öka sitt anslag. Här vill jag framhålla att även säkerhetspolisen under innevarande budgetår haft att fullfölja ett besparingsbeting om 20 miljoner kronor, räknat på en tolvmånadersperiod. Detta har redovisats för riksdagen och underställts dess prövning i årets budgetproposition . Med detta vill jag gå över till att kort behandla Yvonne Ruwaidas fråga om när det i Sverige kommer att tillsättas en kommission liknande den norska Verksamheten vid säkerhetspolisen är av naturliga skäl omgärdad av sekretess. I all verksamhet som omgärdas av sekretess är det särskilt viktigt med demokratisk förankring och välutvecklade instrument för insyn och kontroll. Varje år fastställer därför regeringen riktlinjer för säkerhetspolisens verksamhet, efter det att överläggningar med ledarna för de partier som är representerade i Utrikesnämnden hållits. Vidare skall Rikspolisstyrelsens styrelse, där det ingår parlamentariker, nära följa verksamheten vid säkerhetspolisen och se till dessa riktlinjer följs. Styrelsen skall också årligen rapportera till regeringen hur riktlinjerna följs. Härutöver står verksamheten vid säkerhetspolisen självklart under samma kontroll som annan offentlig verksamhet. För att bara nämna ett exempel: Den kontrollfunktion under riksdagen som utövas genom riksdagens ombudsmän gäller även för säkerhetspolisen. JO har naturligtvis rätt till full insyn i säkerhetspolisens verksamhet och kan ta upp frågor till behandling både på eget initiativ och efter anmälan. - har i Sverige granskats och utretts vid flera olika tillfällen. Efter andra världskrigets slut granskades den underrättelseverksamhet som bedrivits under kriget av en parlamentarisk kommission, Sandlerkommissionen. Upphov till olika utredningar och granskningar gav också Wennerströmaffären år 1963, Efter Wennerströmaffären tillsattes bl.a. en parlamentarisk kommission som fick till uppgift att utarbeta principiella riktlinjer för handläggning av säkerhetsfrågor. Kommissionens betänkande ledde fram till att nya bestämmelser om personalkontroll beslutades år 1969. I personalkontrollkungörelsen togs bl.a. in en bestämmelse om rätten för den särskilda polisverksamheten - säpo - att föra polisregister. I bestämmelsen föreskrivs också att anteckning i registret inte får göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till en organisation eller på annat sätt gett uttryck för en politisk uppfattning. Bestämmelsen knyter an till förbudet mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 § regeringsformen, som innebär att anteckningar om medborgare i allmänna register inte utan deras samtycke får grundas enbart på deras politiska åskådning. Sist men inte minst vill jag i detta sammanhang nämna den totala översyn av säkerhetspolisens inriktning, organisation och verksamhet som Säpokommittén på regeringens uppdrag företog under åren Säporegistret är ett polisregister i polisregisterlagens mening. Detta innebär att de begränsningar för anteckning om uppgifter som gäller enligt den lagen - nämligen att innehållet får avse endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att polisen skall kunna förebygga och uppdaga brott samt fullgöra sin verksamhet i övrigt - gäller även för säkerhetspolisen. Som Yvonne Ruwaida känner till är polisregisterlagstiftningen för närvarande föremål för översyn. Denna omfattar även säkerhetspolisens register. Vad gäller säkerhetspolisens register har utredaren att förutsättningslöst överväga hur registret kan bli mer tillgängligt för allmänheten. Uppgifter ur säkerhetspolisens register används bl.a. som beslutsunderlag i vissa anställningsärenden enligt det tidigare nämnda personalkontrollförfarandet. Den 1 juli i år ersätts personalkontrollkungörelsen av en ny lag - säkerhetssyddslagen. Samtidigt inrättas den nya registernämnden. Som jag nyss nämnde måste den sekretess som omgärdar säkerhetspolisens verksamhet kompenseras med olika kontroll och insynsåtgärder. Mycket av detta finns redan, men det hindrar inte att ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra och förstärka allmänhetens tilltro till säkerhetspolisen, kanske framför allt när det gäller säkerhetspolisens registerföring. Den nämnd som nu inrättas skall bl.a. ha till uppgift att pröva om ett utlämnande av uppgifter ur polisregister skall ske till den som beslutat om registerkontroll beträffande blivande arbetstagare eller uppdragstagare. Den nya ordningen liknar den gamla, men med den förändringen att denna från polisen fristående nämnd bestående av lekmän och jurister skall pröva frågan om utlämnande av uppgifter ur polisregister, och inte Rikspolisstyrelsens styrelse, som har denna uppgift för närvarande. Med detta stärks den parlamentariska insynen i säkerhetspolisens verksamhet än mer. Med andra ord - jag hoppas att jag genom denna redogörelse kunnat åskådliggöra för Yvonne Ruwaida att vi i Sverige redan gjort den granskning av säkerhetstjänsten som nu företagits i Norge. Enligt min mening är insynen i och den demokratiska kontrollen av säkerhetspolisen tryggad genom alla de åtgärder jag här redovisat.
Fru talman! Tack för svaret, Laila Freivalds. Jag tänker börja med uppgifterna om anslag till säpo. Jag har fått reda på att de verkliga anslagen skall vara nästan dubbelt så stora som förslagsanslagen. Jag skriver också det i min interpellation, men jag har inte fått något svar på om denna uppgift stämmer eller inte. Jag skulle gärna vilja ha ett direkt ja eller nejsvar. Annars skulle jag vara tacksam om justitieministern kunde redovisa de verkliga anslagen, t.ex. för föregående budgetår. Sedan vill jag gå över till säpos arbetsuppgifter. Jag har läst i en artikel där säpochefen blev intervjuad att han ser miljöaktivister som ett av de nya hoten och som en av de uppgifter säpo kommer att jobba med. Jag vill gärna att justitieministern kommenterar detta. Jag vill fråga henne direkt om hon anser att miljöaktivister är ett nytt hot som säpo skall granska. Jag går sedan över till granskningen av säpo. För mig är det väldigt viktigt att man kan göra en väldigt grundlig granskning av säpos verksamhet. Man bör inte bara titta på lagstiftning och hur den tillämpas utan gå in i enskilda fall. Mycket av det som har gjorts i Sverige när det gäller granskning gäller massmedialt redan kända företeelser: IB-affären eller Wennerströmaffären. Man har väldigt sällan tittat på enskilda okända fall och sedan haft en redogörelse för alla parlamentariker här i riksdagen. Skulle Laila Freivalds kunna tänka sig att göra detta? Vi har följt debatten om Torgny Segerstedt och säpoarkiven, t.ex. Man har kunnat konstatera att säpo har haft en viss typ av samarbete med nazister under andra världskriget. Det gjordes en granskning - Sandlerkommissionen. Jag betvivlar att den var riktigt neutral, om man tänker på de stämningar som fanns vid den tiden. Jag skulle faktiskt önska att man kunde göra en ny granskning. Det finns forskare i Sverige, bl.a. Heléne Lööw, som påstår att säpo har förstört delar av de arkiv som rör just samarbetet med nazister under andra världskriget, vilket både är oroande och väldigt sorgligt. Då kan vi inte få reda på vår historia, vilket är väldigt viktigt. Justitieministern nämnde registernämnden. Jag vet inte hur den skall sammansättas. Jag hoppas att den skall sammansättas så att det verkligen blir parlamentarisk insyn och att varje parti får en representant i registernämnden, förutom en del jurister. Jag skulle vilja fråga Laila Freivalds om hon kan tänka sig att ha en sådan sammansättning på registernämnden.
Fru talman! När det gäller säkerhetspolisens anslag kan jag bara upprepa det jag sade i mitt svar. Kan det bli tydligare? Jag vill understryka att säkerhetspolisen inte förfogar över några andra medel än dem som riksdagen beslutat skall ställas till säkerhetspolisens förfogande. När det gäller säkerhetspolisens uttalande om miljöaktivister vill jag naturligtvis inte gå in och tala om vad man har menat. Säkerhetspolisen har knappast intresse av miljöaktivister i allmänhet. Det som säkerhetspolisen har att göra i anslutning till den typen av verksamhet skall naturligtvis ha teckning i den lagstiftning vi har och det uppdrag som säpo har. När det gäller granskningen av säpo är det riktigt att många av de stora utredningar som har gjorts har utgått ifrån en enskild händelse. Det har föranlett en granskning. Den granskning som då har genomförts har givetvis gällt hela verksamheten. Den har därefter också redovisats även till parlamentet. Jag måste erkänna att jag inte kommer ihåg hur registernämndens sammansättning skulle vara, men det finns ju i riksdagens dokument.
Fru talman! Om jag först går in på frågan om miljöaktivister kan jag säga att jag vet att det finns de som tror att miljöaktivister kan bli ett hot i framtiden, därför att de t.ex. kan syssla med civil olydnad och göra skada. Man skall bygga i anslutning till Dennispaketet. Miljöaktivisterna kanske skadar en del material som man jobbar med. Säpo kanske befarar att de kommer att delta i andra aktiviteter där de skadar en person. Om det finns misstankar om att dessa personer kommer att göra någonting som i ett senare skede är olagligt - säpochefen säger ju själv att han ser miljöaktivisterna som ett nytt hot - kommer man kanske att granska. Det är väldigt obehagligt om säkerhetspolisen i Sverige kommer att granska människor därför att man befarar att de gör någonting som är olagligt. Jag vet inte vad säpochefen menade med sitt uttalande. Det kanske Laila Freivalds kan återkomma med. Om hon pratar med honom någon gång kan hon väl ta reda på vad han egentligen menade. När det gäller granskning av säpo i allmänhet tror jag att Laila Freivalds och jag har helt olika inställning. Jag anser att vi skulle behöva en granskning av den typ som Lundkommissionen gjorde i Norge. Man gick in i enskilda icke-kända fall och försökte titta på vad som har hänt förutsättningslöst - inte för att anklaga eller gå till doms, utan för att faktiskt få veta för att sedan kunna förbättra verksamheten. När det gäller anslagen svarar Laila Freivalds att det är riksdagen som beslutar. Jag vill ha ett förtydligande: Är det så att säpo de senaste budgetåren inte har fått ett enda öre mer än vad vi har beslutat här i riksdagen? Kan man redovisa pengar man har fått för löneökningar i efterhand, så att vi vet exakt hur mycket säpo har fått?

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat mig om regeringen är beredd att föreslå en lagändring som bygger på principen att gemensam vårdnad blir det enda juridiska vårdnadsbegreppet. Frågor om vårdnad och umgänge skall alltid avgöras efter vad som är bäst för barnet. Vårdnaden om barnet handlar alltså inte om att skapa rättvisa mellan föräldrarna eller jämställdhet mellan könen. Döms det till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna är utgångspunkten att barnet även efter skilsmässan står under föräldrarnas gemensamma vårdnad. Om en av föräldrarna begär att den gemensamma vårdnaden skall upplösas kan domstolen vägra detta om det är bäst för barnet att den gemensamma vårdnaden består. Men det krävs att den som begärt upplösning till sist ändå förklarar att han eller hon inte motsätter sig att den gemensamma vårdnaden består. De regler som jag nu har redogjort för gäller också om föräldrarna inte är gifta med varandra men ändå har gemensam vårdnad. Utgångspunkten är alltså även i det fallet att den gemensamma vårdnaden skall bestå, om föräldrarna separerar. Är bara en av föräldrarna vårdnadshavare kan vårdnaden bli gemensam, om föräldrarna är ense. Domstolen kan också besluta om gemensam vårdnad på talan av enbart den ena föräldern, om det är bäst för barnet och den som är ensam vårdnadshavare inte motsätter sig gemensam vårdnad. På det sättet kan vårdnaden bli gemensam efter att sambor har separerat, även om en av föräldrarna hade ensam vårdnad före separationen. Som Andreas Carlgren anför i sin interpellation har barn behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor isär. Föräldrabalkens regler om vårdnad och umgänge bygger på den uppfattningen. Gemensam vårdnad är i de flesta fall att föredra framför ensam vårdnad. Huvudregeln i föräldrabalken är också, som framgått, att vårdnaden skall fortsätta att vara gemensam även efter att föräldrarna har separerat. Gemensam vårdnad är ett viktigt inslag i den utveckling som har skett mot en starkare betoning på barnets intresse, och möjligheterna till gemensam vårdnad även i de fall föräldrarna inte bor tillsammans har utvidgats successivt. Enligt den senaste statistiken fortsätter den gemensamma vårdnaden efter en skilsmässa i över 80 % av fallen. Frågor om vårdnad har nyligen övervägts av Vårdnadstvistutredningen i betänkandet Vårdnad, boende och umgänge . För att ytterligare betona den gemensamma vårdnaden föreslår utredningen bl.a. att domstolarna mot en förälders vilja skall kunna vägra att upplösa den gemensamma vårdnaden eller förordna om gemensam vårdnad. Förutsättningen skall vara att gemensam vårdnad är bäst för barnet. Förslaget innebär bl.a. att fadern kan få del i vårdnaden i de fall där modern är ensam vårdnadshavare, även om modern motsätter sig det. Som Andreas Carlgren vet har också regeringens s.k. pappagrupp behandlat frågan om gemensam vårdnad ; Andreas Carlgren ingick själv i gruppen. Pappagruppen föreslår att endast gemensam vårdnad skall finnas som juridiskt vårdnadsbegrepp och att gemensam vårdnad skall gälla automatiskt alltifrån det att faderskapet fastställts. Också Vårdnadstvistutredningen tog upp frågan om automatisk gemensam vårdnad från barnets födelse för föräldrar som inte är gifta med varandra. Utredningen stannade för sin del för att den nuvarande ordningen bör behållas, dvs. att modern är ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna gemensamt anmäler att de vill ha gemensam vårdnad. Såväl Vårdnadstvistutredningens betänkande som de här aktuella delarna av Pappagruppens slutrapport har remissbehandlats. Förslagen bereds för närvarande i Justitiedepartementet. Arbetet är inriktat på att en lagrådsremiss skall kunna presenteras under senhösten Jag är inte beredd att föregripa resultatet av beredningen. Några synpunkter vill jag dock framhålla redan nu. Huvudregeln i föräldrabalken är alltså redan i dag att vårdnaden om barnet skall vara gemensam efter en skilsmässa. Jag anser att det finns goda skäl att ytterligare öka möjligheterna till gemensam vårdnad. Men det är inte lämpligt att helt utmönstra möjligheten till ensam vårdnad. Som Andreas Carlgren själv anför finns det fall där en förälder är olämplig som vårdnadshavare, t.ex. på grund av att han eller hon har förgripit sig mot barnet. Det kan också vara så att konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Även i sådana fall kan det vara bäst för barnet att en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare. Men normalt är det bäst med gemensam vårdnad. Därför bör det finnas regler som underlättar användning av gemensam vårdnad. Sedan år 1991 skall s.k. samarbetssamtal erbjudas alla föräldrar som står i begrepp att separera. Samarbetssamtalen har visat sig värdefulla, och det finns anledning att lyfta fram dem. Reglerna bör vidare vara så utformade att de underlättar för föräldrar att ha gemensam vårdnad även när de inte bor tillsammans. En möjlighet är - som föreslagits av Vårdnadstvistutredningen - att införa regler om att domstolen skall kunna besluta i frågor om umgänge och boende även när föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn. Detta är inte möjligt med dagens regler. Till sist måste man komma ihåg att man inte kan förlita sig blint på ett visst begrepp eller en viss modell. För de flesta barn är det viktigaste att ha en bra kontakt med både mamma och pappa och att slippa svåra konflikter mellan föräldrarna. Varje förälder har ett ansvar för detta, oavsett om han eller hon bor tillsammans med barnet och oavsett vårdnadsform.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. På en gång vill jag ta upp det som vi är ense om, dvs. att barnets behov är den viktigaste utgångspunkten. Det här är inte i första hand en jämställdhetsfråga utan en fråga om vad som är viktigt för barnen. Jag tror att vi i dag blir alltmer medvetna om hur oerhört viktigt det är för barn att ha en nära och vardaglig kontakt med bägge sina föräldrar. Det viktiga är just att det är en vardaglig kontakt. Det är lätt att missbruka ordet umgänge och tro att det handlar om att det är likvärdigt att barnet gör allt det roliga med den ena föräldern och tar striderna med den andra. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att vi möter varandra som barn och förälder också de gånger när vi tvingas nöta vardagen med varandra. Jag tror att många barn växer upp med ett gapande tomrum. Först efteråt förstår de att de har upplevt en oerhörd saknad efter pappa; det är oftast pappan som man förlorar kontakten med. Många vuxna använder nog en viktig del av sitt vuxenliv åt att försöka komma över denna saknad. Det är naturligtvis också oerhört smärtsamt för fäder att förlora kontakten med sina barn. Anledningen till att man så lätt gör det är att det finns en svårighet att känna sig tillräckligt trygg i föräldrarollen. Det är svårare att fullt ut ta del av ett land om man bara har uppehållstillstånd och inte medborgarskap. Problemet för många fäder är att de inte känner att de har ett medborgarskap i sin fadersroll. Möjligen känner de att de har ett uppehållstillstånd. Det är därför ett bra besked från justitieministern att man nu förbereder den proposition som vi väntar på. Jag menar att den brådskar. Det är också bra att justitieministern har som utgångspunkt att möjligheterna till gemensam vårdnad skall öka ytterligare. Företrädare för alla partier här i riksdagen har skrivit under en motion som just går ut på att gemensam vårdnad skall vara det enda juridiska vårdnadsbegreppet. Jag hoppas därför att justitieministern känner trycket i den här frågan. Jag har ytterligare ett par frågor som jag tycker är värda att ta upp med justitieministern. Den första handlar om att gemensam vårdnad automatiskt borde gälla. Justitieministern har i sitt svar en del formuleringar som antyder att detta skulle vara mer självklart om ett äktenskap upplöses än om ett samboförhållande upplöses. Detta är ett litet gammaldags synsätt som finns kvar i samhället. Men faderskapet kan inte vara mindre i ett samboförhållande än i ett äktenskap. Om barnets utgångspunkt är viktigast måste det vara angeläget att stärka barnets rätt att få uppleva bägge sina föräldrar i en gemensam vårdnad. Jag tror att det som vi i Pappagruppen föreslog är viktigt, dvs. att huvudregeln skall vara gemensam vårdnad när faderskapet är fastställt. Den andra frågan som jag vill ta upp är att det måste vara rimligt att upphäva det veto som i dag finns. Justitieministerns svar bekräftar att den ena föräldern har ett veto. Den kan säga nej, och då blir det ingen gemensam vårdnad. Är justitieministern beredd att på allvar överväga Vårdnadstvistutredningens förslag om att man skall kunna besluta om gemensam vårdnad även mot den ena förälderns vilja?
Fru talman! Först vill jag säga att jag helt delar Andreas Carlgrens uppfattning, att vad vi på olika sätt måste försöka åstadkomma är just att båda föräldrarna har en vardaglig kontakt med sina barn, även om de inte bor tillsammans. Jag delar helt uppfattningen att söndagspappor inte är några riktiga pappor. Framför allt får inte barnen tillräcklig kontakt med den förälder som de bara träffar vid högtidliga tillfällen. Det är väldigt svårstyrt för oss politiker att åstadkomma denna kontakt. Men vi kan åtminstone se till att regelverket inte motverkar en utveckling i den riktningen. När det gäller frågan om det finns anledning att i princip göra skillnad mellan gemensam vårdnad när det handlar om upplösning av äktenskap eller upplösning av samboförhållande håller jag med Andreas Carlgren, det gör det inte. Det måste vara utgångspunkten för vårt resonemang. Beträffande frågan om upphävande av vetot utgår vi i vårt arbete från att vi skall utvidga möjligheterna till gemensam vårdnad. Men som jag markerade i mitt anförande måste det finnas situationer där den uppslitande konflikt som finns mellan föräldrarna kanske tar sig uttryck i att man utnyttjar en möjlighet att säga nej. Även den situationen måste bedömas med utgångspunkt från barnets bästa.
Fru talman! Jag tycker att det är ett mycket bra besked att justitieministern vill jämställa förhållandena när det gäller samboskaps och äktenskaps upplösning. Det är ett mycket bra besked. Självklart är detta svårstyrt för oss politiker. Vi kan inte styra människors liv. Men de regler som finns i dag menar jag styr människors liv. Det påverkar oerhört många barn på ett som jag tror negativt sätt. Så länge som vetoförhållandet finns kan den ena föräldern istadigt vägra gemensam vårdnad och på det sättet skydda sitt eget liv och mycket man vill förverkliga i sitt eget liv. Men det sker inte med utgångspunkt från vad barnets liv faktiskt behöver. Jag tror att det även i svåra relationer många gånger kan vara lättare för ett barn att ha upplevt detta, att ha tagit del av det och kunnat bearbeta det med en verklighet som finns nära, så att det inte är någonting som man bara tvingas lämna till ett tomrum av fantasier. Sådant som man efteråt i livet försöker förstå, där mycket bara har lämnats under tystnad. Det som justitieministern tog upp i slutet av sin replik berör min tredje fråga. Vi är överens om att det naturligtvis finns situationer där man inte kan ha gemensam vårdnad. Det är, som jag nämnde i min interpellation, t.ex. i ett läge där en av föräldrarna har förgripit sig på barnet eller där det förekommer våld av olika slag. Självklart. Däremot menar jag att det är ett stort steg från det till att säga att också en djup konflikt mellan föräldrarna i sig skall vara en anledning. Med det riskerar ju samhället att uppmuntra dem som vill gräva skyttegrav. Risken är just att den förälder som vill lämna ett gammalt liv bakom sig utnyttjar barnet i ett spel, där man har anledning att gräva skyttegraven så djup som möjligt därför att det ger möjlighet att få lämna det gamla bakom sig. Men barnet kan aldrig lämna det gamla bakom sig. För barnet följer det tidigare livet hela tiden med. Risken är bara att föräldrarna lämnar barnet i detta stora svall som de själva har grävt mellan sig. Där menar jag att det väl ändå inte kan vara rimligt att uppmuntra konflikter mellan föräldrar genom att låta dem vara ett skäl till att upphäva gemensam vårdnad. De kan vara så grava och så grova att det av andra anledningar finns skäl, om t.ex. en förälder har förgripit sig, men konflikten i sig riskerar att gå ut över barnet. Jag vill be justitieministern att svara på om hon är beredd att också där allvarligt överväga att gå ett steg ytterligare i den riktning som Vårdnadstvistutredningen och Pappagruppen har diskuterat.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig dels om jag är beredd att låta utveckla de fördjupade miljöprövningarna som har gjorts för delar av Dennispaketet i Stockholms stad så att metoden kan tillämpas för nya och icke igångsatta vägprojekt, dels om jag är beredd att se över lagstiftningen kring MKB i enlighet med RRV:s förslag. Bakgrunden till frågan är att RRV har studerat hur miljökonsekvensbeskrivningar används i beslutsprocessen för bl.a. vägbyggen. Utbyggnaden av nya vägar inom ramen för Dennispaketet sker med tillämpning av gällande lagstiftning. Det innebär för Vägverkets del att verket skall utarbeta och fastställa vägarbetsplaner eller i övrigt söka de tillstånd som krävs för att ett vägbygge skall kunna påbörjas. Samma krav på underlag för att erhålla erforderliga tillstånd gäller i Dennispaketet som för väginvesteringar i övriga delar av landet. Särlösningar för Dennispaketets vägleder är inte aktuellt. När det gäller frågan om översyn av lagstiftningen kring MKB är det en fråga för Miljöbalksutredningen som har i uppdrag att lägga fram förslag till en samlad miljölagstiftning i en miljöbalk.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Anledningen till den här interpellationen är alltså den översyn av miljökonsekvensbeskrivningar som Riksrevisionsverket har gjort. MKB i praktiken, heter den. Det är en läsning som leder till eftertanke. Här slår man nämligen fast att miljökonsekvensbeskrivningar inte alls är vad de borde vara. Man säger att motstående intressen engageras för sent i miljökonsekvensbeskrivningsprocessen. Det brister i granskningen. Det brister i effektbeskrivningarna. Alternativen saknas, vilket ofta har påtalats av sådana som kanske anser annorlunda än Vägverket. Man säger också att väghållningsplanerna uppfattas som hinder för alternativ. Man säger att MKB dokumenten är subjektiva. Det är också mycket allvarlig kritik. Man säger att MKB saknar en fungerande erfarenhetsåterföring. Man säger att det finns små möjligheter att korrigera en dålig MKB, vilket jag tycker är mycket allvarligt. Vi kan ibland se att vi får MKB som är mycket fattiga. Man säger också att MKB spelar en underordnad roll i beslutsprocessen och som beslutsunderlag, vilket får mig att återknyta till en interpellationsdebatt som jag har haft med Ines Uusmann tidigare beträffande väg 57 genom Mölnbo. Det var precis det här som de som kritiserade MKB:n sade. Man påpekar att Vägverket är både exploatör och MKB-författare. Det är naturligtvis tveksamt om det skall vara så, eftersom man har ett intresse i hur MKB-processen och framför allt produkten kommer att se ut. Man säger att beslutsprocessen inte är anpassad till MKB-förfarande, och man säger att motstående intressen inte har någon reglerad ställning i MKB Det här är mycket allvarlig kritik och innebär att vi måste se över hur MKB fungerar. Det borde innebära att vi tar en liten andhämtningspaus nu och funderar på de vägprojekt som just skall sättas i gång. Hur ser MKB:n ut för dem? Skulle man kanske komplettera en hel del av de MKB som har fastslagits och se över om de verkligen är så pass bra som de borde vara. Den fråga som jag har ställt gällde egentligen inte bara Dennispaketet. När det gäller Dennis kan vi se att det finns vissa överenskommelser där Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans har en majoritet, ibland också tillsammans med Vänstern, där man har kommit överens om att göra en fördjupad MKB innan man sätter i gång vissa delar av Dennispaketet. Men det finns många andra projekt där så inte är fallet, i Stockholms län t.ex. I min hemkommun har vi Saltsjöbron, vi har väg 57 och vi har den vägdragning som är tänkt att gå söderut från Nynäshamn. Det finns många fler i Stockholms län och säkert många fler i landet där vi skall sätta i gång vägprojekt trots att Riksrevisionsverket kan konstatera att många av dem antagligen har bristande MKB. Jag menar att det ändå borde kännas litet obehagligt som minister att veta att det kanske darrar. Mycket av kritiken som har framförts i många av de här projekten kanske kommer att visa sig vara riktig om man gör en litet mer fördjupad MKB. Skulle det då inte vara lämpligt, statsrådet, att fundera på om vi skulle göra litet fördjupade MKB på en del av de här projekten innan de kommer i gång, försöka förbättra den process som så många har kritiserat? De som har kritiserat har faktiskt fått rätt i och med översynen. Det är det frågan gäller, inte bara Dennispaketet. Naturligtvis skulle det vara roligt att även där få fördjupad MKB för fler av projekten än Norra och Södra länken, som man har kommit överens om i Stockholms läns landsting att göra. Men jag undrar: Skulle det inte kännas skönt att veta att de projekt som vi sätter i gång nu, som ofta är ganska stora, faktiskt har en MKB som kommer att vara av den kvalitet som vi kommer att kräva i framtiden? Kan man inte tänka sig att man kompletterar MKB:n för de projekt som skall i gång nu?
Herr talman! Den bruna rapport som jag håller i min hand och som kom i början av detta år kommer att formellt överlämnas till Miljöbalksutredningen för att det som finns i rapporten skall kunna analyseras vad gäller det som hänger ihop med vattenlagen och MKB-bestämmelserna. Eventuellt kommer man sedan att ta in detta i de förslag man sedan lägger fram för att få fram en ny miljöbalk. Sedan kan det naturligtvis i sin tur medföra konsekvenser för och ändringar i väglagen, men vi kan inte börja med att förändra väglagen utan måste ta det i den här ordningen med Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det också har hänt en del saker utan den här rapporten. Innan rapporten från Riksrevisionsverket kom gav Vägverket ut en handbok som heter Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar. Den tar upp väldigt mycket av de saker som Gudrun Lindvall nu beskriver och som också beskrivs i Riksrevisionsverkets rapport. Jag vill också påstå att Vägverket på senare år har visat att man har höga ambitioner när det gäller att använda miljökonsekvensbeskrivningar i vägplaneringen i de tidiga skedena. Det är ju det vi talar om: För att få fram alternativ måste man titta på de tidiga skedena. Det är då de reella påverkansmöjligheterna för allmänheten finns. På slutet är det sakägarna som har möjligheterna, och det är en annan sak. Tyvärr har man inte sagt ett ljud om att den här handboken faktiskt finns i Riksrevisionsverkets rapport. Dessutom har de projekt som man där har analyserat varit av äldre modell. Jag menar därför att man, trots att det här inte formellt har ändrats, har kommit en bra bit på väg. Man arbetar i stor utsträckning i den anda som jag tror att både Gudrun Lindvall och jag tycker att man skall arbeta i. Inom de nya projekt som man nu jobbar med inom Vägverket har man en helt annan syn på att alternativ skall komma in och också bli kända för allmänheten. När det gäller Dennispaketet och de väginvesteringar som sker där vill jag avslutningsvis säga att det är ett oerhört stort projekt med stora investeringar. Man får komma ihåg att det är en sak när man arbetar med väldigt stora projekt som berör stora områden och en annan sak när det gäller 200 meter vägstump ute i skogen. Det gäller att vara realistisk. Jag tror att vi är överens om att det är oerhört viktigt i de stora projekten att hela processen görs så offentlig, tydlig och öppen som möjligt. Jag menar också att man på Vägverket är intresserad av detta. Samtidigt har också Länsstyrelsen en roll i att göra denna granskning. Vi skall komma ihåg att den myndigheten finns.
Herr talman! När det gäller MKB och den kommande miljöbalken är jag glad att kommunikationsministern delar min uppfattning att den måste läggas in. Miljöpartiet var det parti som tillsammans med regeringen såg till att återremittera det borgerliga förslag till miljöbalk som fanns. Vi har funnits med i diskussionen med utredaren, och vi har gott hopp om att denna lagstiftning skall bli bra. Det tror vi att vi kan hoppas på. Jag tycker inte riktigt att jag får något svar på min fråga. Jag hoppas att det finns goda ambitioner i de projekt som Vägverket börjar med i dag. I en interpellationsdebatt som jag har varit med i tidigare fick jag veta av statsrådet att nya vindar skulle blåsa över Vägverket. Det hoppas jag. Det behöver blåsa många nya vindar, bl.a. när det gäller MKB. Vi vet ju att det finns en förskräcklig massa projekt som skall sättas i gång under de närmaste åren där det har förekommit kritik mot MKB:n. Man har sagt att MKB:na inte har gjorts fullständiga. Det gäller inte bara Dennispaketet utan även andra projekt i Stockholms län, som jag bäst känner till, där kritiken att MKB:na är slarvigt utförda redan har förekommit. De är kanske utförda på det sätt man använde förr, då man anpassade MKB:n efter det projekt man hade bestämt skulle utföras. MKB:n var då egentligen inte vägledande och hade inte den tyngd den skulle ha haft. Skulle man inte kunna tänka sig att statsrådet nu ger direktiv till Vägverket om att MKB:na skall kompletteras så att vi ser om ett visst projekt verkligen är det rätta eller om förändringar skall göras innan vi kommer i gång? Det måste finnas ett antal projekt där man kan se att MKB:n är gjord på det gamla sättet. Jag hoppas verkligen att MKB kommer att göras på ett annat sätt. Än så länge får vi väl vänta och se om det kommer att bli så. Det är det det handlar om. Kan ministern tänka sig att ta en andhämtningspaus - en halvhalt, som det heter om man sitter till häst - och se till att gamla dåliga MKB:ar kompletteras innan projekten sätts i gång? Jag är mycket medveten om att det naturligtvis är en annan sak om det gäller 200 meter väg i skogen - eller vägen förbi Mölnbo, som är litet längre än 200 meter, ungefär 2 kilometer - men även där är det angeläget att MKB:n är riktig. Även om det bara gäller ett par kilometer i skogen berör projekten ofta många människor, eftersom de ofta handlar om att en väg skall dras på ett nytt sätt förbi ett samhälle. Här är det mycket angeläget, anser jag, att MKB:na är utförda på ett riktigt sätt och att man känner att de har relevans. Jag tycker att man borde börja diskutera om Vägverket verkligen skall vara både MKB-författare och exploatör, som Riksrevisionsverket uttrycker det. Kanske är det dags att se till att MKB görs utifrån en friare ställning? Jag har en gång varit med och suttit i diskussioner med en firma som gör MKB, och deras fråga var: Hur vill ni att resultatet skall bli? Det var chockerande för mig, som då var ny inom politiken, men jag inser att risken är uppenbar att de firmor som utför MKB försöker tillfredsställa beställaren. Det kanske också är det som utgör risken för att MKB:n inte blir så fullständig som man vill. Det finns ändå en ambition från i detta fall Vägverket att dra vägen på ett visst sätt. Min fråga är fortfarande: Kan ministern tänka sig att vi ser till att komplettera de gamla dåliga MKB:na innan vi får i gång projekt som nu har väntat ett antal år, så att vi får MKB:ar som passar för den syn som vi antagligen och förhoppningsvis kommer att ha i framtiden?
Herr talman! Sektorsrollen för Vägverket är viktig. Det är en tradition i svensk statsförvaltning att man både har sektorsrollen och, som i det här fallet, också är exploatör. Jag tror att det blir knepigt om man måste överge det, men man kan hitta förfinade metoder. Vi skall förvissa oss om att MKB:n är riktig, anser Gudrun Lindvall. Den skall vara riktig. Det är faktiskt Länsstyrelsens uppenbara skyldighet att se till att den är riktig utifrån den lagstiftning som finns. Vi är ju överens om att vi behöver se över lagstiftningen. Men utifrån den lagstiftning som finns skall MKB:n vara korrekt. Sedan får man komma ihåg att MKB:n är bara ett av flera beslutsunderlag när man skall t.ex. dra en ny sträckning på en väg eller helt bygga nytt. När det gäller om jag är beredd att stoppa eller lägga in en paus i nya projekt är det så att vi ibland inte har fått in de projekt som diskuteras till Kommunikationsdepartementet ännu. Jag kan inte i förväg säga hur någon skall göra, utan vi måste följa den lagstiftning som finns. Däremot för vi kontinuerligt diskussioner med Vägverket och med berörda intressenter om hur man skall tillämpa t.ex. handboken, som vi tycker är oerhört nyttig och bra. På Kommunikationsdepartementet blir vi uppvaktade av olika intressenter, alltifrån kommuner till lokala naturskyddsföreningar. Vi lever ju inte i ett vakuum. Av den dialogen kommer det fram besked åt olika håll, både åt länsstyrelser och kommuner, som förhoppningsvis inte kan betraktas som ministerstyre, eftersom det ju är den andra delen av den här typen av direktiv. Departementet har återförvisat ett antal konkreta ärenden för att vi inte har tyckt att vi har fått ett tillräckligt bra beslutsunderlag.
Herr talman! Jag hoppas att vi får ordning på detta i framtiden. Jag menar att trafiken är ett av de största miljöproblem vi har. Vid byggandet av trafikanläggningar måste vi få miljökonsekvensbeskrivningar som verkligen ser trafiken som ett av våra största miljöproblem. Jag hoppas att vi kan vara överens om att vi måste skärpa till miljökonsekvensbeskrivningarna. De måste få en betydligt större tyngd i framtiden än vad de har fått hittills. Vi måste få en förändrad syn på nödvändigheten att bygga ut trafiken eftersom det faktiskt finns miljökonsekvensbeskrivningar. Med det tackar jag för debatten.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig om jag avser ta initiativ i avsikt att förverkliga de satsningar på infrastrukturen som föreslogs av socialdemokraterna i en motion under den förra mandatperioden. Riksdagens beslut från 1993 om investeringar i trafikens infrastruktur och de investeringsplaner som har upprättats och fastställts mot bakgrund av riksdagens beslut ligger tills vidare fast. Jag har tidigare sagt att en omprövning av nu gällande infrastrukturplaner skall ske i samband med den revidering som leder fram till nya investeringsplaner fr.o.m. 1998. Sverige. Kommittén har avlämnat ett delbetänkande - Ny kurs i trafikpolitiken - som för närvarande remissbehandlas.

Herr talman! Den senaste, men inte sista, borgerliga regeringen föreslog och riksdagen beslutade 1993 om en satsning på 100 miljarder på infrastrukturen, dvs. järnvägar, vägar och övriga kommunikationer. Under den här debatten vill jag läsa upp vad en ledande socialdemokrat har sagt. Han sade: Ytterligare 5 miljarder kronor per år bör satsas på investeringar i infrastrukturen. Staten måste ta kraftfulla initiativ i denna långsiktiga och strategiska fråga. Det 100 miljardersprogram som ligger för det kommande årtiondet borde vara 50 % större. Det är min övertygelse att det under lång tid krävs 15 miljarder per år i infrastruktursatsningar. Det är naturligtvis extra värdefullt att komma i gång så snabbt som möjligt för att dämpa lågkonjunkturens verkningar på arbetsmarknaden. Sedan har jag ytterligare ett uttalande: Vi har inte tid att vänta på Odell. Den som sade detta var Göran Persson, socialdemokraternas dåvarande näringspolitiske talesman och nuvarande statsminister. Han sade detta den 22 november 1992. Man kan då returnera och säga: Har vi råd eller tid att vänta på Uusmann? Nu ser vi effekterna. Nu talas det på fullt allvar om att Sverige kommer att få problem när det gäller anslutningarna till Öresundsförbindelsen. Danmark hinner definitivt med, men med den förhalning med vilken frågan drivs i Sverige är risken stor att anslutningarna inte kommer att vara färdiga när bron blir färdig något år in på 2000-talet. Herr talman! En annan viktig sak är att man cementerar ett redan dåligt politikerförtroende med sådana löften i opposition. Jag har ett annat exempel också. Jag bor precis så att jag har utsikt över den bro som förbinder Helgeandsholmen med Gamla stan. År 1993 i november var där en stor demonstration med 15 000 deltagare. Då gällde det a-kassan. Man lovade mycket, och man höll ingenting. Man visste att detta inte gick att uppfylla. Man tog ut svängarna litet väl häftigt i opposition. Jag vill bara tala om att den hönans fertilitet är minst sagt begränsad. Det märker säkert socialdemokraterna i dag. Det kommer alltid en morgondag. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Har den stora betydelse av väg och järnvägsbyggen och andra kommunikationer som statsrådet som ledamot i trafikutskottet framhöll, när hon krävde en 50-procentig satsning utöver den som den borgerliga regeringen hade föreslagit, minskat? Kommer Sverige att ha landförbindelserna med bron klara den dagen då bron invigs? Herr talman! Till sist är jag medveten om att socialdemokraterna har stora personella resurser. Men jag undrar om man inte kan räkna. Eller vill man inte räkna när man är i opposition? Det har även drabbat mitt parti att vi har lovat väl mycket, men aldrig någon gång i den här omfattningen. Det gäller den ökade satsningen på infrastrukturen med 50 % eller 50 miljarder mer på tio år. Det är abnormt, och jag hoppas att statsrådet har någon begriplig kommentar till engagemanget vid den tiden.
Herr talman! Bron kan inte invigas om det inte finns landanslutningar, då är det nämligen inte någon bro. Den kan inte sluta ett antal hundra meter från land. Då blir det ingen bro. Då blir det en brygga. På det området behöver inte Sten Andersson vara orolig. Jag tycker kanske att det vore klädsamt om Sten Andersson talade med något mindre bokstäver med tanke på den allmänna ekonomiska situation som var vid handen när det socialdemokratiska regeringen tog över regeringsansvaret. Det har varit ett oerhört tufft jobb att försöka få ordning på ekonomin i landet totalt. I det arbetet ingår också att man gör balanserade satsningar på infrastruktur. Är det ont om pengar - och det är det, och vi behöver inte diskutera vem som har orsakat det - är det viktigt att veta att varje krona används på allra bästa sätt. Därför är det oerhört viktigt att lyssna till Kommunikationskommitténs betänkande och de remissvar som kommer. Det bör man göra inte bara för att man skall göra de rätta prioriteringarna vad gäller antalet använda kronor utan även av miljöhänsyn.
Herr talman! Jag tycker inte att statsrådet borde försämra intrycket av den intelligens som hon bevisligen har. Jag pratade om landanslutningar, och då menade jag givetvis järnvägar och vägar till bron. En bro som börjar 100 meter ut i vattnet är inte ens en gång en brygga. Det var väl ett dåligt försök att vara litet spydig. Hade verkligen Ines Uusmann och hennes parti ingen aning om den situation som Sverige befann sig i när man lovade saker dels om infrastrukturen, dels om a-kassan för att fånga röster? Jag noterar, utan att av naturen vara född elak, att ni i alla fall drabbas av det i dag i olika opinionsmätningar. Ni har bevisligen lovat för mycket som ni har stora problem att hålla. Vi pratar inte om landanslutningar nu. Min fråga är fortfarande: Kommer de järnvägar och vägar som skall föra fram till bron så att tåg och bilar skall kunna köra direkt upp på bron att stå klara den dagen då bron är färdig? Det är inte så trevligt om besökare från Danmark och övriga Europa finner att det varken finns järnväg eller väg på den svenska sidan. Kan statsrådet i dag garantera att hon kommer att medverka till att medel anslås så att även kommunikationerna från bron på den svenska sidan kommer att fungera?

Herr talman! Birgitta Gidblom har frågat mig om jag är underrättad om problemen med kommunikationerna med övre Norrland och vilka åtgärder som jag avser att vidta för att lösa dessa problem. Staten upphandlar sådan interregional persontrafik på järnväg som är av särskild regionalpolitisk betydelse men som inte kan drivas på företagsekonomiska grunder. Nattågstrafiken på övre Norrland, inklusive Malmbanan och trafiken på västra Jämtland, är exempel på sådan trafik som staten upphandlar. Utan denna upphandling skulle SJ inte kunna bedriva trafiken. Problemet med den långväga trafiken på Norrland är att beläggningen är ojämnt fördelad under året. Den genomsnittliga beläggningen är för sovvagnstrafiken på övre Norrland drygt 70 %. För att ytterligare förstärka sovvagnskapaciteten på västra Jämtland pågår för närvarande ombyggnad av 22 sovvagnar av typ WL1. Regeringen har beslutat om att anvisa 46 miljoner kronor till SJ för denna upprustning. Samtliga vagnar skall vara upprustade under år 1997. Genom upprustningen kan sovvagnarna användas i ytterligare minst 10 år. Regeringen har den 25 april 1996 beslutat om tilläggsdirektiv till Kommunikationskommittén om principer för ekonomiska styrmedel inom kommunikationssektorn. Kommittén skall bl.a. analysera vilka subventionsformer som är lämpliga för att en ändamålsenlig och samhällsekonomiskt sund trafikering skall skapas. I detta sammanhang skall formerna för statens köp av regionalpolitiskt betingad trafik prövas. Som framgår av min redovisning är jag väl medveten om problemen med nattågstrafiken på övre Norrland. De nu planerade kapacitetsförstärkningarna kommer att underlätta för turisterna att nå sina turistmål i Norrland. Jag kommer även fortsättningsvis att med stort intresse följa utvecklingen av järnvägstrafiken i Norrland.
Herr talman! Jag får börja med att tacka för svaret. Det var mycket som var positivt i det, och det gläder mig att kommunikationsministern är medveten om de problem vi har med våra kommunikationer på övre Norrland. Det finns en del saker i svaret som vi kanske behöver klara ut. Ministern säger i svaret att det beslut vi fattade här i kammaren den 13 december innebär en förstärkt platskapacitet. Men jag har pratat med SJ-personal i Norrbotten, och de säger att de inte har fler platser att erbjuda i sommar jämfört med förra sommaren, dvs. Det är det här tredje tågparet som staten nu har upphandlat. Antalet platser som staten upphandlat har alltså ökat, men det innebär ju inte att antalet platser har ökat. Utskottet säger också att dagens trafikutbud kan säkerställas även under trafikåret 1996 i och med köpet av det här extra tåget. Däremot bör SJ:s ekonomi ha förbättrats. Utskottet skriver nämligen också att man i och med SJ:s förbättrade ekonomi kan förutsätta att SJ har större möjligheter att möta marknadens trafikbehov. Bokningen för sommaren började den 1 maj, och redan efter två veckor var alla platser för juni och juli bokade. Det innebär att SJ-personalen får neka människor även i sommar. Det gäller både norrbottningar som vill åka till södra Sverige och dem som vill besöka norra Sverige. Det här tycker vi inte är acceptabelt. Turistnäringen är oerhört viktig för oss, och den ger många välbehövliga arbetstillfällen i våra trakter. Vi har efter avregleringen redan haft alltför många problem med flygtrafiken, vilket ministern också är väl medveten om. Detta innebar en minskning av antalet turister, många av dem från utlandet. När människor skall komma från bl.a. Japan vill de vara säkra på att kommunikationerna fungerar mellan i det här fallet Stockholm och Gällivare. Just nu har vi hyfsad trafik på flyget, men det kan ju inte ersätta tågen. Herr talman! Jag vill ställa en fråga till ministern om ett uttalande som ministern lär ha gjort i Norrbotten i november 1995. Hon sade då att hon kan tänka sig att ta från statsbidraget till tågtrafiken för att lägga på flyget. Jag har inte riktigt trott på det där, men i dag fanns en insändare i DN som menade att det finns ett förslag som snart läggs på riksdagens bord om att nattåget till Norrland skall läggas ner och att subventionen skall gå till flygtrafiken. Då vill jag fråga: Var kommer det ifrån, och ligger det något i det?
Herr talman! Jag vill börja med det sista. Det finns inga sådana planer i Kommunikationsdepartementet. Däremot kan man rent hypotetiskt diskutera om en summa pengar som vi kan lägga på den regionalpolitiskt betingade trafiken gör bäst nytta på det ena eller det andra trafikslaget. Jag tycker att det är viktigt att man faktiskt gör den analysen, och det är därför vi har bett Kommunikationskommittén att titta också på den frågan. Den diskuteras ju ofta. Jag har t.ex. hört att man med ungefär hälften av de 136 miljoner kronor som går till nattågstrafiken på Norrland, dvs. hälften av den gemensamma kassan, det som är statligt subventionerat, skulle kunna klara subventionerna till de inre Norrlandsorterna vad gäller flyget. Så det är viktigt att reda ut var man använder pengarna bäst. Det är grunden och orsaken till att vi har bett Kommunikationskommittén kika på det här. Sedan är det ju så att pengar ofta är en begränsning i det här sammanhanget. Sovvagnar är dyra. Sovvagnar tar stor plats på så sätt att man inte kan få in fler än 14 vagnar på ett tåg, och det går max 33 platser i en sovvagn. Det krävs därför många vagnar, och var och en är ganska dyr. Skall man klara midsommarperioden och juliperioden, då efterfrågan är stor, får man vara medveten om att tågen kanske får stå, att de här dyra vagnarna får stå under stora delar av året. Det här är en avvägning som man måste göra och som man måste ha med i resonemanget. Det finns alltså både tekniska och ekonomiska aspekter här. Vi skall komma ihåg att av de 379 miljoner som regeringen har föreslagit och som riksdagen har anvisat till köp av interregional trafik går 136 miljoner faktiskt till järnvägen på övre Norrland, till nattågstrafiken på övre Norrland. Så det är trots allt en mycket stor del av de medel som vi gemensamt satsar som går till den här sträckan.
Herr talman! Det är positivt att subventionerna till trafiken på övre Norrland är så stora. Det är ingenting som jag tycker är dåligt. Men om pengarna skulle fördelas så att man gav en del till flyget och man därigenom fick mycket mindre pengar till tåget skulle vi kanske få ännu mindre platser. Jag ser nattågen till övre Norrland som väldigt viktiga. Jag har just läst att de utgör en betydande del av dagens persontrafik på järnväg - över 10 % av resandet med tåg i Sverige, mätt i personkilometer, går till övre Norrland. Skulle man lägga en del pengar på flygtrafiken får man ett mycket mindre antal platser på flyget, eftersom flyget är mycket dyrare. Sedan finns det många människor som i varje fall föredrar tåget. Jag tycker att det är ganska bekvämt att åka tåg numera med de nya sovvagnarna. I svaret sägs också att man bygger om sovvagnar för trafik till Jämtland. Det är positivt. Men finns det inga sovvagnar som man kan bygga om för trafiken upp till övre Norrland? Jag har frågat SJ varför man inte kopplar på fler vagnar och fått olika svar. Ibland säger man att det inte finns fler vagnar, och ibland säger man att man kopplar på det antal vagnar som är möjligt. Nu sade ministern att man kan ha 14 vagnar på varje tåg. Man jag har också talat med SJ-personal som säger att man kan koppla på fler vagnar om man kan koppla på ett extra lok. Det är mycket billigare än ett extratåg. Det är också möjligt att köra extra nattåg som vänder som dagtåg mot Umeå-Ådalen-Stockholm. Det finns många som gärna skulle vilja ha dagtåg ner mot Umeå. Det skulle också vara möjligt trafikmässigt, eftersom det kör mycket färre godståg under sommaren. Jag håller mycket väl reda på Kommunikationskommitténs arbete. Men dess resultat ligger långt fram i tiden, och det hjälper inte i sommar. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Egentligen tror jag att jag redan har fått ett svar. Finns det någon möjlighet för Kommunikationsdepartementet att med SJ ta upp de förslag som jag har nämnt så att man kan få fler platser på tågen i sommar?
Herr talman! Det ställdes en konkret fråga av Birgitta Gidblom om man inte kan bygga om fler vagnar. I och med den senaste ombyggnaden är alla våra gamla vagnarna nu ombyggda och i modernt skick, vilket är viktigt att de är. I så fall måste man gå ut och upphandla helt nya sovvagnar i så fall. Då är vi tillbaka i grundproblemet: det kostar pengar. Den här typen av trafik kostar mycket pengar. Den är så dyr att det är ganska utsiktslöst att vi som privatpersoner skulle kunna betala den reella kostnaden. Det är därför vi måste sätta in skattepengar. Det är då till syvende och sist fråga om att välja mellan detta och andra viktiga utgifter. Inför sommaren är jag väl medveten om de önskemål som finns från flera av kommunerna i övre Norrland. Jag har stor respekt för att man tycker att det är viktigt att kunna erbjuda bra sovvagnstrafik. Samtidigt har jag svårt att se att vi skulle kunna ta pengar från något annat konto. Upphandlingen är ju redan gjord, och det är litet sent att nu ändra på de beslut som är fattade av riksdag och regering.
Herr talman! Jag tänkte närmast på om man inte på något sätt kan påverka SJ att sätta in fler platser. Jag vill slutligen säga att jag tycker att Sverige skall satsa ännu mer på tågtrafik. Europas övriga länder satsar mycket på tågen. Vi har många önskemål som vi kommer att föra fram. Det gäller Botniabanan, Norrbottniabanan, omaxlingsstation i Haparanda, osv. Att åka tåg är väldigt miljövänligt. Det är mycket viktigt. Det talar vi också mycket om. Då tycker att vi skall uppmuntra människor att nyttja tågen och ge alla som vill tillfälle att använda sig av denna möjlighet. Vi från norra Sverige kommer att fortsätta att bevaka den här frågan. Jag vill än en gång påpeka att det inte gäller tåg eller flyg, utan vi vill ha båda trafikslagen.
Herr talman! Jag tror att det är en väldigt bra väg att påverka från kommuner och från marknaden. Enligt ett gammalt riksdagsbeslut som fattades så tidigt som år 1988 skall SJ drivas på affärsmässiga grunder. Är det så att man ser en marknad för dessa tåg kan man nog göra både det ena och det andra som är tekniskt möjligt.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag avser att medverka till att ett antal personer i läger i Lettland och Turkiet tas emot i Sverige och i andra hand om jag är beredd att verka för humanitärt bistånd till dessa både grupper. Jag vill börja med att säga att den svenska regeringen är allvarligt bekymrad över den svåra situation som de asylsökande som vistas i lägret i Olaine befinner sig i. Jag vill emellertid också understryka att de mottagningsproblem som finns i Olaine inte är Sveriges utan Lettlands sak att ta hand om. Vad Sverige kan och vill göra är att av humanitära skäl ge stöd och bistånd åt Lettland så att man på längre sikt kan få till stånd en fungerande migrationspolitisk ordning som bl.a. innebär undertecknande och tillämpning av Genèvekonventionen samt skapande av en fungerande gränskontroll. Ragnhild Pohanka har frågat mig om det inte finns skäl att ta emot ett antal personer från läger i Lettland och Turkiet. Om detta skulle bli aktuellt vore det inom ramen för den s.k. flyktingkvoten. Det är Statens invandrarverk som har ansvaret för uttagning och överföring av flyktingar till Sverige. Uttagningen sker i nära samverkan med FN:s flyktingkommissarie, och det är främst utifrån UNHCR:s bedömning som Invandrarverket planerar sina uttagningar. Sverige har genom denna ordning varit en mycket följsam samarbetspartner till flyktingkommissarien. När det gäller iranska asylsökande i Turkiet kan jag upplysa om att Statens invandrarverk den 3 april i år beslutat att genomföra kvotuttagning av i första hand ca 700 personer, varav ca 400 iranska medborgare företrädesvis från flyktingläger i Irak, och därutöver sådana som befinner sig i norra Irak och Turkiet. Uttagningen sker i nära samarbete med UNHCR och efter vederbörlig prövning av det enskilda fallet av När det sedan gäller humanitära insatser i Lettland är den svenska regeringen beredd att tillsammans med Norge, Danmark och Finland gemensamt bidra till att den akuta humanitära situationen i lägret i Olaine förbättras. Viktigt i det sammanhanget är också det mer långsiktiga målet att Lettland kommer tillrätta med sin allmänt otillräckliga flyktingpolitik. Inom den nordiska länderkretsen har beslut nyligen fattats att Sverige skall ha en koordinerande roll gentemot Lettland på flyktingområdet. I oktober i fjol uppdrog regeringen åt Statens invandrarverk att till ett belopp om 1,9 miljoner kronor bistå de baltiska staterna med utarbetande av en immigrationslagstiftning och ett system för flyktingmottagning. Statens invandrarverk har därefter bl.a. som humanitär hjälp lämnat utrustning till förläggningen i just Olaine. Utbildningsinsatser och kunskapsöverföring har också kommit till stånd i såväl Invandrarverkets och Arbetsmarknadsdepartementets regi. Dåvarande invandrarministern besökte Lettland i februari 1995 och i februari 1996 för migrationspolitiska överläggningar med den lettiska regeringen. Sverige erbjöd sig då, dvs. i februari 1996, att bistå Den svenska hjälpen skulle avse lagstiftning, expertis och kunskapsöverföring vad gäller etablering och drift av mottagningscentrum för asylsökande. Beträffande flyktinglägret i Olaine, som för övrigt besöktes av Lettland skulle utarbeta och till Sverige överlämna en lista över de åtgärder man önskade bistånd med. Sverige avvaktar för närvarande den av letterna utlovade behovsinventeringen för fortsatta humanitära insatser. UNHCR arbetar för att finna långsiktiga lösningar på flyktingsituationen i Olaine. Sverige stöder flyktingkommissarien i dessa ansträngningar.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Först några kommentarer till svaret. På första sidan står att det är Lettlands sak att ta hand om flyktingarna i Olainefängelset, och det håller jag med om. Men vi vet båda på vilket sätt man gör det, bl.a. genom att sätta dem i fängelse. Det har också skett misshandel, och de får varken tillräcklig föda eller läkarvård. Skolsituationen för barnen är egentligen obefintlig. Både vuxna och barn far verkligen illa. De långsiktiga lösningar som bistånds och asylministern - skall vi säga så? - talar om är viktiga och nödvändiga. Jag vet inte vad man skall kalla ministern för, eftersom integrations och flyktingfrågorna ju hör till Leif Bistånd och stöd till utveckling av demokrati och ett framtida undertecknande av Genèvekonventionen på litet längre sikt är en sak. Några gånger har Sveriges bistånd eller hjälp till Baltikum varit tvivelaktigt. Så var det t.ex. då ett bevakningsfartyg sändes ut för att patrullera Baltikums kust för några år sedan. Det gjordes väl huvudsakligen för att hindra flyktingar att komma till Sverige. Sveriges asylpolitik bör som honnörsord ha humanism, generositet och rättvisa. Då borde ett antal av flyktingarna i Olainefängelset vara en angelägen fråga. Låt inte denna lilla folkspillra klämmas sönder medan diplomatiska förhandlingar pågår! Detta behöver inte alls, som man har talat om, bli prejudicerande. Sverige har många gånger tagit emot kvotflyktingar från olika läger utan att ett prejudikat har blivit följden. Nu skall jag tala litet om situationen i Turkiet. Den 3 april beslutades att ta emot bl.a. iranska kvotflyktingar från Irak och Turkiet. Jag vet att dessa flyktingar i Ankara under det socialistiska partiets beskydd inte har fått flyktingstatus av UNHCR. Detta är mycket märkligt. Jag har talat med UNHCR i Sverige, jag har skrivit till Genève osv., och efter att ha tagit del av ett ganska stort antal handlingar anser jag att det är tveksamt att neka hela denna grupp flyktingstatus. Många har varit medlemmar av KDP-Iran, Fedajan, som är ett kommunistiskt parti, KOMALA, arbetarpartiet, och några är före detta Mujaheddinanhängare. Ett antal har tortyrskador och skottskador. I slutet av april träffades utrikesministrarna från Iran och Turkiet. Den iranske utrikesministern gick öppet ut i turkisk press och sade att han ville ha tillbaka dessa 100 iranska flyktingar från Ankara i utbyte mot att Turkiet fick tillbaka PKK:are. Tala om människohandel med livet som insats! Flyktingarna var över 160 personer från början, men en del har fått asyl i olika länder, bl.a. Australien och Kanada. Nyss greps en man vid namn Karroosi efter flykt från Iran till Turkiet. Han hade fått flyktingstatus, men vid gränsen greps han av iransk polis och är sedan dess försvunnen. Han har en syster i Sverige. Han har suttit tolv år i iranskt fängelse, med allt vad det innebär. Det är alltså väldigt svårt att samarbeta med dessa länder i sådana här frågor. Grymheten är total, kan man säga. Det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till vilka man har att göra med. Att man sedan något år tillbaka öppet utbyter flyktingar är väldigt allvarligt. Vi vet ju hur PKK:are behandlas i Turkiet. Hur avfällingar eller motståndsmän behandlas i Iran är heller inte obekant.

Herr talman! Jag skall bara göra några allmänna kommentarer. Det är oerhört väsentligt för svensk flyktingpolitik, och för flyktingpolitik rent generellt att de baltiska länderna kan komma in i den gemenskap som övriga europeiska länder har när det gäller flykting och invandringspolitik. De baltiska länderna bör så fort som möjligt kunna klara av att skriva under Genèvekonventionen, och de bör naturligtvis också få hjälp med att leva upp till den. Vi vet att Ryssland har skrivit under konventionen, men ingen tror väl ändå riktigt att Ryssland kan leva upp till den. Därför är man också litet tveksam till att avvisa människor dit. När nu de baltiska länderna så väldigt hett önskar att få komma in i den europeiska gemenskapen och bli fullvärdiga partner i det europeiska samarbetet, måste naturligtvis deras flyktingpolitik också utvecklas så att de i likhet med övriga länder kan leva upp till åtagandena enligt Genèvekonventionen. Jag noterar med tillfredsställelse regeringens hållning när det gäller att försöka bistå och hjälpa Baltikum och att arbeta med dessa frågor. Jag vill gärna understryka att jag tror att det finns ett stort stöd för dessa ansträngningar. En sidokommentar till detta är att jag hoppas att regeringen också på olika sätt klargör för de baltiska staternas regeringar att ett EU-perspektiv måste innebära att man tar bort lagar om dödsstraff m.m., som jag anser vara stora fläckar på dessa länders rättssystem. Vi måste ha en ordentlig ordning på samarbetet med de baltiska länderna, inte minst för att försöka mota den illegala invandring som är ett stort problem och som kan bli ett alltmer växande problem. Det finns nämligen mycket pengar i detta, och det finns många, rent ut sagt, skurkar som agerar i dessa sammanhang och utnyttjar människors belägenhet för att tjäna stora pengar. Det rör sig ofta om människor som egentligen inte har något direkt skyddsbehov, utan som vill komma till väst och få en framtid där, vilket jag i och för sig kan förstå. Den illegala invandringen är ett alltmer växande problem. Det framgår också mycket klart när man tittar på hur många flyktingar som finns i området i angränsning till de baltiska länderna och till S:t Petersburg. Där finns många potentiella flyktingar som gärna skulle vilja komma vidare till väst. Sverige måste därför ha en asyl och invandringspolitik som inkluderar ett nära samarbete med de baltiska länderna. Annars riskerar vi att få stora problem. Kvotsystemet åberopas också i svaret. Jag noterar att det skall sändas en delegation till Irak i höst som skall ta ut folk till de svenska kvoterna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att detta görs. Det finns människor som har flyktingstatus men som ändå lever under ett väldigt kraftigt hot. Det kan vara iranska kurder, som Ragnhild Pohanka talar om, och det finns även andra. Det är väsentligt att kunna rädda ett antal personer till Sverige som lever under direkt hot, trots att de rent formellt har UNHCR:s skydd.
Herr talman! Problemet i fallet med Lettland är att landet inte har antagit flyktingkonventionen. Det är grundproblemet. Detsamma gäller för Litauen och I fallet Lettland och Olaine har det lett till omänskliga förhållanden. Sverige har tillsammans med andra länder och UNHCR försökt övertyga och övertala letterna om att de måste ha en anständig flyktingpolitik. Jag kan också hålla med om det som Gustaf von Essen säger. Detta ligger naturligtvis de baltiska länderna i fatet vid ett eventuellt EU-inträde. Låt oss tala klarspråk: Det kommer att utnyttjas mot baltiskt EU inträde om inte länderna klarar att underteckna FN:s flyktingkonvention och om de inte tar bort dödsstraffet. Det är helt klart. Det är också en fråga om långsiktigheten i våra relationer. Sverige vill ha ett Östersjösamarbete som grundas på demokrati, mänskliga rättigheter osv. Det förutsätter att man har en anständig flyktingpolitik och att man skriver under FN:s flyktingkonvention. Det kan man inte komma ifrån. På något sätt kan man se att människorna som sitter i Olaine blir något slags gisslan. Sverige har därför av humanitära skäl försökt medverka till att förbättra situationen. Vi har gjort en omfattande insats, och man kan nu säga att förhållanden i Olaine är bättre än tidigare. De är inte bra, men de är bättre än tidigare. Vi väntar nu otåligt, kan man säga, på att den lettiska regeringen skall komma med en lista där man talar om vad man vill ha för stöd. Men vi kan inte underteckna flyktingkonventionen åt dem. Det måste de själva göra, och det kommer vi att fortsätta att kräva.
Herr talman! Jag går först tillbaka till Ankara. Av denna lilla grupp på 100 personer som sitter där är hälften barn mellan 0 och 16 år. I min hand har jag en rapport om barnens tillstånd, och det är en skakande skildring. Den är gjord av Vahid Ravandoust, doktor i barnpsykologi och legitimerad barnpsykolog som arbetat i mer än 15 år med invandrare och flyktingar i Gruppen har suttit i förvar, kan man säga, sedan i augusti förra året. Det är nu dags att ta ett initiativ för att hjälpa dem. Det gäller också gruppen i Olainefängelset, vars lidanden varat mycket längre. Jag håller verkligen med om att det är frågan om en gisslan och anser att man måste ta hänsyn till detta speciella fall innan man gör de långsiktiga lösningarna för andra flyktingar. Gruppen i Lettland har ju släktingar i Sverige. Det är viktigt att man gör något åt det. Hur mycket man än bistår med nere i Baltikum gäller det ju barnen, i båda fallen. Jag står fast vid det jag sagt vid ett tidigare tillfälle, nämligen att vuxna människor i en sådan här situation är som barn. De har heller inga möjligheter att påverka sin situation. Men jag lider trots allt alldeles särskilt med barnen. Man har inte antagit Gènevekonventionen. Men vad hade det gjort för skillnad egentligen? Inte tror jag att det hade gjort någon skillnad. Kanske hade man skickat tillbaka dem. Detta förändrar inte saken speciellt mycket. Egentligen rör diskussionen två vitt skilda frågor. Låt oss återgå till Turkiet. Där tog tidigare UNHCR emot de asylsökande först, men i dag är det polisen. Många når alltså inte UNHCR och kan inte föra fram sin sak. De sänds i stället tillbaka ganska snabbt. Om man sänds tillbaka till Iran efter att ha konverterat - då har man nog inte mycket att göra. Jag tycker inte att jag har fått så mycket till svar och inte något initiativ till förändring av dessa svåra situationer. Det är klart att man kan plocka fram hundratals sådana här fall i världen, det är inte fråga om annat. Men detta är trots allt några som har det speciellt svårt. Jag brukar ibland säga att Raoul Wallenberg i dag sitter i Istanbul och skriver ut falska pass åt kurder eller iranier. Att människosmugglare tjänar pengar på flyktingar är helt förkastligt. Men det är många gånger en fråga om att rädda människor till livet, om att man försöker hjälpa dem. Det finns alltså två typer: människor som vill hjälpa och människor som vill tjäna pengar på eländet. Jag är inte helt nöjd med svaret.
Herr talman! Jag begär väl inte att Ragnhild Pohanka skall bli nöjd, men jag har givit ett svar som klart och tydligt visar vårt engagemang och vår vilja att få med Lettland och de andra baltiska länderna i en anständig flyktingpolitik. Det är det som gäller. Under tiden skall vi göra vad vi kan, men vi kan inte lösa ut Lettland och skall inte göra det. Pohanka har uppgifter om situationen för exempelvis specifika grupper av barn i Turkiet, kan hon väl delge Invandrarverket dem. Det är ju Invandrarverket som har hand om flyktingkvoten, som det handlar om i detta sammanhang. Man är ju redan engagerad i området. Jag har också träffat systern till Karrossi. Utrikesministern har klart uttryckt vad Sverige tycker om Turkiets överlämnande av en person som är flykting enligt Gènevekonventionen och tagit avstånd från det. Slutligen vill jag säga att det finns en enorm skillnad mellan nu och tiden då Raoul Wallenberg verkade. När han räddade så många människoliv fanns inte någon flyktingkonvention, inget UNHCR och inga länder som hade en flyktingpolitik. Nu försöker vi i stället arbeta i Raoul Walenbergs anda.
Herr talman! Mitt inlägg om Raoul Wallenberg var inte helt seriöst menat. Jag menade bara att det också i dag finns människor på olika orter som verkar för att hjälpa sina medmänniskor. Ibland kan det se ut som att det inte är alldeles riktigt, och ibland är det inte det heller. Jag förstår att Sverige är engagerat i dessa frågor liksom även ministern. Det har jag inte betvivlat. Men under tiden man försöker lösa problemen långsiktigt kan man behöva göra punktinsatser. I detta fall behöver just sådana punktinsatser göras innan man kan lösa problemet. Ministern sade själv att de fungerar ungefär som en gissla, och jag tycker inte att vi skall låta människor fungera som gisslan medan förhandlingar pågår. Man måste kanske ingripa för att långsiktigt lösa problemen. Fallet Karroosi är upprörande - det strider mot alla överenskommelser om flyktingpolitiken. Tyvärr har det förekommit flera sådana fall under årens lopp.

Herr talman! Ingrid Näslund har frågat mig vad jag tänker göra för att konvertiter från Iran inte skall avvisas dit och för att de avvisningsbeslut som redan föreligger beträffande konvertiter inte skall verkställas. Ingrid Näslund tar i sin interpellation upp ett ämne som varit föremål för debatt i medierna under den senaste tiden. När det gäller de avvisningsärenden som Ingrid Näslund syftar på, vet vi alla att de handläggs av Utlänningsnämnden och att det är nämnden som har lagt fast praxis på området. Några ärenden av detta slag har inte överlämnats för regeringens avgörande. Jag kan ha förståelse för att Ingrid Näslund vill debattera ämnet, men tyvärr måste jag som svar på frågorna ändå hänvisa till att det inte ankommer på mig att påverka Utlänningsnämnden i dess myndighetsutövning. Jag vill dock understryka att jag utgår ifrån att nämnden gör sina avvägningar och prövningar med den noggrannhet och respekt som deras ansvarsfulla uppgift kräver. När det gäller det ärende som avgjordes av regeringen hösten 1995 och som Ingrid Näslund i sin interpellation benämner pilotfall, vill jag göra några förtydliganden. Detta ärende var inte ett s.k. praxisavgörande. Det hade alltså inte överlämnats av Invandrarverket eller Utlänningsnämnden för att regeringen skulle ta ställning till om konvertiter kan återsändas till Iran. Ärendet gällde utvisning på grund av brott. En ansökan om att ett domstolsbeslut om utvisning skall upphävas lämnas nämligen in till Justitiedepartementet och avgörs sedan av regeringen. Regeringen tog i och för sig ändå ställning i sakfrågan. Ärendet rörde en iranier som dömts för brott och som under fängelsevistelsen konverterat. Regeringen, som avslog ansökningen om att utvisningen skulle upphävas, grundade sitt beslut på en minituös utredning som bl.a. innehöll rapportering från vår ambasssad i Teheran.
Herr talman! Statsrådet Pierre Schori! Jag ber att få tacka för det svar som jag har fått på min fråga. Det som inte alls berörs i sammanghanget och som jag tycker skulle vara av intresse även för Pierre Schori i egenskap av högste ansvarige för frågor som gäller asyl, är de samstämmiga vittnesbörd som kommit från många internationella organisationer om att det är stora risker förknippade med att skicka tillbaka konvertiter till Iran. Utlänningsnämnden har alltså gjort en annan bedömning än vad många andra internationella organisationer kommit fram till. Detta redogör jag utförligt för i min interpellation, men det tar Pierre Schori inte upp över huvud taget. Jag skulle gärna vilja höra några kommentarer till detta.

Jag skall inte säga att det alltid är bra att man gör det, men rent principiellt skulle jag ändå vilja veta vad Pierre Schori anser om de bedömningar som har gjorts när man säger att det inte längre är någon risk förenad med att skicka tillbaka konvertiter. Utlänningsnämnden måste ändå ha kommit fram till en sådan mening. Jag menar att det är oerhört viktigt att även en minister har en uppfattning om detta. Man har såvitt jag förstår i viss mån grundat sin bedömning också på en rapport från den svenska ambassaden i Teheran. Denna rapport är dock inte helt entydig. Jag nämner i min interpellation att man i rapporten framhåller: "Den reservation som dock ständigt måste göras är att shariarätten, inklusive dödsstraffet för apostasi, formellt styr det iranska samhället och därför alltid kan åberopas som grund för ingripanden mot enskilda. Någon garanti emot detta kan inte utfärdas så länge Iran förblir en islamisk republik av nuvarande slag." Vad är det för förändring som har inträffat i Iran och som gör att man i Sverige anser att praxis så radikalt kunnat ändras? Förut har man inte skickat tillbaka konvertiter, men efter detta fall, som Pierre Schori inte vill kalla ett pilotfall, har jag åtminstone i pressen sett att Utlänningsnämnden ändå på något sätt har betraktat det som ett sådant fall. Efter det ändrades praxis. Även om regeringen grundade sin bedömning på att ett brott var begånget, var det också där fråga om en konvertit. Det kan ligga mycket nära till hands att Utlänningsnämnden har använt detta som ett praxisfall, även om Utlänningsnämnden inte har överlämnat det som ett sådant fall. Jag skulle vilja veta hur Pierre Schori ser också på detta. Vilka bedömningsgrunder har Utlänningsnämnden och den svenska ambassaden haft när man anser att man kan skicka tillbaka konvertiter till Iran? Jag såg ett yttrande om att det nu inte skulle vara någon större risk. Jag återkommer till detta litet senare.
Herr talman! Det har råkat slumpa sig så att jag som ledamot av Utlänningsnämnden deltagit i ett beslut som rörde ny praxis i just det här ämnet, och det var därför som jag begärde ordet. Jag vill minnas att beslutet rörde sex konvertiter i klump. Det hade föregåtts av rätt lång beredning och lång diskussion i Utlänningsnämnden, på olika sätt faktiskt ända sedan förra våren. Det gjordes en resa ned till Iran, där man grundligt intervjuade alla möjliga företrädare för kristna kyrkor, katolska och andra, och andra organisationer, som t.ex. UNHCR. Man kom fram till att det för närvarande inte är någon risk med att återsända konvertiter till Iran. Därför togs också beslut i enlighet därmed. Jag vill minnas att det var enhälligt. När det gäller konvertiter talar vi i första hand om sådana som har övergått till kristendom sedan ett avslag har meddelats. Det är alltså i detta fall fråga om litet speciella konvertiter, alltså de som efter ett avslagsbeslut har valt att konvertera till kristendom. Svenska kyrkan har tidigare sagt att den inte vill medverka till dop i Svenska kyrkan så länge som asylsökande ännu inte har fått sitt beslut. Man vill avvakta det. Men det finns också en del frikyrkor som inte känner sig lojalt bundna till den typen av åtaganden som Svenska kyrkan har gjort. En skillnad, som man är mycket medveten om, är också att en del kristna kyrkor är av en mycket mera utpräglat missionerande typ. Den som i Iran konverterar och missionerar, försöker omvända andra, kan ligga illa till. Därför återsänds inte sådana kristna konvertiter. Om man däremot konverterar och ser det som en privatsak även där nere, är det uppenbarligen så att man inte löper någon risk. Om det sedan finns enskilda personer eller grupper av människor som på olika sätt trakasserar i sådana fall, kan man aldrig säkert veta, men staten bryr sig uppenbarligen inte om det. Den här utvecklingen har ägt rum mycket utpräglat under de senaste åren. Den iranska ekonomin och det iranska samhället genomgår för närvarande förändringar som gör att de mera fundamentalistiska strömningarna håller på att något tunnas ut. Därför tror jag personligen att det går att återsända, och det är också så Utlänningsnämnden ser på saken. Men varje fall bedöms ytterst noggrant. Det är alltså individuella prövningar. Jag vill inte påta mig ministerns roll här, men det råkade vara så att jag just i det här fallet hade deltagit i beslutet.
Herr talman! Gustaf von Essen illustrerar här något av ett dilemma. Å ena sidan är det inte regeringens sak att försvara, förklara eller argumentera för Utlänningsnämndens beslut eller praxis. Det kan den själv göra, och det har Gustaf von Essen gjort här. Däremot kan jag följa vad som händer. Naturligtvis skall inte det korta principsvar som jag här lämnade ge intryck av att jag i övrigt helt ignorerar den allvarliga fråga som har ställts. Jag kan lova Ingrid Näslund att jag har satt mig in i fallet ordentligt. Jag har läst allt det tillgängliga materialet, men jag kan inte med den konstitutionella fördelning som vi har försvara, förklara och förtydliga alla beslut som fattas av självständiga myndigheter. Det är en omöjlig uppgift. I det här fallet talar vi om det beslut som har fattats i ett fall, men jag vill också understryka det som Gustaf von Essen tog upp här. I september i fjol gjorde Utlänningsnämnden inklusive generaldirektör Johan Fischerström en resa i samband med vilken man gjorde en grundlig genomlysning av läget. Man diskuterade med UNHCR, och man träffade företrädare för kristna kyrkor som ägnat sig åt att omvända muslimer till kristendom, och slutsatsen var den att det nu inte föreligger några egentliga risker för förföljelse av konvertiter vid återvändande till Iran. Det viktiga i denna information, som skiljer sig väsentligt från de uppgifter Utlänningsnämnden erhöll 1993, är att samtliga konvertiter enligt nämndens bedömning - oavsett om konversionen skett av en religiös övertygelse eller endast som ett led i att erhålla uppehållstillstånd - kan återsändas till Iran utan att de riskerar trakasseri eller förföljelse. Naturligtvis uppmanas det till försiktighet, och man syftar då på personer som har för avsikt att aktivt verka för att omvända muslimer. Ambassadbedömningen, som jag har läst, är skriven av ett proffs och jag kan också säga läst av ett proffs. Det är mitt jobb - jag har läst ambassadbedömningar i snart 20 år. Där säger man att skillnaden mellan lagstiftning och praxis numera är stor i Iran. Låt mig förtydliga att det citat ur ambassadrapporten som Ingrid Näslund refererar till inte kan tas som intäkt för att Utlänningsnämnden skulle ha gjort en felaktig bedömning av frågan. Jag anser tvärtom en skrivning av det slaget vara högst relevant och på sin plats i sammanhanget. Läget är precis sådant som ambassaden uppger. Shariarätten gäller och vi måste därför vara ytterst försiktiga. Jag kan också säga att både ambassaden och Utlänningsnämnden självfallet fortsätter att följa situationen och utvecklingen i Iran, och det kommer naturligtvis att ske revideringar som en följd av eventuella förändringar i Iran.
Herr talman! Jag var tidigare just på väg att säga att man i ambassadens rapport talar om att det har skett en förändring. Man har i den ett tidsperspektiv som gäller de tre, fyra senaste åren. Det tycker jag är mycket underligt med tanke på att det har begåtts åtminstone tre mycket kända mord på välkända kristna i Iran under 1994. Man skulle kunna säga att mord är en sak. Det är ju inte myndigheterna som har avrättat personerna. Men om man känner till historien - jag har noga läst in mig på de här fallen - visar det sig att det i det ena fallet är fråga om en person som hade varit fängslad i nästan 10 år. Han hade torterats och utsatts för mycket starka repressalier från myndigheternas sida. Han dömdes faktiskt till döden. Men efter mycket stor publicitet i internationella medier släpptes han så småningom, trots denna dödsdom. Dödsdomen upphävdes inte. I Iran är det faktiskt så att om en person har övergått från islam till en annan religion - i många fall rör det sig om kristendom, men det kan också vara andra religioner - är den personen fågelfri, även om personen inte har avrättats. Sådana personer har alltså inte lagens skydd. Detta står uttryckligen i lagen. Det står inte någonstans i den iranska lagen att en person som blir avfälling skall avrättas, men det står uttryckligen att en person som inte kan dömas efter ett uttryckligt lagrum i den iranska lagen i stället skall dömas enligt den islamska lagen. Den islamska lagen är helt klar; en sådan person skall avrättas. Det anses också att en person som tar livet av någon som är avfälling från islam inte begår något fel. Man kan tala med dem om det mord som har begåtts. Men de släpps sedan fria och kan inte dömas för mordet enligt sharialagen. Det är precis vad som har hänt i de här fallen. Tre personer har bragts om livet. Man säger att man vet vilka som har gjort det. Men dessa personer har alltså inte dömts enligt någon lag. Jag vill också ta upp fallet med en man som skickades tillbaka av regeringen. Det har publicerats en hel del om den här mannen i tidningar och i andra skrifter. När han kom tillbaka till Iran återvände han till sin hemby. Han hotades till livet av alla sina släktingar utom sin mor och av grannar. Man hotade att bränna ned hans hem. Han bytte nattlogi varenda natt därför att han fruktade för sitt liv. Är det verkligen svensk humanitet att skicka tillbaka människor till en sådan tillvaro? Jag har fått för mig att även brottslingar inte skickas tillbaka, när vi kan befara att de kommer att utsättas för tortyr eller dödsstraff. I det här fallet finns det en dubbel risk för mannen. Han har både begått narkotikabrott och blivit en konvertit. Det intygas från kyrkan att omvändelsen är äkta. Jag menar att regeringen i det här fallet har handlat fel. Jag förstår om Utlänningsnämnden följer i regeringens spår.
Herr talman! Jag förstod inte riktigt det sista, men jag kanske hörde fel. Om den person som vi talar om har utsatts för den här typen av trakasserier är det enligt min mening oerhört allvarligt. Jag skulle vilja ha allt det material som Inger Näslund har. Jag har inte det just nu. Det är helt riktigt att vi inte sänder tillbaka någon som riskerar att utsättas för tortyr eller dömas till dödsstraff. Det är förbjudet enligt lag. Det finns ett allmänt dilemma här. När man får två emot varandra stående, radikalt olika bedömningar låt oss säga från å ena sidan Sveriges ambassad och myndigheter, å andra sidan exempelvis en organisation som Amnesty eller en riksdagsledamot - vad gör man då? Det blir då svårt att svara på frågor och vara något slags domare. Myndigheterna har ju att ta sitt myndighetsansvar. Jag har redovisat i mitt svar att jag just när det gäller Iran anser att det man kommit fram till, både från ambassaden och från Utlänningsnämnden, håller. Däremot, herr talman, kan jag efter ett par månader i ämbetet tänka mig att fundera på hur man skall se till att följa upp olika fall som det har varit konflikt och debatt om och där myndigheterna har ansett sig vara fria att avvisa personen. Det kanske vore ett sätt att utnyttja att ambassaderna ingår i asyl och migrationspolitikens område.
Herr talman! Jag är mycket tacksam över den öppningen från statsrådet Pierre Schori. Vi har från kristdemokraternas sida mycket länge efterlyst att vi noga skall följa flyktingfall där det finns olika åsikter från människor och från myndigheter om en människa skall utvisas eller inte, för att se vad som händer. Det här fallet är ett lämpligt fall att följa upp, tycker jag. Jag vill återkomma till de personer som mördades. Det har sagts från en del håll att de ju inte avrättades. Men jag menar att det är otroligt allvarligt när man på svenska ambassaden säger att det under de senaste tre fyra åren inte har varit några större problem. De mördade personerna var mycket kända. Två av dem var ledare för hela den samlade protestantiska prästkåren. De var det efter varandra. Först mördades den ene och sedan den andre. En av dem var avfälling. Han hade tidigare bekänt sig till islam, sedan varit irreligiös kan man säga, och så småningom gått igenom en kristen omvändelse. Två av dem tillhörde gruppen armenier. De var alltså armeniska kristna sedan flera släktled tillbaka. Den gruppen skall enligt iransk och jag förmodar även islamsk lag ha ett speciellt skydd att få utöva sin religion. Ändå begicks de här morden. Även om myndigheterna officiellt inte skulle ställa sig bakom detta, har jag från internationella organisationer i både USA och Storbritannien fått veta att man där ser på dessa mord som om det vore myndigheterna som verkligen stod bakom dem. Det är nämligen ingen som har tillrättaförts eller straffats för de här morden. Det är oerhört allvarligt. Jag vill verkligen se en annan tingens ordning. Konvertiter bör inte avhysas till Iran. Det är också Amnestys uppfattning.
Herr talman! Jag tror att det som statsrådet tog upp och som även Inger Näslund nämnde om att försöka följa vissa ärenden i samband med avvisningar, är en väldigt bra idé. Jag tror t.o.m. att man skall gå ännu något längre och försöka att etablera något slags direkt samarbete - där så är möjligt, givetvis - med organisationer som kan medverka vid mottagandet till det land dit avvisning sker. Rädda Barnen, Röda korset och även andra internationella organisationer kunde kanske medverka runt om i världen. De kunde se till att få till stånd ett samarbete, en uppföljning och ett mottagande av de avvisade just i det känsliga skede då de anländer. Detta borde utvecklas. Vi har diskuterat detta med frivilligorganisationerna, att de inte bara skulle engagera sig så våldsamt för att få fram uppehållstillstånd för familjer. De borde också vara med i den svåra processen när människor avvisas och måste tillbaka till sina hemländer. Frivilligorganisationerna kunde medverka i den processen på ett kreativt och positivt sätt. Jag tror att det har tagits upp en diskussion, i varje fall inom Svenska kyrkan, för att man skall kunna medverka på ett bättre sätt. Det vore oerhört bra för regeringen, alla partier och andra som sysslar med dessa frågor om det kunde bli en ökad samsyn och ett ökat samarbete på det här området.
Herr talman! Jag var inte medveten om att kds hade framfört den tanken. Det som Gustaf von Essen tog upp är en tanke som jag själv har haft. Men det gör det ju inte sämre att vi alla har haft den tanken. Låt oss bara säga amen till det. Just i kväll skall jag ha ett möte med alla berörda frivilligorganisationer då jag tänkte ta upp tanken om den mänskliga kontakten i den svåra situationen när man har blivit återsänd. Jag hoppas att de nappar på detta. Slutligen vill jag säga att det är väldigt viktigt - minst lika viktigt som att regeringen och myndigheter med yttersta noggrannhet försöker att sätta sig in i vad som är sakläget för människor som är hotade på olika sätt och som söker asyl - att man från den andra sidan inte heller överdriver om man inte har god täckning för det. Det dramatiserar för de asylsökande om man beskriver en situation som inte är riktigt sann. Jag säger inte detta som kritik. Jag ville bara peka på problematiken i dessa frågor.

Herr talman! Också Håkan Holmberg har frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att tillse att prövning av asylärenden där konventionen berörs får anstå till dess att den parlamentariska barnkommittén fått slutföra sitt arbete och dess eventuella förslag beretts färdigt. Nyligen besvarade jag en interpellation med precis samma innebörd av Ragnhild Pohanka. Jag vill inledningsvis upprepa vad jag då upplyste om, nämligen att det inte till följd av Barnkommitténs tillsättande rått något allmänt beslutsstopp i utlänningsärenden som rör barn. Jag vill också påminna om vad den då ansvarige invandrarministern, Leif Blomberg, sade i den flyktingpolitiska debatt som hölls här i kammaren den 26 januari i år. Under kommitténs arbete avsåg regeringen att inte fatta några beslut om avvisning eller utvisning som berör barn som vistats här en längre tid och där barnens hälsa sätts ifråga. Blomberg avsåg alltså ärenden som lämnats över till regeringen för beslut. Ett beslut av regeringen i ett sådant läge skulle kunna innebära att en praxis lades fast som sedan kunde komma att ändras som ett resultat av kommitténs arbete. Regeringen bedömde att det skulle bli fråga om en relativt kort tid och att kommitténs förslag därför kunde avvaktas. Blomberg sade i debatten att han utgick ifrån att "myndigheterna under tiden för kommitténs arbete också skulle komma att iaktta stor varsamhet i hanteringen av sådana ärenden". Regeringen har som jag framhöll för Ragnhild Pohanka inte heller meddelat några sådana beslut. Något formellt vilandeförklarande i juridisk mening har det emellertid inte varit fråga om. Någon sådan möjlighet finns inte i utlänningsärenden. Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden gjorde vid samma tid den bedömningen, som självständiga myndigheter, att det var möjligt även för dem att avvakta med beslut i dessa ärenden. Det gällde alltså sådana avvisnings och utvisningsärenden där vistelsetiden i Sverige blivit lång och där barns hälsa är satt i fara. Myndigheterna utgick då från en tidig information att ett förslag av Barnkommittén skulle lämnas inom ett par månader eller i början av april. När det senare stod klart att detta inte skulle bli fallet förklarade generaldirektörerna för Invandrarverket och Utlänningsnämnden den 10 april i år att myndigheterna främst med hänsyn till dem som väntar på beslut inte kan ta ansvaret för den väntetid som uppstår. Myndigheterna skulle därför återuppta beslutsfattandet i barnärenden i mer normal utsträckning. Generaldirektörerna för de båda myndigheterna informerade mig om sitt beslut strax innan det offentliggjordes. Jag noterade då att generaldirektörerna underströk att besluten skulle fattas med försiktighet och med beaktande av att den parlamentariska kommittén tillsatts. Jag har under hand inhämtat att denna inställning alltjämt är vägledande för myndigheternas handläggning. Invandrarverket och Utlänningsnämnden skall liksom alla andra myndigheter handlägga ärenden i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt förvaltningslagen skall varje ärende, där någon är part, handläggas så snabbt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Som jag erinrade om i mitt svar den 6 maj, om jag avsåg att vidta åtgärder för att myndigheterna inte skulle fatta beslut i barnärenden, är det inte tillåtet för vare sig regeringen eller ett enskilt statsråd att söka påverka myndigheterna när det gäller hur de skall besluta i enskilda ärenden. Detta måste bli mitt svar också i dag, liksom det var den 6 maj. Som Håkan Holmberg hänvisar till i sin interpellation kommer Barnkommittén att lämna en rapport om barns ställning enligt utlänningslagen senast den 30 juni i år. Regeringen har nämligen i direktiven gett kommittén i uppdrag att behandla detta rättsområde med förtur. Synpunkterna från Barnkommittén kommer att tillmätas stor vikt i arbetet med den migrationspolitiska proposition som regeringen avser att lägga fram i september i år. Framläggandet har uppskjutits just för att Barnkommitténs analys och förslag skall kunna beaktas. Jag hoppas att vi med Barnkommitténs hjälp skall kunna nå ökad samsyn om hur barnens rätt och bästa skall tas till vara i utlänningsärenden.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag konstaterar att det knappast kan vara någon slump att statsrådet Pierre Schori två gånger på ganska kort tid har fått likartade frågor. Bakgrunden är att både jag och Ragnhild Pohanka - det kanske också gäller ett ytterligare antal ledamöter - har fått kontakt med konkreta ärenden där handläggningen inte verkar överensstämma med den beskrivning av verkligheten som I mitt fall uppmärksammades jag på problemet genom en kontakt med en rysk-judisk familj. Tyvärr är det ofta den typen av ärenden som ger upphov till osedvanligt stora frågetecken när det gäller myndigheternas hantering. Detta fall gäller en kvinna med en dotter som helt uppenbart - i det skede då jag framställde min interpellation - föreföll att löpa risk för att i strid med det som statsrådet nu sade precis det som inte skulle kunna ske. Som jag ser det finns det två centrala meningar i Pierre Schoris svar. Den ena är när han refererar till Leif Blombergs uttalande att Blomberg utgår ifrån att myndigheterna medan Barnkommittén arbetar iakttar stor varsamhet. Den andra väsentliga meningen är hänvisningen till pressmeddelandet från generaldirektörerna där man talar om hänsyn till dem som väntar på beslut, och detta är då skälet för myndigheterna att återuppta normal behandling. Det kan väl vara okej som ett skäl om det verkligen är fråga om att ta hänsyn till människor som annars skulle fara illa på ett eller annat sätt genom att de får vänta. Men i det fall som jag har uppmärksammats förhåller det sig helt annorlunda. I det fallet är det fullt rimligt att föreställa sig att en omprövning - även en ganska måttlig omprövning - av praxis mycket väl skulle kunna få till resultat att det blev ett positivt beslut som innebar att familjen skulle få betydligt större möjligheter att få stanna här i landet. Ur familjens perspektiv ser det ut precis tvärtom, nämligen att svenska myndigheter medan det så att säga finns tid försöker att göra sig av med också denna familj genom att avslå deras ansökan. Sett ur ett mer principiellt perspektiv är det motiverat att en gång till ställa frågan om det kan råka vara så att myndigheterna på eget bevåg omtolkar eller nytolkar det som egentligen skall gälla. Alternativt gör de en felaktig beskrivning av det man avser att företa sig för att det skall se litet trevligare ut. Alternativt igen har de själva svårt att dra gränsen mellan fall där fortsatt väntan verkligen vore olycklig och det därför är motiverat att fatta beslut och andra fall. Det finns uppenbarligen andra fall. Men man har svårt att dra gränsen, om man nu väljer den tolkningen. I så fall är vi tillbaka vid det som jag tycker är det centrala, nämligen Leif Blombergs uttalande i början av året om att myndigheterna bör iaktta stor varsamhet i hanteringen av den här typen av ärenden. Frågan är verkligen om man gör det på fullt allvar. Jag tycker att Pierre Schori borde bemöda sig mer att ta reda på om de berörda myndigheterna möjligen använder ett språkbruk för att uppnå någonting, som från regeringens egna intentioner, inte är så vidare lyckat för att det skall se bättre ut än vad det faktiskt är.
Herr talman! Varsamheten har tydligen resulterat i en del utvisningar av barnfamiljer. I ett fall utvisades en familj som hade vistats här i fyra år. Då säger man att man av hänsyn till familjens långa väntetid behandlar ärendet och utvisar familjen nu. Om man har väntat i fyra år kan jag inte tänka mig att två månader skulle öka skadan så oerhört mycket. Detta är uppgifter som jag tror att jag verkligen kan gå i god för. Det är väldigt märkligt att säga att man av hänsyn till barnen skall skynda sig att visa ut dem. Detta förstår inte jag. Om de kan räkna med ett positivt besked, är det väl bra om de slipper vänta längre. Detta är väldigt allvarligt. Man beslutade att tillsätta Barnutredningen, och det tog nästan två månader. Det kan jag ha förståelse för att det gjorde. Men sedan fick utredningen bara tre månader på sig att arbeta, vilket är en väldigt kort tid. Om man dessutom inte bryr sig om att vänta dessa månader, tycker jag att man är fel ute.